Herr talman! Det fanns tre skäl som regeringen anförde för att stänga Ekeskolan. Det första var principen om integrationen av alla barn, med eller mot deras vilja. Nu har skolministern backat från en tidigare debatt med mig. Det andra var lösningen med visstidsbesök. Nu ska man, två år efter det att beslutet fattades, utreda vad man egentligen menade med det när man sade det. Vi har påtalat hela tiden att det var oklart. Inger Lundberg bl.a. har förnekat det. Det tredje var att stödet till kommunerna skulle öka. Skolministern medger nu själv att så inte har skett och att det blir nästa steg. Därmed uppstår rimligen ett glapp eftersom specialskolor redan har stängts. Varför det skulle vara nödvändigt att stänga specialskolan för att stärka resurscentret har Thomas Östros aldrig förklarat. Tvärtom förhåller det sig så att verksamheten på resurscentret förutsätter samverkan med Ekeskolan och den kunskap som utvecklas i specialskolan. De behöver varandra. Det var och är fel och orättfärdigt att ställa barnen på Ekeskolan, specialskolan, mot barnen som går i sina hemkommuner. En välfärdsstat borde klara, skolministern, både att ha specialskolor och att driva resurscenter. Det andra är bara en debatteknisk fint från ministerns sida. Vad säger då rektorn på Ekeskolan om resurscenterverksamheten som skolministern slår sig för bröstet om? Ja, hon säger: Att klara verksamheten inom Resurscenter syn Örebro inom den angivna anslagsramen blir utifrån våra beräkningar en omöjlighet. Det är det här brevet jag citerat i den här debatten och gjort det i artiklar och rapporter och som Inger Lundberg bara rakt av avfärdar och som skolministern hävdar att jag hittar på. Jag kopierar det gärna för att ge till dem som är intresserade. Det är två år för sent som regeringen nu bestämmer sig för att se över ekonomin. En ansvarskännande minister hade dessutom gjort det självmant för att följa upp konsekvenserna av sitt eget beslut, inte låtit oppositionen driva fram det. Det måste i Sverige finnas utrymme för både specialskolor för funktionshindrade barn och ett betydligt ökat stöd till hemkommunerna så att de barn som går där också kan få det bättre. Det är orimligt och orättfärdigt att som skolministern ställa barnen mot varandra. Det är landets mest behövande och mest utvecklingsbara barn.
Herr talman! Jag vill tacka skolministern för debatten, för de svar och de besked som vi har fått. Jag vill tro skolministern, och jag tror att det här kommer att bli bra också om man bevarar den fasta skoldelen på Ekeskolan. Däremot blir jag väldigt beklämd när jag hör Inger Lundberg här och nu tala sig varm för Ekeskolan när hon gång efter annan i debatter här i kammaren har avstyrkt och röstat emot ett bevarande av Ekeskolans fasta skoldel. Jag kan förstå att Inger Lundberg känner sig besvärad över att Kristdemokraterna för de kommande tre åren har avsatt 55 miljoner, alltså 15 miljoner detta år, 20 miljoner nästa år och ytterligare 20 miljoner 2004, till Ekeskolan. För mig känns det som att Inger Lundberg här i kväll har talat med kluven tunga. Jag undrar vem det är som tramsar.
Herr talman! Jag menar att också den här diskussionen visar att det går att finna en bra lösning för Ekeskolans framtid som kan få ett brett stöd med utgångspunkt i riksdagsbesluten och med en utveckling av visstidsplaceringarna, just på så sätt att skolan får en möjlighet att vara ett starkt resurscenter. Det behövs verkligen, det behövs vidareutbildning och stöd ute i kommunerna av den kompetens som finns på Ekeskolan, tillsammans med att man kan möta barnen på deras villkor. Utredningen ska titta på hur vi ska se till att ha ett system där föräldrars och elevers röst är tydlig, där kommunerna som ytterst ansvariga för alla sina medborgare - det får vi inte glömma - är med och där naturligtvis Ekeskolan som den kunskapsorganisation den utgör är med. Det är en viktig utredning, för den kan också visa på det sätt man ska kunna arbeta på med visstidsplaceringarna. Jag har samtalat med skolans ledning om detta. De ser goda utvecklingsmöjligheter med den här idén. Jag noterar att både Sofia Jonsson och Erling Wälivaara är resonabla på den här punkten. Jag tror att det bästa vore om vi kunde fortsätta att föra samtalet just i denna ton. Jag tackar för en viktig diskussion. Vi ska tillsammans arbeta för en fin utveckling av denna viktiga verksamhet.

Herr talman!

Jag har tidigare besvarat frågor och interpellationer i detta ämne och då bl.a. refererat till Sveriges officiella nyföretagarstatistik som Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, med hjälp av SCB årligen presenterar avseende det faktiska nyföretagandet i Sverige. Jag vill påpeka att detta inte är en statistik som enbart regeringen använder sig av utan används i alla officiella statistiksammanhang. Ett problem är, som interpellanten mycket riktigt påpekar, att resultatet på grund av mängden data kommer först några månader in på nästa år. För att förbättra detta har dels ITPS ett övergripande mål att minska eftersläpningen i statistiken och att höja dess kvalitet, dels har regeringen uppdragit åt ITPS att ge en samlad översyn av den statistik som behövs för att följa den ekonomiska utvecklingen. Denna översyn har resulterat i ett antal förslag till hur bl.a. företags och företagarstatistiken kan förbättras. Förslagen är under beredning i Regeringskansliet. Regeringens arbete för att främja företagsamhet är i första hand inriktat på att skapa goda ramvillkor för företagandet. Regler ska vara så enkla och ändamålsenliga som möjligt, därför är Simplex arbete prioriterat. Det är också nödvändigt att en effektiv konkurrens råder på olika marknader, så att små företag kan utmana större företag och effekterna kommer konsumenterna till godo. Arbete pågår inom flera politikområden för att uppmuntra till företagande och underlätta för företagen. Exempel är ett flerårigt nationellt entreprenörskapsprogram. Syftet är att skapa ett mer entreprenöriellt klimat, att främja och uppmuntra entreprenörskap, bidra till positiva attityder till entreprenörskap och företagande samt öka nyföretagandet. Förslag har även lämnats om införandet av ett system för mikrolån via ALMI Företagspartner AB, och ökade insatser har annonserats för att främja kvinnors och invandrares företagande samt kooperativt företagande. För att ytterligare förbättra statens insatser har regeringen tillsatt en särskild utredare, f.d. landshövdingen Ulf Lönnqvist, för att lämna förslag till inriktning, effektivisering och organisering av statens insatser för tillväxt och företagsutveckling på regional nivå. Arbetet omfattar finansiering, rådgivning och organisering av statens insatser. Näringsdepartementet kartlägger också omfattningen, utvecklingen och varaktigheten av nya former för företagande i gränssnittet mellan egenföretagande och anställning i syfte att beskriva och finna vägar att undanröja de hinder som eventuellt kan finnas för individer som vill gå mellan att vara anställd och att vara företagare. En av de viktigaste frågor som går att påverka från politiskt håll när det gäller ett lands förmåga att vara attraktivt för företagande är att förutsättningarna för produktionen med hög kunskapsnivå är god. Enligt en benchmarking-rapport från OECD uppvisar Sverige många tecken på att vara kanske världens främsta kunskapsbaserade ekonomi. Sverige är t.ex. det land som, enligt rapporten, satsar mest på forskning, högre utbildning och investeringar i datorprogram mätt i andel av BNP. T.ex. har Sverige den högsta andelen innovationer och placerar sig tvåa när det gäller antalet patentsökningar till EU. En annan positiv trend vi upplever i Sverige är att eget företagande står högt i kurs bland unga svenskar. 16 och 25 år hellre startar eget än blir anställd. Det är den högsta siffran bland tio jämförbara EU-länder. Jag har även i mina tidigare svar påpekat att vi känner av en konjunkturavmattning, och det innebär naturligtvis risk för ett minskat företagande, vilket innebär ett ännu större behov av fler entreprenörer som kan omvandla goda idéer till nya och växande företag. Detta är en prioriterad fråga för regeringen och Näringsdepartementet, och jag kommer noga att följa utvecklingen inom området.
Herr talman! Jag undrar om näringsministern någon gång har funderat på varför han under den senaste tiden har fått så många interpellationer och frågor och fått delta i så många debatter som rör näringsklimatet i Sverige. Kan det möjligen bero på att regeringen och Björn Rosengren har haft en ganska hög svansföring när de har pratat - och jag vill poängtera pratat - om hur bra näringsklimatet är i Sverige? Jag vill påstå att verkligheten är en helt annan. Varslen duggar tätt. Jag hörde nu senast på nyheterna om ett nytt varsel på Gotland. Företag flyttar utomlands. Nyföretagandet minskar. Undersökningar visar att svenska företagsledare inte ger så särskilt höga betyg åt regeringen. Endast 12 % ger Godkänt och Väl godkänt. Vad gör regeringen? Jo, man tillsätter utredning efter utredning, men jag vill påstå att resultatet lyser med sin frånvaro. Simplex är ett flaggskepp som alltid nämns och som också nämns i interpellationssvaret. Jag vet inte om företagen anser Simplex har åstadkommit så mycket. Det kommer inte så många nya förslag, men man har inte tittat på de gamla förslag som finns och de regler som berör företagarna. Tyvärr är bilden av Simplex inte så lysande. Den första chefen som lämnade Simplex sade: Jag hade räknat med att stånga min panna blodig, men inte med att avlida på min post. Detta sade Bengt Månsson när han lämnade Simplex. I sitt svar till mig tar Björn Rosengren upp en hel del olika stöd som ges för att man ska få i gång företagandet. Men jag undrar om man inte skulle ta bort hinder i stället. Är det inte så, Björn Rosengren, att det finns hinder för att fler ska våga att starta företag? Björn Rosengren nöjd med näringsklimatet i Sverige? Är Björn Rosengren nöjd med utvecklingen av nyföretagandet i Sverige? Är Björn Rosengren nöjd med den småföretagarpolitik som förs i Sverige? Det går att svara ja eller nej på dessa frågor. Naturligtvis är det väldigt bra om jag får en motivation till varför Björn Rosengren svarar ja eller nej.
Herr talman! Bakgrunden till att vi står här och diskuterar nyföretagandet är inte bara konjunktursituationen, utan Sverige har också generellt sett en ganska låg andel av befolkningen som sysselsätter sig med nyföretagande. Vi ligger långt efter USA och Som näringsministern nämnde i svaret har ITPS lämnat en omfattande statistik, bl.a. över antalet utflyttade företag år 2000. Antalet nettoutflyttade uppgick till 1 250 företag, och denna utvecklingstakt accelererar. Det är mot denna bakgrund som det är viktigt att nyföretagandet ökar. Vad som är mycket lättare än att vidta speciella stödåtgärder för vissa grupper är att underlätta drivkrafterna för entreprenörerna. En av entreprenörernas viktigaste drivkrafter är att kunna vara oberoende. I oberoendet ligger också en stark balansräkning och en hög självfinansieringsgrad. I dagens system, Björn Rosengren, är våra skatteregler direkt kontraproduktiva. Exempelvis beskattas eget kapital mycket kraftigare än lånat kapital. Eget kapital beskattas både hos företaget och hos ägaren. Skatten kan bli upp till 50 % medan lånat kapital beskattas med 30 %. Vi är snart ensamma om att ha förmögenhetsskatt, och den dränerar också riskkapitalmarknanden både på incitament och på utbudet av kapital. Vi har t.o.m. sett här i vinter att pomperipossaeffekter kan inträda om småföretagaren säljer sitt företag i utbyte mot andra aktier. Dessa effekter existerar ju inte för andra företag än just för fåmansbolag. Mot den bakgrunden måste jag fråga Björn Rosengren: Anser inte näringsministern att det nuvarande skattesystemet är ett hinder för småföretagen, särskilt med tanke på att småföretagare tar risker som inte löntagare tar? Skattesystemet bygger ju på att småföretagare ska beskattas som löntagare. När man har utformat skattesystemet har man inte tänkt på att en liten företagare tar inte bara finansiella risker utan har också ofta lägre lön. De kanske inte har råd att ta ut så hög lön utan får kanske låna till sitt uppehälle. På det viset kan de också gå miste om socialförsäkringsförmåner eftersom lönen ofta är knuten till pensionsersättningar, sjukersättningar osv. Den risken måste man också ta hänsyn till när skattesystemet för småföretagare utformas, men det har man inte alls gjort. Dessutom har småföretagare ofta sämre villkor hos leverantörer. Småföretagaren tar alltså en mängd risker som inte skattesystemet tar hänsyn till. Slutligen vill jag fråga näringsministern: Varför är det så svårt att fatta beslut som generellt gynnar underlättar för småföretagen? Man har en benägenhet att ta till riktade insatser och bidrag till småföretagen, men man har väldigt svårt för att komma med generella åtgärder. Jag undrar när 3:12-utredningen kommer med sitt förslag. Jag hörde i dag att det är försenat. Stämmer det, näringsministern?
Herr talman! Varför pratas det så mycket? Om inte annat är det ni som får mig att prata. Jag hoppas att ni respekterar att jag försöker prata till er och ge olika synpunkter på företagsklimatet. Vi kan konstatera att näringsklimatet är bra i Sverige. Det säger Svenskt Näringsliv till mig. Man anser att det klimatet är väldigt bra i Sverige. Om vi jämför med många andra länder är företagsklimatet i Sverige bra. Det är bara att titta på vad som händer när det gäller både sysselsättningsutvecklingen och företagandet. 2000, under den socialdemokratiska regeringstiden, startades 38 000 nya företag. När vi får ta del av statistiken får vi se vad som har hänt. Vi har nu en lågkonjunktur, en recession, och det är klart att det för med sig konsekvenser för såväl småföretagandet som företagandet i stort och bl.a. människors konsumtion. Men om nu denna pratminister får prata vill jag börja med att tala om vilka indikationer som finns när det gäller företagandet. För det första: Vi har det bästa innovationsklimatet i världen. Vi ligger före USA och Finland. För det andra: Utländska företag kommer hit till Sverige och investerar. Gör de det för att de är hyggliga mot oss, eller är det för att vi har ett så dåligt företagsklimat? Nej, de gör det därför att det är bra att investera i Sverige. Vi har under de senaste åren haft mellan 100 och 150 miljarder i direktinvesteringar i Sverige. Gör man dessa bara för att det är så dåligt här? Jag ställer frågan. Jag kan som exempel ta de många stora företag som också påverkar väldigt många små företag. Låt oss som exempel ta Astra Zeneca, som investerar 6, 7, 8 miljarder. Och många av de stora läkemedelsföretag som har knoppats av med anledning av Upjohn är företag som växer oerhört snabbt, och de växer snabbt på grund av att vi har väldigt många väl utbildade människor i Sverige. Vi är duktiga just på att få fram väl utbildade människor. Då blir diskussionen nästan befängd när ni ställer er upp här och talar om hur dåligt företagsklimatet är, hur dåligt företagandet är. Det låter nästan som om man befann sig i ett uland när ni talar. Jag vill säga, om jag nu ska svara på era frågor, att företagsklimatet är hyggligt i Sverige jämfört med många andra länder, och inte minst jämfört med de länder som vi konkurrerar med. Däremot kan man säga att det självklart kan bli bättre, och det är det som vi ska utgå från. Det måste bli bättre. Då kan man alltid föra en diskussion om hur det ska bli bättre. Den patentmedicin som Moderaterna alltid har är: Sänk skatten, sänk skatten! Det är det krav ni har, och det får man väl respektera. Jag tror inte att det bara handlar om det. Jag tror att det handlar om så väldigt mycket annat, och det ska jag be att få återkomma till i nästa inlägg.
Herr talman! Näringsministern får gärna prata här i kammaren. Det jag tänkte på var mer allt prat utanför kammaren, som inte leder till så jättemycket resultat, när näringsministern lovar det ena och det andra som sedan inte kan infrias. I det här inlägget tycker jag att näringsministern var ärlig och bra. Det var bra att han sade att det kan bli bättre, för jag vill påstå att vi inte lever i de bästa av världar, även om det är det som näringsministern ofta ger sken av. Det var det som jag menade med den höga svansföringen och pratet om att det är så jättebra i Sverige. Så började inlägget, men det slutade på ett lite mer sansat sätt. Det räcker liksom inte att man har ett bra klimat om ingen går och badar, eller hur? Om man då jämför situationen med företagarnas, hjälper det inte att man har ett bra näringsklimat om ingen vågar starta nya företag. Så sent som i november förra året uttryckte näringsministern i ett skriftligt svar att han var oroad över de siffror som visade att antalet nyregistrerade företag minskade. Han tog det på allvar då. Det gör han inte i dag, för nu försöker han hävda att så är det inte, och han väntar på att nya siffror ska komma. Jag vet inte om det beror på att valet närmar sig att näringsministern inte kan uttrycka någon oro över att företagandet minskar. Jag misstänker att det kan bero på detta och att det är därför som näringsministern har en annan syn på det hela. Jag har inte begärt att näringsministern här ska stå och tycka att moderat politik är den bästa, utan jag vill faktiskt höra vad Socialdemokraterna vill göra. Och vi kanske kan enas om vissa saker som är grundläggande. En sak kan vi säkert enas om, och det är att entreprenörskap är grunden för välstånd. Annars har ingen av oss något att fördela som vi vill till den välfärd som vi har olika uppfattningar om men som vi ändå vill ska finnas. Jag hoppas att vi är överens om detta. Om nu näringsministern lyssnade eller inte vet jag inte. När det gäller statistiken tycker jag att det är bra att näringsministern håller med om att det inte är bra att den kommer så sent, utan att man ska försöka skärpa upp det hela så att den kommer lite tidigare, så att man om man ska göra något kan göra det lite snabbare. Kan man då inte använda siffrorna från PRV, RSV, Jobs and Society för att skynda på det hela? Näringsministern säger att förslaget är under beredning i Regeringskansliet. Man undrar när det blir färdigt. Sedan kan jag hysa en väldig oro för hur det ska gå i framtiden. Jag hoppas i och för sig att det inte kommer att vara samma majoritet efter valet. Men när man läser vad de i Vänsterpartiet håller på med och hur de ser på småföretagandet, måste det oroa även näringsministern. De säger om småföretagen: En hög andel småföretag i en ekonomi kan dock vara tecken på fattigdom och svaga offentliga strukturer där människor för sin överlevnad mer eller mindre tvingas att starta egna rörelser. Det är väl inte så vi ser på företagande och nyföretagande? Jag hoppas att näringsministern håller med mig om att det faktiskt är entreprenörskap och företagande som är grunden för det välstånd vi har i Sverige. Då kan man inte se det som Vänsterpartiet ser det, utan man måste se det på ett helt annat sätt. Det är bra om näringsministern kan försöka att konkretisera sig lite. Jag kräver inte att han anammar några moderata förslag, utan att han konkretiserar sig för att det ska bli ännu bättre. Min slutliga fråga: För tre månader sedan, i november, var näringsministern väldigt oroad över att nyföretagandet minskade. Är han inte oroad i dag?
Herr talman! Jag hade önskat att vi hade fått en liten diskussion om sakinnehållet i frågan om näringslivsklimatet. Svenskt Näringsliv har visst sagt att det behövs förändringar. De som framför allt behöver förändringar är småföretagen. Jag instämmer med näringsministern i att företagsklimatet är relativt bra för storföretagen. De som har problem är småföretagen. Jag har i alla fall aldrig på något sätt påstått att det bara är skatter som behöver åtgärdas. Visst, det finns många andra saker som behöver ändras, t.ex. konkurrensen inom vård, skola, omsorg, byggbransch osv. Det finns anställningsregler som behöver ändras. Det finns massor av andra saker än skatter som behöver åtgärdas. Jag ville bara ta upp skatterna därför de är ganska substantiella för ett litet företag. När det gäller innovationer måste jag kommentera näringsministerns svar. Vi har en mycket hög andel innovationer - det vet jag också - och en mycket stor andel patent. Men många av uppfinningarna kommer andra företag till godo. De kommersialiseras i företag där ägandet ligger utomlands därför att ägandet beskattas så högt i Sverige. Vi har ju en av världens högsta beskattning på ägande, om man lägger samman alla ägarskatter. Jag tror att näringsministern är medveten om att även om företagen ibland drivs i Sverige ligger ägandet utomlands, och det är ju onödigt.
Herr talman! Jag kom egentligen hit för att delta i nästa interpellationsdebatt, men när jag hörde Vänsterpartiet utmanas och citeras här vad gäller vår syn på småföretagsamhet tyckte jag att jag var tvungen att göra ett litet beriktigande. Citatet som Marietta de Pourbaix-Lundin återgav var taget ur sitt sammanhang. Dessutom är inget företagande - smått eller stort, statligt eller privat - i sig enbart gott. Alla mynt har två sidor, även den svenska kronan. Men även euron, om vi nu får den, är också ett mynt som har två sidor. Vi har i vår riksdagsgrupp en grupp som heter Företagsam vänster och som jag är stolt över att vara ansvarig för. Vi har gjort några små rapporter, och de hälsas med glädje inte minst bland småföretagarna. Där tar vi upp just problematiken med 3:12-regler och andra krångligheter som berör småföretagsamheten. Det har också i skatteutskottet öppnat för lite intressanta öppningar på skattesidan. Det måste man väl ändå i ärlighetens namn erkänna. Kombinationen s plus v är faktiskt oslagbar tycker jag. Storföretagsamheten, Wallenbergimperiet och annat, har pressen deklarerat att Socialdemokraterna står för, och vi tar hand om småföretagsamheten. Det är en bra arbetsfördelning, och det bådar gott inför framtiden.
Herr talman! Jag skulle här och nu vilja ha ett konkret svar på vad jag har lovat och inte hållit. När man står i talarstolen och säger att jag har lovat och inte hållit det jag lovat vill jag ha det konkret beskrivet. Det kräver jag. När det gäller företagandet ska jag gå igenom något av vad vi gör. Vi utarbetar nu ett nationellt entreprenörskapsprogram som ska genomföras för att främja positiva attityder till företagande hos ungdomar. Det som jag tycker att man kan vara kritisk mot när det gäller företagsklimatet i Sverige är just inställningen till entreprenörskapet. Det tror jag har att göra med att vi har en gammal struktur i Sverige som väldigt mycket handlar om stora företag och stora företags villkor. Det finns också en lite avvisande attityd hos människor generellt sett till detta med entreprenörskap, att vara lite annorlunda och våga. Det gäller från skolåldern och upp till vuxen ålder. Jag kan ge många exempel på det, inte minst från min tid som landshövding i Norrbotten. Det som jag tror är det viktigaste är entrepnörskap. Sedan ska en försöksverksamhet med entreprenörskap och teknikskolor startas på samma sätt som vi har gjort med kommunala musikskolor, det som ju faktiskt har varit så framgångsrikt. Ett generellt mikrolån för ny och småföretagare hos ALMI Företagspartner kommer att införas under 2002. Flera statliga aktörer som stöder små och medelstora företags kapitalförsörjning - såväl NUTEK, ALMI och Industrifonden som Stiftelsen Innovationscentrum - har nyligen enats om att samordna resurserna bättre för att öka effekterna av sina insatser. För småföretagare, för att man ska kunna starta småföretag, handlar det faktiskt mer om detta än om de generella skatteregler som man ofta hör moderaterna tala om. Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp för att se över möjligheterna att utveckla en mer omfattande lånegarantimodell och stödja framväxten av kreditgarantiföreningar. Företagarguiden vidareutvecklas för att företagen lättare ska hitta rätt information på Internet. 24 olika myndigheter deltar i arbetet med att utveckla portalen. Förenklad registrering av företag på Internet kommer att genomföras genom att samarbetet mellan Riksskatteverket och PRV, alltså Patent och registreringsverket, i projektet Kontakt-N, som vi kallar det, ska fullföljas. Skattefrågorna för fåmansbolag bevakas med hög prioritet, exempelvis 3:12, om generationsskifte, avkastning i små företag, orimliga skatteeffekter vid andelsutbyte av småföretag och förenklingsutredningens förslag. Jag vet inte att man har begärt att få skjuta upp det ytterligare. Enligt den information som jag har kommer detta att läggas fram i juni. Där kan jag nämna en sak som jag tycker är allvarlig och som inte fungerar bra. Det är just det här med generationsskiftet. Där finns det problem när man i familjeföretag, småföretag, för över detta. Det anser jag vara det kanske viktigaste. Sedan finns det också annat rörande 3:12-frågor. Sedan har vi översynen av gränsvärden inom redovisningslagstiftningen. Arbetet har två syften, dels att göra regelverket mer genomskådligt och enhetligt, dels att förenkla för mindre och medelstora företag. Ett antal seminarier - stora sådana - om innovationsklimatet kommer att anordnas under våren. Detta gör vi tillsammans med Svenskt Näringsliv för att få en diskussion om just en fråga som är viktig, och den kan jag rubricera enligt följande: Det handlar också om företagens förpliktelse att vara en del i tillväxtpolitiken, inte bara om politikens oförmåga. Vi måste också få en diskussion mellan näringslivet och alla aktörer om företagens förmåga att också ta till sig, förändra och vara en del i den utveckling som sker i samhället. Det får inte bara vara den här ensidiga debatten om politikens oförmåga. Vi ska ha möten med företagare om näringsklimatet med inriktning på ungt företagande den 19 mars för att nämna en annan viktig, om än kanske liten, punkt i detta sammanhang.

Herr talman! Jag vill börja med Vänstern. Det är väldigt intressant. När de här små företagen, som Vänstern nu säger sig värna om, blir stora, då ska de socialiseras. Det är vad som står i ert program. Så akta er för att bli stora och expandera, för då åker ni dit enligt Vänstern. Så vill jag säga något till näringsministern. Flaggskeppet, tycker jag, under hela den här mandatperioden har varit Simplex. Det nämns jämnt och ständigt, allt detta fantastiska som Simplex skulle åstadkomma. När man pratar med företagare märker de ingenting av detta. En del säger t.o.m. att det har blivit krångligare. Det där har näringsministern pratat väldigt mycket om. Jag fick inget svar på min fråga om näringsministern känner samma oro som han uttryckte i ett skriftligt frågesvar i november. Då skrev han att han kände oro för att nyföretagandet minskar. Den oron känner han inte i dag, tre månader senare. Beror det på att valet närmar sig och att allt nu bara måste gå uppåt och vara väldigt, väldigt bra? Det är inte näringsministern som har sagt det utan det var en kollega till näringsministern på Näringsdepartementet - det var Mona Sahlin - som sade att hon skulle hylla småföretagarna som Sveriges hjältar. Det sade hon för ungefär tre och ett halv år sedan. Jag frågar: Känner sig småföretagarna i Sverige som Sveriges hjältar? Jag är inte så säker på det. När det gäller 3:12-reglerna är det faktiskt så att i alla fall vi som sitter i skatteutskottet i dag fick beskedet att nej, det kommer inget före sommaren. Det kommer att ta ytterligare tid. Det tycker jag är beklämmande, för det om något berör småföretagen. Om de ska få anständiga villkor och känna en ekonomisk trygghet måste det ändras på en hel del när det gäller 3:12-reglerna. Det tror jag att vi kanske är överens om. Därför är det beklämmande att det har tagit så lång tid att komma fram och att vi ännu inte har sett något förslag.
Herr talman! Jag börjar med Simplex. Jag tycker dels att Simplex har gjort ett fantastiskt arbete när det gäller att påtvinga konsekvensanalyser när nya lagar och regler kommer. Dels är det så, och det är kanske det viktigaste med Simplex, att vi nu utbildar handläggare på myndigheterna. Vi får myndigheterna att samarbeta, vi får myndigheterna att se över sitt regelverk. Det är faktiskt där vi har de största problemen, när företagaren tar kontakt med skattemyndigheten eller någon annan myndighet som berörs. Det är där vi måste jobba hårdast, och det är där vi också gör det. Sedan kan jag hålla med om att det tog tid innan Simplex kom i gång - det erkänner jag. Men nu har vi ändå detta på bra rull. Vi har gjort om sammansättningen i den rådgivande gruppen för Simplex, och jag tycker att det fungerar väl. När det sedan gäller småföretagarna och om jag är orolig för att småföretagarna inte ökar så mycket vill jag säga att ja, det är klart att jag är. Det är jag fortfarande. Självklart är jag det. Men jag kan också säga att den bild som ni ofta målar upp inte stämmer med verkligheten. Det var det som var min lilla poäng. Jag är stolt över vad vi har uppnått, men jag är långtifrån nöjd. Vi behöver göra mycket mer. Jag tycker att småföretagarna är våra hjältar - bland många andra hjältar. De är viktiga hjältar. Det har mycket att göra med den omstrukturering som sker i svenskt näringsliv, där vi tar till oss mer och mer teknik, inte minst i basindustrin, inom verkstadsindustrin. Vi producerar alltmer med allt högre kvalitet. Vi slåss på kända marknader med kända produkter. Då är det viktigt att vi har småföretagare som skapar nya produkter, nya tjänster och varor, på nya marknader. Det är där vi kommer att se sysselsättningsökningen. Småföretagarna är viktiga.

Herr talman! Harald Nordlund har ställt ett antal frågor till statsrådet Lena Sommestad om mål för förnybar energi. Frågorna gäller på vilket sätt statsrådet avser att agera för att Sverige ska leva upp till det mål man förhandlat fram i EG-direktivet om förnybar energi och om regeringen är beredd att ompröva sin utformning av stödet till utveckling av förnybar energi. Interpellationen har överlämnats till mig. Harald Nordlund ställde i slutet av januari i år frågan om vilka åtgärder jag avser att vidta för att försäkra mig om att Sverige kan leva upp till de mål för förnybar elproduktion som kommer till uttryck i EG direktivet 2001 EG. Jag svarade då att enligt direktivet ska Sverige senast den 27 oktober 2002 redovisa en rapport med nationella vägledande mål för den framtida användningen av el producerad från förnybara energikällor. I denna rapport ska redogöras för de åtgärder som vidtagits och som planeras på nationell nivå för att uppnå de nationella vägledande målen. I mitt svar skrev jag också att regeringen avser att presentera ett nytt marknadsbaserat system för främjande av förnybar elproduktion i den kommande energipolitiska propositionen. I propositionen kommer regeringen att konkretisera förutsättningarna för den förnybara elproduktionen, bl.a. med utgångspunkt från det direktiv som Harald Nordlund hänvisade till. Jag avslutade svaret med att jag, med hänsyn till att beredningen av propositionen pågår, inte vidare kunde kommentera frågan. Harald Nordlund återkommer nu i frågan till statsrådet Lena Sommestad. Eftersom regeringen nu har presenterat en lagrådsremiss, i vilken ett mål anges, kan jag i dag ge en utförligare kommentar till det referensvärde för Sveriges nationella vägledande mål som finns med i det nämnda EG-direktivet. Enligt direktivet om främjande av el producerad från förnybara energikällor ska medlemsländerna vid uppsättandet av de nationella målen ta hänsyn till de referensvärden som anges i bilagan till direktivet. För svensk del har kommissionen angett som referensvärde att målet för de förnybara energikällornas bidrag till bruttoelanvändningen ska vara 60 % år 2010. Detta skulle innebära en ökning med ungefär 25 terawattimmar från i dag beroende på hur elanvändningen utvecklas. Detta är dock inget bindande mål som Sverige tagit på sig att uppnå. Regeringen gör bedömningen att en ökning med 10 terawattimmar från år 2002 fram till 2010 är ett väl avvägt mål. Vid en gynnsam utveckling bedömer regeringen att målet kan höjas till en ökning med 15 terawattimmar till år 2012. Denna bedömning ligger till grund för den lagrådsremiss om främjande av förnybar elproduktion samt fortsatt utveckling av el och gasmarknadsreformerna som regeringen beslutade om den 14 februari. Det föreslagna målet är i linje med det mål som Sverige i en fotnot till direktivet framförde som realistiskt. Den svenska linjen stöddes också av riksdagens EU-nämnd.
Herr talman! Ett övergripande mål för den svenska energipolitiken är ju att skapa förutsättningar för en omställning till ett ekologiskt hållbart energisystem. Det innebär bl.a. att miljövänliga och förnybara energikällor som vindkraft och bioenergi måste utvecklas, samtidigt som användning av miljöfarliga energikällor som olja, kol och kärnkraft på sikt måste avvecklas. I det nämnda EG-direktivet om främjande av förnybar elproduktion, som antagits av EU-parlamentet och ministerrådet - det skedde i höstas, tror jag - anges mål för utbyggnaden av elproduktionen. Man anger där ett mål att årsproduktionen ska öka med ca 26 terawattimmar fram till 2010. Då skulle man kunna både avveckla Barsebäck och bli av med kol och olja i elproduktionen. Näringsministern svarade att direktivet skulle innebära en ökning med ungefär 25 terawattimmar i förhållande till i dag, beroende på hur elanvändningen utvecklas. Detta är dock inget bindande mål som Sverige har tagit på sig att uppnå, säger han. Den formuleringen gör mig lite besviken. Jag tycker att regeringen här borde visa mer lust till att offensivt komma åt och nå högre målsättningar. Regeringen gör också bedömningen att "en ökning med 10 terawattimmar från år 2002 fram till 2010 är ett väl avvägt mål", som det sägs i svaret från näringsministern. Det här måste alltså betyda att regeringen inte vill uppnå de miljömål som man har förhandlat fram i EU - och det skedde under Sveriges ordförandeskap! Man kan fundera över vad det skulle innebära om andra EU-länder skulle följa Sveriges exempel. Nog skulle vi få ett bakslag för EU:s klimatpolitik om flera skulle säga att de inte var beredda att nå målen. Jag skulle i svaret ha velat se mer av förklaringar till varför man inte kan sätta målet högre. Jag skulle ha velat se en uppräkning av åtgärder som regeringen är beredd att vidta, åtgärder som t.ex. vindkraftsindustrin pekar på som förutsättningar för att komma vidare. Varför nämner inte ministern vilka åtgärder man skulle vara beredd att vidta? Är det en riktig tolkning av mig att man inte vill vidta särskilt många åtgärder?
Herr talman! Först vill jag säga att det är utomordentligt positivt att Harald Nordlund, som ju representerar ett borgerligt parti som inte gjort alltför bra ifrån sig tidigare när det gäller förnyelsebara energikällor, engagerar sig i den här diskussionen. Det är bra att han driver på och kritiserar målsättningen i en kommande energiproposition och säger att den är för svag och för dålig. Jag tycker det är bra att man blir beskylld för att inte ha tillräckligt höga ambitioner. Det stärker den rörelse som behövs för att vi ska kunna genomföra en absolut nödvändig energi och miljöomställning. Men Harald Nordlund hänger upp sig för mycket på siffror och sifferexercis. Det väsentliga i den kommande propositionen - den som nu varit ute på lagrådsremiss - är inte om det ska vara eller hur mycket man ska öka till 2012. Hela affärsidén, grundbulten i propositionen, är ju certifikaten i sig. Det är ett helt nytt sätt, en helt ny metod. Vi undgår de trånga budgettaken. Via certifikaten får vi in en marknadsmekanism, där vi som konsumenter får vara med och betala för det energieffektivaste och mest ekonomiska sättet att producera förnyelsebart. Det är väl helt riktigt som sägs i den utredning som ligger till grund för propositionen att biobränslena äter upp det mesta till att börja med. Men biobränslen är ju också förnyelsebara. Vid sidan om detta kommer förslag om hur vindkraft, solceller och annat ska överleva och kunna utvecklas vidare. Ekonomiskt är de till en början inte tillräckligt slagkraftiga jämfört med biobränslena. Här har vi äntligen fått ett verktyg för att på sikt åstadkomma att vi ökar den förnyelsebara andelen år från år. Det är ju själva poängen. Dessa 10 terawattimmar är ju inget maximimål. De utgör inget tak i budgeten utan de är golvet som vi ska gå på. Det finns inget som hindrar t.ex. McDonalds - om de vill göra sin affärsprofil lite mer positiv - från att köpa 100 % certifierad el. Det går utöver miniminivån på 10 terawattimmar så småningom, för det är ju elleverantören som ska visa upp en viss kvot när året är slut. Det är utomordentligt dynamiskt - om man vågar säga det efter alla skattereformer som Folkpartiet och andra har hittat på. Jag väntar mig alltså dynamiska effekter. Jag är full av förtröstan på att det här kommer att bli bra. Ännu bättre är att själva affärsidén, dvs. modellen man arbetar efter, går att överföra på andra områden. Till att börja med vore det önskvärt att man införde den på den fria inre marknad som vi ska ha i Europa, där nu elmarknaden successivt växer. Kan vi kombinera detta med att man kan handla med certifikaten tvärs över alla gränser blir resultatet att vindkraften inte alls har spelat ut sin roll. Tvärtom. Men vindkraftverken placeras väl i första hand på den blåsiga irländska ön och inte i inlandet i Tyskland där det inte blåser. Nu pumpar den tyska regeringen generöst ut skattepengar i bidrag, så att man bygger vindkraftverk i Tyskland som aldrig förr. Det är inte energieffektivt. Det är inte ekonomiskt vettigt att hantera pengarna på det sättet. Jag ser faktiskt dessa certifikat som något historiskt. Det är inte ett vågspel utan början på en epok där man kan få ett bra och effektivt sätt att finansiera nödvändiga investeringar inom den förnyelsebara energin. Det är verkligen nödvändigt. I Sverige har vi mycket vattenkraft, men i EU som helhet är bara 6 % av den totala energiproduktionen förnyelsebar i dag. Det ska man nu dubbla till 12 %. Sedan återstår, om min matematiska förmåga inte leder mig alldeles fel, 88 %. Vi har mycket framför oss. Jag är glad och tacksam om Harald Nordlund kan övertyga resten av Folkpartiet om att stötta det här förslaget när det väl kommer på riksdagens bord.
Herr talman! Jag vill börja med att påminna om att Sverige, näst efter Österrike, har den största andelen el producerad av förnybara energikällor. Enligt statistiken i det refererade EG-direktivet var andelen i Sverige år 1997 i Sverige 49 %. Som jämförelse kan nämnas att t.ex. Danmark samma år hade 9 % och Skulle vi kraftigt öka det förnybara vore det enklast att bygga ut de fyra stora oreglerade älvarna. Jag tror ingen skulle stödja det. Jag hoppas att ingen stöder det. Men det är den vägen vi kan gå. Jag vill som Lennart Värmby säga att den väg vi har att gå är de gröna certifikatens väg. Den förnybara elproduktionen i Sverige utgör så mycket som en femtedel av den förnybara elproduktionen i hela EU. 20 % av all förnybar energi produceras i Sverige. Vi är bäst på detta, näst Österrike som är bra av naturliga skäl. Det innebär att vi startar från en mycket hög nivå. Ytterligare åtgärder för att öka produktionen kräver stora uppoffringar inte minst vad gäller ekonomi och påverkan i miljön. Jag vill också säga att målen är indikativa. Direktiven för främjande av förnybar elproduktion är något som Sverige inte accepterat eller kommit överens med andra länder om. Inget annat land har heller accepterat dem. Här gäller subsidiaritetsprincipen, dvs. att länderna själva hanterar frågan. Men det är klart att målen är viktiga. Jag vill ansluta mig till det Lennart Värmby sade. Vi talar om 10 terawattimmar. Det är en bas eller botten. Vi säger att vi fram till 2012 ska försöka uppnå 15 terawattimmar. Vi talar också om att det vad gäller vindkraften i ett längre perspektiv kan röra sig om ungefär 10 terawattimmar. Eftersom marknaden ska kunna agera utifrån detta, och eftersom marknadsmekanismerna gör att den förnybara energin byggs ut, menar jag att det ger väldigt stora möjligheter. I detta avseende tycker jag ändock att vi kan vara väldigt nöjda med vad Sverige har förmått. Jag vill också säga att jag är väldigt glad över att vi har kunnat bygga vidare - det ger en väldig stabilitet när det gäller energipolitiken - på den överenskommelse vi har mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Det har varit en ambition. Vi kommer också att presentera en del andra radikala åtgärder i propositionen, som kommer att leda till att utvecklingen går mot det förnybara även när det gäller sådant som har att göra med kärnkraften.
Fru talman! Det är klart att siffror inte löser problemen. Men visst är det viktigt att vi sätter upp mål. Vad ska vi annars jobba mot? Därför menar vi att de mål som man ändå har satt upp inom EU, som gäller för Sverige, är viktiga att sträva efter. Det som gör mig besviken är att regeringen i sitt svar inte tydligare visar att man vill nå så långt, låt vara att man finner skäl att påpeka att vissa åtgärder inte är möjliga att vidta på den tid som man skulle önska. Men man bör ändå visa att man har viljan. Jag tänker på en hel del åtgärder som man har pekat på från vindkraftsindustrins sida. Man talar om stabila och överblickbara ekonomiska förutsättningar. Inte nämner näringsministern någonting om detta. Man talar också om orimlig fastighetsbeskattning när det gäller vindkraften. Jag har heller inte sett någonting om detta. Man talar om bygglovshantering, miljöskatter och miljöskadeförsäkringar m.m. Näringsministern nämnde, fru talman, också vattenkraften. Såvitt jag förstår vill regeringen inkludera vattenkraften i kvoten för förnybar elproduktion. Jag skulle ha respekt för det om man samtidigt sade att man vill nå upp till de mål som har satts inom EU. Å ena sidan vill man räkna in vattenkraften, men man bryr sig å andra sidan inte särskilt mycket om de mål och de direktiv som det har fattats beslut om inom EU. Det tycker jag är en inkonsekvens. Till Värmby vill jag säga att det jag uppfattade, förutom de positiva orden, var att man från Vänsterpartiets sida litar på marknaden. Här behövs inga särskilda åtgärder från statens sida. Det kommer att lösa sig. Måhända var det en aning slarvig tolkning, men nog kunde vi utläsa detta.
Fru talman! Harald Nordlund! Jag sitter mitt i samarbetet mellan s, v och c. Jag kan bara intyga det som Björn Rosengren sade om att det har varit viktigt. Det har varit viktigt av flera olika skäl, men inte minst för att det ger en långsiktig trygghet för berörda parter - för kraftproducenter, industri och oss konsumenter. I det fortsatta arbetet är det väldigt viktigt att inte hasta för fort fram. Grundbulten i den kommande propositionen är certikfikaten. Det är en helt ny affärsmetod och ett helt nytt verktyg i arsenalen. Då tycker jag att en målsättning på 10 terawattimmar kan vara rimlig för att verkligen se till att denna nya energimarknadsåtgärd fungerar. Jag är övertygad om att den kommer att göra det, men för att det ska bli bra flyt i arbetet tror jag att man ska låta bli att spänna bågen för hårt eller sätta ribban för högt. Men självklart är mål viktiga, och det är riktigt att ha dem. Det uppstår konstigt nog en motsättning - det har det gjort under arbetets gång och under diskussionen - mellan olika förnybara energislag, och det tycker jag är synnerligen beklagligt. Jag hoppas, Harald Nordlund, att vi gemensamt kan hjälpas åt att undanröja dessa motsättningar mellan vindkraft och de andra förnybara energislagen. Man känner sig förfördelad. Poängen med certifikaten är än en gång att de gynnar alla förnybara energislag. Just i övergångsskedet har vi varit tvungna att ge extra stödåtgårder för exempelvis solceller. Ångströms i Uppsala har inte en chans med certifikaten. Vindkraften är också lite för dyr till en början, men det kommer att bli möjligt för den att överleva och utvecklas. Jag har i viss utsträckning tilltro till marknaden, men det är faktiskt lagstiftning som fixar fram de certifikat som vi sedan tvingar marknaden att se till att det blir ruljangs på. Jag tror som sagt att det kommer att bli en bra proposition. Harald Nordlund gör en gudibehaglig gärning om han övertygar sin folkpartigrupp om att stötta själva grundidén.
Fru talman! I det mål om 25 terawattimmar som EU-kommissionen satte upp räknade man med de fyra oreglerade älvarna. Det kunde vi självklart inte acceptera. Det är det perspektivet man ska ha. Man ska också ha i åtanke att EU-länderna har olika stor befolkning. Tyskland har t.ex. nästan tio gånger så stor befolkning som Sverige. Eftersom det är fråga om att främja i dag olönsam elproduktion innebär en ökning att någon typ av subventioner behövs, vilket ska betalas av befolkningen i landet. Ökningen per invånare är därför relevant att jämföra med. Vid en sådan jämförelse kan konstateras att Sverige fått den största bördan av alla länder. Endast Finland och Österrike är ens i närheten. Jämfört med genomsnittet i EU är den föreslagna ökningen i Sverige två och en halv gång så hög per invånare. Referensvärdet för Sverige innebär en ökning som motsvarar 3,5 megawattimmar per invånare, medan referensvärdet för exempelvis Tyskland motsvarar en ökning med 0,7 megawattimmar per invånare. Jämfört med Danmark är ökningen per invånare i Sverige dubbelt så hög. Det innebär att en väldigt tung börda lagts på de svenska konsumenterna, vilket regeringen inte ansåg rimligt. Än en gång: Vi skulle behöva bygga ut de fyra oreglerade älvarna. Det kunde vi inte acceptera. Jag vill återgå till diskussionen om målet om 10 terawattimmar. 2012 ska det, om det går bra, vara 15 terawattimmar. Själva tekniken är att de gröna certifikaten upphandlas på en marknad. Snittpriset skulle troligtvis bli något högre för konsumenten om vi inte hade detta system, men det är själva tanken. Marknaden stimuleras hela tiden med automatik att producera mer och mer förnybar energi, och det tycker jag är den väg vi ska gå. Det handlar också om andra saker, t.ex. om att spara och om att tillse att vi inte förbrukar el i onödan.
Fru talman! Först gällde det vattenkraften och frågan om den inkluderas i det mål som anges från EU. Jag grundar mitt uttalande på vad man kunde läsa i medierna för en tid sedan. Det kan visserligen vara felaktigheter. Vid denna tidpunkt var uppgifterna egentligen inte offentliga, men av någon anledning hade de kommit ut i medierna. Där kunde man läsa att regeringen vill inkludera vattenkraft med hänvisning till att EU också gör detta.

Det står väl klart att det inte är särskilt svårt att praktiskt klara en utbyggnad av vindkraften i en omfattning som skulle göra att man når upp till de här målen. Problemet ligger i, vilket man också säger från det hållet, oklara förutsättningar, inte minst ekonomiska - fastighetsbeskattningen, bygglovshanteringen, vissa miljöskadeförsäkringar osv. Jag har också läst att man hänvisar till att militären begränsar möjligheterna på ett sätt som gör det här besvärligt.
Fru talman! Låt mig bara kort ta upp frågan som togs upp sist här. Under den senaste tiden har det i medierna diskuterats om planeringsförutsättningarna för den storskaliga vindkraften. Jag kan här säga att regeringen har lagt ett antal uppdrag på myndigheter, varav några nu håller på att delredovisas. Regeringen avser att göra en bedömning av möjligheterna till och konsekvenserna av en storskalig utbyggnad av vindkraften i havs och fjällområden när uppdraget redovisats. Då ska vi göra vår bedömning. När det gäller de gröna certifikaten är det självklart att de också kommer att innebära någon form av stöd för vindkraften.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat om jag är beredd att se till så att anslagen till drift och underhåll av vägarna i Västsverige, främst i Dalsland, blir i paritet med behoven samt om jag är beredd att klassificera landskapet Dalsland som "skogslän". Elver Jonsson kallar den infrastrukturproposition regeringen överlämnade till riksdagen i höstas för uppblåst. Men jag vill hävda att det finns reella förslag i propositionen som kommer att gynna Dalslands vägnät. Allra viktigast för Dalsland är att regeringen avsätter 17 miljarder kronor för att förbättra det befintliga vägnätet i landet. Det handlar om åtgärder för tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion. Regeringen bedömer att en sådan insats kommer att göra det möjligt att fram till 2015 uppnå full bärighet året runt på de vägar som bedöms som viktiga för näringslivet. Därmed ger vi också Dalsland goda förutsättningar att utvecklas. Elver Jonsson anser vidare att propositionen är baktung genom att relativt lite pengar anslås i närtid, dvs. detta och nästa år. När det gäller de närmaste åren innehåller propositionen extra resurser om 12 miljarder kronor till vägar och järnvägar. Redan i år kommer en stor satsning på tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion att göras. Ungefär 1,6 miljarder kronor kommer att gå till denna typ av vägförbättringar Dalsland har, särskilt i de norra delarna, en befolkningsstruktur och ett näringsliv som påminner mer om t.ex. Värmland än om resten av Västra Götalands län, som Dalsland tillhör. Dalsland omfattas också av en del särskilda regionala utvecklingsåtgärder. T.ex. ingår den norra delen i nationellt stödområde och hela Dalsland i EG:s strukturfonders mål 2 program Västra. Begreppet "skogslän" har ingen reell innebörd i regionalpolitiken, varför en sådan beteckning på Dalsland inte skulle få någon betydelse. När det gäller åtgärder för bärighet, rekonstruktion och tjälsäkring av vägarna kommer Vägverket att planera för detta centralt på samma sätt som verket gör med drift och underhåll. Genom detta säkrar vi att olika landsdelar bedöms efter likadana grunder i planeringen.
Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Jag har aktualiserat de problem som följer i spåren av ett ofullständigt, för att inte säga torftigt, beslut kring infrastrukturfrågorna. Det är kanske därför regeringens svar är så knapphändigt. En längre redogörelse skulle förmodligen gett besked om de stora blottor som finns i möjligheterna att åstadkomma en god infrastruktur. Knappt hade bläcket torkat i regeringens regleringsbrev förrän Vägverket gick ut med en pressrelease där budskapet var: Pengarna räcker inte. Trafiken har fortsatt att öka trots att konjunkturen har avmattats. Ökningen gäller framför allt den tunga trafiken, vilket ger ökat slitage och ökat behov av insatser för drift och underhåll för att kunna hålla vägnätet i befintligt skick. Vägverket beklagar också - fortfarande enligt pressmeddelandet - att de tidigare långtidsplanerna för vägutbyggnad som arbetats fram i ett antal projekt runtom i landet och som står färdiga att påbörjas inte ser ut att kunna förverkligas om inte mer investeringsmedel anvisas. Att jag, fru talman, har tagit upp Dalslands vägnät beror på att det är ett område som är hårt ansatt och som inte har kunnat hävda sig för att få en bra utbyggd infrastruktur. När andra nordliga län - statsrådet säger t.o.m. att Dalsland påminner om Värmland - fått pengar utifrån begreppet "skogslän" säger nu statsrådet att detta inte har någon reell innebörd i regionalpolitiken, varför en sådan beteckning inte skulle få någon betydelse. Jag betvivlar faktiskt det. Nu har Dalsland så att säga fallit mellan stolarna. Det har inte hört till skogsområdena, och det har inte heller fått tillräckligt stark position i det nya storlänet där de trafiktunga stråken kräver finansiellt utrymme. När jag väckte interpellationen var 60 mil avstängda i det lilla landskapet Dalsland. Nu har frosten tagit ny fart, och det är kanske tjugotalet mil till. Men vårsolen kommer igen, var så säker. Tjällossningen kommer att fullföljas, och det kommer att ske säkrare än ett infrastrukturpropositionsavlämnande. Det känns faktiskt, fru talman, något generande att tala med företagare uppe i norra Dalsland som säger att det här måste lösas relativt snart, annars flyttar vi nog över till andra sidan Kölen. Det berättas att kommunerna tillsammans med regionen nu eventuellt kommer att försöka få loss lite EU-pengar till detta. Det känns nästintill besvärande när vi vet att det är ett statligt åtagande att rusta upp vägar som t.ex. 172:an, som är en viktig led när det gäller transporter från hela södra Oslo-området ned mot Årjäng-Bengtsfors och Trollhättan. I detta område finns Dals-Ed, Nössemark, Töftedal, Torrskog och Ånimskog - områden som är starkt beroende av skogstransporter men som inte kan garanteras detta. Riksdagen har en tung ryggsäck att bära på. Först var det en eftersläpning på flera år då detta försummades. Därtill kommer vattenskador av mycket stora mått i flera län som ska finansieras. Från regeringens och ministerns sida har man ju talat om den "gigantiska" satsning som infrastrukturpropositionen sades ha och sagt att det aldrig förr har satsas så mycket. Det är klart; om man sträcker ut tidsrymden flera år extra blir förstås totalsumman ganska hög. Men årsvis är det, som Vägverket säger, alldeles för svaga insatser, fru talman.
Fru talman! Näringsministern är för det mesta väldigt nöjd. Det är ju trivsamt med ministrar som är nöjda. Han var nöjd för en tid sedan när han och jag här i riksdagen diskuterade arbetsmarknadspolitik, trots att vi hade 15 % arbetslöshet. Jag får citera ministerns uttalande: Arbetsmarknadspolitiken har, "om jag ska försöka uttrycka mig lite ödmjukt, varit en liten framgångssaga. Vi har lyckats på alla områden". Säkert är ministern ganska ensam om den åsikten. Inte heller i detta svar kan man spåra några bekymmer, om än inte ministern anser att hans infrastrukturproposition varit lika framgångsrik; åtminstone framgår det inte av detta svar. Men man kan konstatera att alltför lite pengar satsas på vägar, vägunderhåll och enskilda vägar i denna infrastrukturproposition. Det är viktigt att E 6, riksväg 44, där en dödsolycka skedde häromdagen, riksväg 45 och riksväg 40 snabbt blir färdigställda. I det pressmeddelande som Vägverket sänt ut, och som Elver Jonsson nämnde lite grann förut, kan man konstatera att Sverige har haft en vikande konjunktur och att vägtrafiken har fortsatt att öka. Vägverket tycker att nivån för år 2003 bör vara ca 3 900 miljoner kronor högre än regeringens förslag i infrastrukturpropositionen, och, säger man, ökade insatser behövs för underhåll av våra vägar och broar. Av framkomlighets och trafiksäkerhetsskäl behövs också en högre vinterhållningsstandard. Man kan konstatera att de moderata förslagen ligger 174 miljoner högre än regeringens. Vi har 100 Regeringen har under en lång följd av år låtit vägnätet förfalla. Det är en gigantisk kapitalförstöring. Samtidigt har det haft negativa effekter på svenskt näringsliv, på befolkningsutveckling och på landsbygden. För två år sedan framgick i en rapport från Skogforsk att bärighetsproblemet kostade den svenska skogsnäringen drygt 900 miljoner kronor årligen. Sedan dess har kostnaden snarast ökat. Det är inte enbart industrin som drabbas, problemet berör hela Sveriges skogsindustri. Bärigheten på landets vägar är därvid en faktor som avgör möjligheten för svenska sågverk, massa och pappersindustrier att vara konkurrenskraftiga på den internationella marknaden. Detta är alltså oerhört bekymmersamt. Man kan konstatera att det allmänna vägnätets eftersatta underhåll ligger på ca 17 miljarder kronor. Hundratals broar är nedgångna och några resurser till omedelbara åtgärder finns knappast. Ibland måste man konstatera att broarna är de enda utfartsvägar som många människor har. Man kan fråga sig då, det skulle vara intressant att höra: Vad ämnar ministern göra för att Dalsland, norra Bohuslän, andra delar av Bohuslän och andra delar av Västra Götaland och skogslänen ska få bättre vägar? Vi bohuslänningar, dalslänningar, älvsborgare m.fl. väntar på ett svar. Vad tänker ministern göra för att vi ska få bättre vägar så att de människor som bor dåligt och lastbilarna ska kunna komma fram?
Fru talman! Det är klart att man vill vara med när diskussionen handlar om vägar och infrastruktursatsningar på västra Sverige. Det är vi alla oerhört angelägna om, åtminstone vi riksdagsledamöter från Västsverige. Vi har också från Västra Götalandsregionen enats om att det behövs 50 miljoner till vägarna och järnvägarna i västra Sverige. Det är en enig region som står stark inför de fördelningar som ska ske nu. Sedan kan man väl bli lite förvånad över att Kent Olsson kan stå här och vräka ur sig vad han hade gjort om han hade varit i regeringsställning, om han hade trollat med knäna eller varifrån han hade fått pengarna. Det var inte precis så att när Moderaterna lade fram sin s.k. skuggproposition för ett år sedan innehöll den mer pengar än regeringen nu faktiskt har föreslagit. Den innehöll mindre pengar. Det är lite av ett slag i luften från Moderaternas sida. Jag tycker i stället att vi från Västsverige borde tänka på att nu hävda vår röst gentemot resten av landet och se till att satsningarna görs i västra Sverige. Vi bör se till att vi får vägar och järnvägar som behövs i Dalsland, i Skaraborg, i Bohuslän och i norra och södra Älvsborg. Det behövs satsningar på E 20 inte minst och förstås också på väg 48 utanför Skultorp, men självfallet också i Dalsland. Jag tycker att det är viktigt att vi har flyttat fram våra positioner eftersom regionen är enig. Vi får se nu om regionen har bestämt sig för att tidigarelägga ett antal projekt genom att gå in med extra medel från regionen. Man förhandlar nu med kommuner för att se om det går att få med kommunerna på de här tidigareläggningarna. Det är vad som behövs i dag. Det tycker jag är oerhört starkt. Det är bra att vi har en region som kan sätta ned foten.
Fru talman! Vägverket har tillsammans med näringslivet, kommuner m.fl. aktörer pekat ut ett vägnät som kallas "Robusta stråk i Dalsland" och utgör de vägar som är viktigast för den tunga trafiken i landskapet. Vägnätet omfattar 23,5 mil. De återstående kostnaderna för att åtgärda det bedöms vid ingången av 2002 till 330 miljoner kronor. Vägverket räknar med att starta tjälsäkringsåtgärder för 32 miljoner kronor i år. Det är fyra länsvägar med en sammanlagd längd av 29 kilometer som kommer att åtgärdas. Vägarna ligger i kommunerna Vänersborg, Mellerud, Färjelanda och Ed. Dessutom blir tre objekt som påbörjades förra året och sammantaget kostar 50 miljoner kronor klara nu i vår. Dessa tre objekt omfattar tillsammans 22 kilometer och ligger i kommunerna Färjelanda, Bengtsfors och Sammantaget betyder detta att det återstående behovet för "Robusta vägar i Dalsland" kommer att uppgå till 297 miljoner kronor vid utgången av detta år. Låt mig säga det här i kammaren: Det är ett litet belopp. Det kommer vi att fixa. I den nu gällande länsplaneringen har vi 8,8 miljarder kronor. 17 miljarder kronor - om ni lyssnar på mig nu - till tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion är alldeles för lite, säger Folkpartiet. Vi har alltså fördubblat detta belopp, från 8,8 miljarder till 17 miljarder kronor. Är det dåligt? Ja, det är tolv år. Det är inte så lång tid. Det gäller också att vara realistisk. Regeringens förslag innebär således nästan en fördubbling av satsningarna, och vår bedömning är, som jag har sagt, att vi med en sådan satsning kommer att ha full bärighet året runt på de vägar som bedöms som viktiga för näringslivet. Detta är mycket viktigt för skogsindustrin, jordbruket och turistnäringen i landets olika delar. Sedan har vi en del vägar som har nämnts här. Det gäller vägarna 40, 44, 45, E 6 och E 20. Dem ska jag be att få återkomma till i mitt sista inlägg.
Fru talman! Först ett par reflexioner. När den socialdemokratiska ledamoten kom näringsministern till undsättning nämnde hon att man i Västra Götaland faktiskt har tagit sig samman och fått ett infraprogram som är ett föredöme och som jag skulle vilja säga är någonting för Finansdepartementet att ta efter. Nu manar Monica Green till en samlad kamp. Det är alldeles utmärkt. Motståndare skulle möjligen vara om inte hela regeringen så åtminstone delar av Näringsdepartementet. Men jag är tveksam när hon säger att regionen och kommunerna får vara med och ställa upp. Det är klart att det är lite konstigt när ett statligt vägansvar plötsligt ska gå med håven till fattiga kommuner och regioner. Det känns fel. Fru talman! Nu säger näringsministern att det här ska fixas. Utmärkt! Då har väl debatterna inte varit utan värde. De har stressat departementet så att man kommer att anstränga sig ett stycke. Det är ganska enkelt: Här finns en bedövande majoritet i denna kammare för det Björn Rosengren innerst inne önskar, nämligen att få ett rejält väganslag. Han har många gånger, vid sidan av dessa talarstolar, uttryckt att han önskar mera pengar, och motståndet har funnits i den politiska komplikation som regeringen har dragit på sig genom att bakbinda sig själv. Näringsministern säger att detta inte är så dåligt. Pengarna fördubblas, osv. Men jag tror inte att många branscher i Dalsland och andra områden kan vänta fram till 2015. Det är ganska bråttom. Vägarna är nedgångna och har försummats under ett antal år. Sedan finns det som inte sägs på så många ställen, nämligen de väldiga översvämningarna för något år sedan. Det blev oerhört stora skador. Fru talman! Jag tror vi får ta fasta på vad Vägverket säger, nämligen att det behövs 3-4 miljarders förstärkning för verkets egna planer. SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, säger att de närmsta årens trafikökning kommer helt att ligga på vägarna. Man kan ha synpunkter på om det är så lyckat - därom kan vi diskutera - men allt talar för att det kommer att bli så som SIKA har uttryckt det. Det betyder att vägnätet behöver en upprustning, reparation och återuppbyggnad. Det behöver också byggas nytt. Vägverket tar för övrigt också upp trafiksäkerhetsfrågorna. Vägens standard och struktur är ganska avgörande. Fru talman! Sist i denna omgång kan jag konstatera att det visst går att ha annan trafikföring - på sjö och på järnväg. Men för högförädlade varor är det bråttom. Då är det vägarna och flyget som gäller. Tio gånger så mycket i varuvärde förs fram på vägarna jämfört med järnvägarna. Det går att ha synpunkter på det också, men det är en realitet. Fru talman! Det går inte att bortse från realiteterna, inte ens i en sådan här gemytlig riksdagsdebatt.
Fru talman! Jag har här en lista, näringsministern, framtagen den 5 mars 2002 över bärighetsnedsättningar i Västra Götalands län. De är i dag 24 projekt. 15,8 mil väg är avstängd för tung trafik. För en halv vecka sedan var det 54,6 mil. Det kan synas vara bättre än då, men samtidigt vet vi att vintern inte är slut än. Om jag var näringsminister och hade ansvar för trafiken skulle jag vara oroad över att så stora delar av vägarna i Dalsland och Västra Götaland i dag har bärighetsnedsättningar och att det är svårt att komma fram. Ministern säger att det inte är några större bekymmer. Samtidigt säger hans egna vägverk att man behöver 4 miljarder kronor mer. Om ministern är nöjd med infrastrukturplanen blir jag mycket förvånad. Det är många som är missnöjda. Alltifrån skogsindustrin till privatpersoner har bekymmer. Det kommer att ta tolv år att fixa detta. Det är en oerhört lång tid. Jag kanske blir lite förvånad över att ministern behöver assistans i den här debatten av Monica Green. Om Monica Green läser ordentligt vad vi skriver ser hon att vi inte trollar med knäna. Vi har tagit fram de pengar som finns. Det är bara att läsa innantill. Debatten förs huvudsakligen med näringsministern. Därför skulle det vara intressant att höra om näringsministern är nöjd med infrastrukturpropositionen. Det är i alla fall inte vi som bor i Västra Götaland.
Fru talman! Jag kan försäkra Kent Olsson att det inte är Björn Rosengren som har begärt någon assistans från min sida. Det behöver han inte. Han vet hur han ska diskutera. Det är faktiskt jag som västra götalänning som själv har begärt att få vara med i debatten. Jag gör det eftersom jag tycker att det är oerhört viktigt att vi satsar på vägarna och järnvägarna i västra Sverige. Där har även vi i regionen satt ned foten. Jag är stolt över att vi har en region som har satsat så oerhört mycket på att lägga ned kraft på att få fram en infrastruktursatsning i västra Sverige som det finns politisk enighet om. Elver Jonssons partikamrater är med i denna majoritetsställning. Centern, sossarna och Folkpartiet styr Västra Götalandsregionen. Moderaterna har också gått med på den satsning som Västra Götalandsregionen kräver. Jag är glad över att vi är eniga i den satsningen. Det är dessutom positivt att regionen tidigarelägger ett antal vägsatsningar. Det har även Folkpartiet och Moderaterna i Västra Götaland varit med på. Det är bra att vi kan göra sådana gemensamma satsningar. Det är möjligt att Kent Olsson inte behöver trolla med knäna för att ta fram riktiga pengar. Men det var färre pengar. Det var inte lika mycket pengar som Moderaterna s.k. satsade i den skuggproposition som man lade fram tidigare än regeringen. Det hade varit mycket intressant att se hur Kent Olsson då hade sagt hur pengarna ska användas i Sverige. Jag tror på detta. Jag tror att vi kan satsa ordentligt. Jag tycker att vi i Västra Götaland gemensamt ska kräva satsningar för framtiden.
Fru talman! Kent Olsson började debatten med att tala om arbetsmarknadspolitiken. Han sade att vi har en arbetslöshet på 15 %. Det distanserar Kent Olsson från all trovärdighet. Vi har en öppen arbetslöshet på Vi vet alla att det är så. Då blir trovärdigheten inte speciellt hög. Kent Olsson är en i mina debatter känd dysterkvist, en mörkmålare. Lägg det åt sidan. Jag ska ta upp den fråga som berör vägarna 40, 44, 45, E 6 och E 20. Just nu pågår ett antal utbyggnader på dessa vägar. På E 6 byggs det just nu på två ställen, mellan Hogdal och Nordby. Det är ett projekt som kunde komma i gång redan i år efter regeringens förslag i vårpropositionen att bemyndiga Vägverket ett lån på 100 miljoner kronor. Dessutom pågår en utbyggnad av en trafikplats i Håby. På väg 44 pågår en utbyggnad av den olycksdrabbade sträckan mellan Uddevalla och Väne-Ryr till en kostnad av 360 miljoner kronor. På E 20 pågår en utbyggnad av trafikplats Nääs mellan Lerum och Alingsås, där två plankorsningar ersätts av en trafikplats till en kostnad av 105 miljoner kronor. Utöver detta pågår det planeringsarbeten i olika stadier för utbyggnad av alla dessa fem vägar. Regeringen har föreslagit att en ökad satsning ska göras på infrastrukturen under perioden 2002-2004. När det gäller väginvesteringar handlar det om att satsa 4,3 miljarder kronor extra på åtgärder som ligger i de gällande planerna. Vägverket ska senast den 1 april i år redovisa vilka byggprojekt man räknar med att starta tack vare denna satsning. När det gäller åtgärder efter 2005 kommer regeringen inom kort att besluta om planeringsdirektiv till Vägverket, Banverket och länet. Det handlar om att omsätta de 364 miljarder kronorna i infrastrukturpropositionen till objekt och åtgärder. För Vägverkets del är planeringsramen 39 miljarder kronor, och för länet sammantaget 30 miljarder kronor. Hur mycket av dessa pengar som till slut hamnar på de vägar som Elver Jonsson räknar upp beror på vilken samhällsekonomisk lönsamhet och vilken uppfyllelse av de transportpolitiska målen åtgärderna har. Om vi tittar på den proposition som riksdagen har antagit läggs mycket pengar på vägar. Framför allt satsar vi på drift och underhåll, precis av de skäl som har sagts här. Vägarna har varit dåligt underhållna, inte minst i Dalsland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Värmland. Det finns också andra delar där vi behöver göra väldigt mycket, inte minst för våra industrier och framför allt de industrier som har behov av tunga transporter. Det här handlar om vilket samhälle vi vill ha. Att vi satsar så mycket på tåginvesteringar har helt enkelt att göra med att vi vill ha ett samhälle där vi kan ta alltmer av de tunga transporterna på järnväg, i stället för att fortsätta och hamna i det läget att vi kraftigt ökar lastbilstrafiken. Så enkelt är det. Det handlar om ett politiskt val, och det politiska valet har vi gjort.
Fru talman! Jag har bara en kort kommentar till Monica Green. Jag uppskattar den enighet som Västra Götalands alla partier har nått. Återigen är det föredömligt om också ett departement tittar på det. Möjligen kan man säga att det går ganska hyggligt då Folkpartiet är med. Tack för den passningen! Näringsministern räknar upp de olika vägarna. Riksväg 44 är oerhört angelägen, därför att dödsolyckorna där är skrämmande många mellan Trollhättan och Uddevalla. E 20 nämns också, och där pågår ett arbete vid Nääs mot Alingsås. Men den svåra passagen är Vårgårda kommun. Av 15 dödsolyckor mellan Eskilstuna och Göteborg har hälften inträffat i just Vårgårda. Där finns bitar som man behöver rycka ut till med nästan ambulansfart för att klara. Jag tror, fru talman, att slutsatsen av den här debatten är att det behövs nya grepp när det gäller finansiering. Näringsministern har tidigare anmält sitt intresse för ett mera kreativt tänkande. Men han är bakbunden åtminstone månaderna fram till valet, och vi får hoppas att det lossnar sedan. När det gäller att få en upprustning finns det ett starkt stöd i denna kammare. Det är mycket enkelt att få ett majoritetsbeslut för en satsning på vägarna. Näringsministern säger att man satsar väldigt mycket på vägarna, och det är klart att i ett stort land som är glest befolkat blir det mycket vägar. Vi kan önska mera spårburen trafik här, men det är inte läge för det, framför allt inte i norra Dalsland, som vi nu har talat om. Där hänger näringslivets framtid ihop med hur vi klarar just vägutbyggnaden. Fru talman! Näringsministern har mycket att fixa.
Fru talman! Infrastrukturen, såväl vägar och järnvägar som luftfart och sjöfart, har en väldigt stor betydelse för vår tillväxt. Den är också avgörande för regionalpolitiken. Man kan säga att det viktigaste för regionalpolitiken är våra kommunikationer. Därför har vi i infrastrukturpropositionen fördubblat pengarna till tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion. Det är själva tanken. Av de 364 miljarderna åtgår ungefär 150 miljarder för drift och underhåll när det gäller både järnvägar och vägar. Vi har även eftersatthet när det gäller järnvägar på detta område. Därmed tror jag att vi är ganska överens. Men jag tycker att det är viktigt att säga detta: Även om vi hade satsat dubbelt så mycket pengar finns det en begränsning: Det ska finansieras. Det finns också en annan begränsning: Det finns inte resurser i samhället att åtgärda allt detta på en gång. Det tar sin tid. Vi har också balansen mellan storstadssatsningarna. Vi kan ta Stockholm, som behöver stora satsningar för att klara av trafikproblemen. Så är det även i Göteborg. Då måste vi hantera detta inom en ekonomisk ram som vi på något sätt kan bära. Vi måste också ha resurser att dra i gång alla dessa arbeten. Om vi skulle dra i gång alla dessa arbeten på en gång, vad skulle det leda till? Jo, vi skulle få enorma problem. Därför måste vi ha en plan som är långsiktig. Jag vill tacka för debatten. Den har i varje fall givit mig väldigt mycket.

Fru talman! Rigmor Stenmark har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att motverka kartellbildningar inom byggbranschen i Sverige som förhindrar att människor får tillgång till bra bostäder till rimliga kostnader. Jag vill inledningsvis framhålla att jag delar Rigmor Stenmarks uppfattning att konkurrensfrågorna är av vital betydelse för att boendekostnaderna ska hamna på en rimlig nivå. Den senaste tidens händelser runt kartellbildning i asfaltbranschen är ett tecken på uppenbara brister i bygg och anläggningssektorn. Detta är nu inte de enda problem som byggbranschen brottas med. Därutöver har det under de senaste åren vid flera tillfällen uppstått skador i byggnader som är relaterade till fukt. Jag tänker nu främst på de problem som uppdagats på Moderna museet och i Hammarby Sjöstad. Vidare konstaterades för en månad sedan sprickor i brokonstruktionen på Tvärbanan i Stockholm. Här ställs ansvarsförhållandet mellan beställare och utförare på sin spets. Riksskatteverket lämnade en rapport i oktober 2001 om svart arbetskraft inom byggbranschen. Den redovisning av de iakttagelser som gjorts i kontrollarbetet visar att omfattningen av svarta löner i byggbranschen är mycket stor. Enligt RSV kan bortfallet av skatter och avgifter enbart utifrån pågående utredningar och identifierade härvor, där utredning ännu inte påbörjats, uppskattas till mellan 2 och 2,5 miljarder kronor årligen. RSV avstår från att försöka uppskatta det svarta arbetets totala omfattning i branschen men uttrycker en oro inför omfattningen. Det rör sig inte här om enstaka företeelser utan de får i stället ses som resultatet av en utveckling som pågått inom byggbranschen alltför länge. Det finns således behov av konkreta åtgärder som kan bidra till att höja kvaliteten, hålla nere byggkostnaderna och främja konkurrensen inom bygg och anläggningssektorn. Regeringen tillsatte därför en särskild kommission om konkurrensen, kvaliteten och kostnaderna i byggsektorn redan den 21 februari i år. Kommissionen ska senast den 15 oktober 2002 föreslå åtgärder som syftar till att främja konkurrensen och motverka konkurrensbegränsande beteende, användande av svart arbetskraft och kartellbildning, inom bygg och anläggningssektorn. Kommissionen ska vidare föreslå åtgärder som syftar till att hålla nere byggkostnaderna och höja kvaliteten inom byggoch anläggningssektorn. Åtgärderna ska syfta till att bryta strukturer som motverkar en effektiv konkurrens och pristransparens, motverka användningen av svart arbetskraft, stärka byggherrekompetensen samt tydliggöra ansvaret för större entreprenadarbeten. Kommissionen ska arbeta utifrån ett tydligt konsumentperspektiv vari bl.a. ingår behovet av att säkra god kvalitet och hälsa och samtidigt nå sänkta bygg och boendekostnader. Vidare ska kommissionen föreslå hur arbetet mellan berörda verk och myndigheter kan samordnas. Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot kommissionens resultat i höst.

Fru talman! Tack för svaret, bostadsministern. Dagligen har vi väl båda kontakt med människor som vill diskutera bostadssituationen i vårt land. Det råder i dag obalans mellan orter som fullständigt skriker efter nya bostäder och orter med ett överskott. Eftersom tak över huvudet, mat för dagen och ett arbete är grundläggande frågor är det naturligt att just bostäder, möjligheten att få tak över huvudet även i våra storstadsregioner, är ett av dagens stora diskussionsämnen. Det är angeläget för alla som ägnar sig åt bostadspolitiken att se till att det råder balans i boendet. I de fall bostäder saknas måste man få ordning på det, och på orter där det finns bostäder måste man skapa förutsättningar för människor att bosätta sig. Och det ska vara till rimliga kostnader och med en valfrihet. Därför tycker jag att det är minst sagt olustigt att det nu förs in andra ämnen som vi måste hantera inom bostadspolitikens område. Jag talar om ojusta metoder. Vi vet också att det här dessvärre inte är någon nyhet. Oseriösa olagliga kartellbildningar pågår, och har så gjort ett bra tag. Det tycks dock som om frågan just nu är helt ny. Men det framgår också av svaret att bostadsministern har blivit uppmärksam på den här frågan tidigare, även innan larmrapporterna om kartellbildningar kom och efter avslöjandena om fuskjobb och svartjobb. Jag har tidigare ställt frågor om bl.a. ockerhyror och svartmarknad i samband med bostadspolitiska frågor här i kammaren. Men något riktigt bra svar har jag inte fått, vare sig från bostadsministern eller från någon annan från Socialdemokraterna. Kokurrensutsättning har vi från Centerpartiet också påtalat ett antal gånger. Men även den frågan har man från socialdemokratiskt håll inte bemött med något större allvar tidigare. Därför tycker jag att det är väldigt bra att bostadsministern i dag ger ett erkännande och håller med om att konkurrens är bra för att boendekostnaderna ska hamna på en rimlig nivå. Det är ju det som människorna helst av allt önskar. Tidigare har bostadsministern ensidigt talat om det absolut angelägna i att se till att det blir nya investeringsbidrag och att de ska betalas ut för att man på det sättet ska komma till rätta med att det byggs för lite på vissa orter, t.ex. i storstadsregionerna. Det måste därför kännas som en kalldusch när kartellbildningar och fuskbyggen nu kommer upp i dagern för inte minst bostadsministern. Det är ju inte bra för någon, framför allt inte för alla skattebetalare, när investeringsbidragen riskerar att användas på ett osunt sätt. En bostadskommission ska nu tillsättas, och det låter bra. Jag undrar om det är det enda som bostadsministern tänker göra. Jag förstår att det också kommer upp en rad olika saker. Men det lär ju dröja innan vi får se något märkbart resultat. Kommissionen ska ju föreslå åtgärder i oktober. Och efter det ska väl förslagen synas noga i alla möjliga instanser, och det ska vara remissförfarande och beredningar. Dessvärre kan jag se en långbänk innan det blir några konkreta beslut. Har möjligen bostadsministern någonting mer att komma med än bara denna kommission, och har bostadsministern åsikter om vad denna kommission i första hand ska rikta in sig på?
Fru talman! Jag vet inte riktigt vad Rigmor Stenmark har befunnit sig under de senaste årens bostadspolitiska diskussion och debatt. Jag har i tal efter tal tagit upp de stora problem som finns inom bostadsoch byggsektorn - den monopoliserade situationen, den bristande konkurrensen, det bristande nytänkandet i branschen och också diskussionen om kvaliteten och produktivitetsutvecklingen i byggbranschen. Jag har gjort detta gång på gång därför att jag har insikten om att om vi ska få till stånd ett byggande av bostäder till rimliga kostnader krävs det att branschen utvecklas med en högre produktivitet, en bättre konkurrens och ett bättre nytänkande. Regeringen har också tagit ett antal initiativ för att främja ett sådant nytänkande och en ökad konkurrens. Det har vi gjort efter att Byggkostnadsdelegationen lade fram sin rapport för något år sedan när vi inrättade Byggkostnadsforum på Boverket. Vi har tillfört resurser för att initiera ett antal pilotprojekt för att tänka nytt i byggbranschen. Vi har gett Konkurrensverket i uppdrag att ägna särskild kraft åt byggbranschen, och det ser vi ju resultatet av just nu. Jag måste tillstå att jag har blivit chockad av de uppgifter som har kommit i dagern när det gäller asfaltbranschen. Jag trodde inte i min livligaste fantasi att omfattningen på kartellbildningarna var av det slag som nu har uppdagats. Jag har varit medveten om att det har funnits bristande konkurrens. Men organiserade karteller i den omfattning som har avslöjats under den senaste tiden hade jag svårt att föreställa mig tidigare. Det är också motivet till att vi tillsätter byggkommissionen. Jag kan glädja Rigmor Stenmark - jag hoppas att hon blir glad över det - med att investeringsbidraget nu faktiskt tycks ge resultat också på så sätt att det börjar dyka upp ett antal mindre och medelstora företagare som vill vara med och bygga till rimliga kostnader. Det kan främja konkurrensen och utvecklingen i branschen på sikt. Under den ansökningsperiod som upphör inom de närmaste veckorna och där länsstyrelserna ska fatta beslut under mars månad har vi fått in ansökningar på 3 500-4 000 lägenheter. Det exakta antalet är inte riktigt klart än. Och flera av dessa projekt är privata projekt med mindre och medelstora företag, t.ex. Duvkullen i Linköping, Jakri i Hjärup och det norska företaget som ska bygga 1 200 lägenheter i Malmö till rimliga och överkomliga kostnader. Så visst börjar det röra på sig i branschen. Jag tror att investeringsbidraget har varit väldigt betydelsefullt för att få till stånd en utveckling där vi får fler aktörer på byggmarknaden. Rigmor Stenmark frågade mig vad jag vill att byggkommissionen ska syssla med. Ja, det framgår ju av direktiven till kommissionen. Det handlar både om åtgärder för att främja en ökad konkurrens, en högre byggherrekompetens, men också åtgärder som fokuserar på kvaliteten och ansvarsförhållandet mellan beställare och entreprenör. Det är ett grannlaga jobb som kommissionen har framför sig. Den får kort tid till sitt förfogande. Den ska redovisa sitt resultat redan den 15 oktober i år.
Fru talman! Jo, jag har följt debatten, och jag vet att bostadsministern och den socialdemokratiska regeringen har gett en rad uppdrag till olika myndigheter. Det kan i och för sig vara bra. Men förslagen till åtgärder har vi inte sett riktigt än. Jag tycker att det är trist, minst sagt, att det har kommit in osunt beteende i byggbranschen på det sätt som nu har skett. Detta minskade förtroende för branschen stänker över på alla som jobbar med byggfrågor. Jag tycker inte att det är riktigt rättvist. Alla är ju inte bovar. Därför undrar jag hur bostadsministern tänker hantera den situationen. Det gäller nu att vi ändå håller flaggan högt för dem som är sunda. Trots att det i dag finns många hus i vårt land som är så bra, så har detta osunda kartellbildande samt uppdagandet av mögel och fuktskador upprört många människor i vårt land. Husbygge är ju en oerhört viktig beståndsdel för att vi ska ha det så bra som möjligt. Därför är det angeläget och nödvändigt att våra hem, våra arbetsplatser, skolor, dagis, sjukhus och lokaler för all möjlig verksamhet byggs på ett klokt och varsamt sätt och med målet att husen ska hålla i många år. De ska vara vackra och vara hälsosamma att bo i. Det måste alltså vara ett sunt husbyggande som är det nödvändiga. Jag fann i dag en artikel i Dagens Industri där man tar upp frågan om förhållandet och ansvaret mellan byggentreprenörer och byggherrar, om förhållandet mellan krångliga byggregler och byggprocesser i sin helhet. Håller bostadsministern med om att det kan finnas dumsnåla byggherrar och att det bäddar för karteller? Snabbar man på byggprocessen genom att dela upp mark och uppdrag mellan varandra? Om det är så, hur ska vi då någonsin få fram en verklig konkurrens som är positiv för den sunda marknaden i Sverige? Vi behöver få in fler seriösa byggherrar på marknaden som står sig väl i konkurrensen, byggherrar som i dag bygger både ekologiskt och ekonomiskt riktigt. Vi vet att denna möjlighet finns, och det är bra om man kan låta även dem ta del av de bidrag som finns. Jag är emot bidrag, men när de finns måste de fördelas även till dem. Hur mycket av dagens enorma bostadskostnader kan hänföras till byggfusk och osunda kartellbildningar? Kommer vi efter detta uppvaknande att se att bostadskostnaderna kommer att bli rimligare i framtiden, att husen blir mycket bra och att såväl marknaden som husen tillfrisknar? Tänker bostadsministern redan nu granska såväl upphandlingsförfarande som byggtider, planförfarande och marktilldelningar i Sverige och inte bara invänta kommissionen?
Fru talman! Byggkostnaderna är en viktig fråga. Många anser i likhet med Rigmor Stenmark att byggkostnaderna också är ett hinder för bostadsbyggandet. Det är oroväckande att det, som vi fått veta under de senaste veckorna, förekommer prissamarbete mellan stora företag i byggbranschen som på olika sätt försöker undvika konkurrensens friska prispress. Ingenting kan så som fri konkurrens sänka priserna och effektivisera produktionen. Dessa välgörande piskor på företagen är ju anledningen till att de vill undvika konkurrens. Det som förvånar mig är att statsrådet inte nämner den del av branschen som han annars så gärna och länge talar om. Var finns de s.k. allmännyttiga eller kommunala företagen i hans tal om konkurrens och prispress? Uppenbart är - och det får vi väl höra mer om i morgon - att statsrådet när det gäller de kommunala bostadsföretagen är motståndare till konkurrens. Kommunala bostadsföretag ska i stället vara helt ohotade och själva kunna sätta normer för vilka hyror som ska gälla i landet. De kommunala bostadsföretagen ska genom lagstiftning skyddas från konkurrens och vara hyresledande. Bättre skydd mot prispressande konkurrens kan man knappast få av lagstiftaren.

storstäderna är prisskillnaden ännu större, nämligen Håkan Olsson, fastighetsekonom hos Hyresgästföreningen, säger: "De privata byggherrarna är bättre på att pressa kostnaderna. De anlitar nog oftare mindre företag på orten och är noggrannare i upphandlingen än allmännyttan." Vidare säger han: "Det faktum att allmännyttan i huvudsak anlitar de tre stora byggföretagen gör att man kan fråga sig om det inte förekommer prissamarbete." Uttalandet är tänkvärt. Jag blir lite oroad av att statsrådet inte tar upp allmännyttans förhållande till konkurrensfrågorna.
Fru talman! Jag ska inte ge mig in i diskussionen om hyressättningssystemet. Eftersom vi kommer till det i nästa interpellationsdebatt lämnar jag den frågan därhän. Allmännyttans nybyggnation har väldigt liten under de senaste åren. Genomslaget när det gäller priserna ser man framför allt i storstadsområdena där allmännyttan, exempelvis i Stockholm, har tillåtits bygga i mer attraktiva och exklusiva lägen och där produktionskostnaderna varit väldigt höga. Hammarby Sjöstad kan nämnas som exempel. Precis som jag gjorde i mitt tidigare inlägg konstaterar jag att vi när det gäller resultaten av det investeringsbidrag som regeringen, trots ert motstånd, införde nu ser att ett antal mindre och medelstora aktörer på marknaden tar för sig och bygger till rimliga kostnader - i Enköping, Malmö och Skövde och även på andra håll. Detta tycker jag är utomordentligt glädjande. Det är ju också ett gott resultat av investeringsbidraget att fler aktörer kan stimuleras fram på marknaden. Det är just fler aktörer som vi behöver och gärna också fler mindre och medelstora byggare och förvaltare.

Jag tror att detta är det stora problemet. Det är mitt svar till Rigmor Stenmark som efterlyser vart jag konkret vill. Jag vill uppnå en byggproduktion i Sverige som håller sig på en stabil nivå på 25 000-30 000 lägenheter och som stimulerar fram nya aktörer på marknaden, såsom Duvkullan som bygger i egen regi och förvaltar eller Jakri i Hjärup som bygger i egen regi och förvaltar med hög kvalitet och till väldigt rimliga kostnader. Dit vill jag. Det är också viktigt att tillsatt byggkommission fokuserar just på hur vi kan åstadkomma en situation på den svenska byggmarknaden där vi stimulerar fram fler aktörer att ta ett ansvar för den bostadsproduktion som vi måste få upp till högre nivåer än som i dag är fallet för att kunna tillgodose människors behov av bostäder.
Fru talman! Nyligen var jag i Uppsala och tittade speciellt på bostadssituationen där eftersom det kanske särskilt intresserar mig. För närvarande finns det 1 000 bostäder i produktion i Uppsala. Ytterligare 1 000 bostäder är på planeringsstadiet. 7 000 bostäder är på gång men har ännu inte börjat projekteras. 200 studentbostäder byggs och är precis klara. 100-400 studentbostäder sätter man alldeles snart i gång med. Inalles är 9 500 bostäder på gång. Det låter ganska bra. Men sett till hur många det är som står i den kommunala bostadskön låter det helt plötsligt alldeles för lite. 46 000 personer står nämligen i den kön. Det finns ett stort behov av "förstagångs"- och studentlägenheter. 6 000 ungdomar står i kö för en bostad i Studentstaden. Ett par tusen till köar i studentnationernas egna köer. Bara i Uppsala kommun visar det sig finnas en enorm marknad. Dessutom finns det mark att bygga på i den kommunen. Mot den bakgrunden är det viktigt att vi som bostadspolitiker gör som två kvinnor i den här branschen faktiskt har gjort. Dels gäller det Barbro Engman hos Hyresgästföreningen som, tycker jag, på ett väldigt bra sätt ryter till när det gäller byggbranschen och kartellerna. Hon säger att de nu måste öppna böckerna och rensa i grabbkulturen. Dels gäller det Ann-Christin Nykvist som under rubriken "Vad har företagen att vinna på konkurrens?" "Klara spelregler är viktigt för att vi ska få konkurrens på lika villkor för företagen. De allra flesta företag följer konkurrenslagen, men tyvärr finns det tillräckligt många som bryter mot den för att det ska vara ett stort problem. Karteller, särskilt i form av prissamarbete, marknadsdelning och uppgjorda anbud, är en form av ekonomisk brottslighet som gynnar vissa företag på konsumenternas, konkurrenternas och det allmännas bekostnad." Det kan inte jag och
Fru talman! Jag tycker att det är bra att statsrådet uppskattar kunniga byggherrar som ser till att det blir låga byggkostnader. Men då förstår jag inte riktigt varför allmännyttan har högre byggkostnader. De har ju minst lika lång erfarenhet som andra bostadsföretag. Studentbostadsstiftelsen i Stockholm, SSSB, där de är kunniga men inte får några tomter, har ändå lyckats pressa sina byggkostnader högst väsentligt genom ett okonventionellt byggande. De köper bl.a. moduler från Vårgårda, som alldeles nyss nämndes här, och kan på det viset genom lite nytänkande få ned kostnaderna med nära nog 50 %. Jag är fortfarande förundrad över att allmännyttan inte klarar att pressa priserna. Jag har läst i papper från regeringen att allmännyttan just skulle ha den stora fördelen att man kunde pressa priserna, men det här tyder knappast på att så är fallet.

Fru talman! Avslöjandet om asfaltkartellen tycks ha fört något väldigt gott med sig i den bostadspolitiska debatten. Helt plötsligt påstår även Moderaterna att det går att bygga till rimliga kostnader. Det går att bygga hyresrätter. Det är trevligt att höra det från Carl-Erik Skårman. Jag har sagt det nu i tre år att det går, men jag brukar få mothugg från Moderaterna. Det går inte, har Moderaterna sagt. Men nu tillstår Carl-Erik Skårman att det går om man tänker nytt, om man är idérik, om man är en kunnig beställare. Jag ska ta ett annat exempel, och det är den tävling som ett antal SABO-företag i Stockholmsregionen har initierat. Sju SABO-företag i Stockholmsregionen tror jag det är som ligger bakom. De har gått ut i tävlingsförfarande om en byggnation på 800-900 lägenheter. Det är glädjande stort intresse för den tävlingen från olika företag i branschen. 36 tävlingsförslag kom in i den första urvalsprocessen, och tio har tagits ut för att gå till avgörande. Då har man satt upp väldigt tuffa villkor kostnadsmässigt i den tävlingen för den byggnationen. Så det går, Carl-Erik Skårman, och det är oerhört bra att vi nu är överens om det. Det är bra på det viset också att jag tycker mig se en förändring, även om jag delar Rigmor Stenmarks uppfattning om det oroväckande i kartellbildningarna. Jag tycker mig se en viss förändring i branschen när det gäller att orientera sig mot hyresrättsproduktion. Det beror kanske inte på att man har ett sundare förhållande i branschen, det beror mer på ekonomiskt tänkande, att det inte finns så mycket avsättning för exklusiva bostadsrätter längre, utan det är hyresrätter som behövs för att marknaden ska fungera. Än en gång: Jag är glad över att vi nu tycks vara överens om att det går att sänka byggkostnaderna och att vi kan öka bostadsproduktionen i och med det.

Fru talman! Carl-Erik Skårman har ställt några frågor till mig om det svenska hyressättningssystemets förenlighet med EG-rätten. Inledningsvis noterar jag att Carl-Erik Skårman gör gällande att tillämpningen av de svenska hyressättningsbestämmelserna torde avvika från EG-rätten. Carl-Erik Skårman har dock inte närmare angett i vilka avseenden som tillämpningen av de svenska bestämmelserna skulle avvika från EG-rätten eller vilka EG-föreskrifter som de svenska bestämmelserna skulle stå i strid med. Per Norbergs uppgift - som Carl-Erik Skårman hänvisar till - om att EG-rätten skulle kräva "realistiska priser", "transparens" och möjlighet till "rättsprövning" kan endast anses stämma för vissa områden. Norbergs uppfattning att EG rätten kräver "realistiska priser" och att detta innebär att prisnivån måste ge utrymme för "rimlig vinst" synes exempelvis - såvitt framgår av Norbergs bok Konkurrenslagstiftningen och bostadspolitik - endast grunda sig på innehållet i ett direktiv om prissättning av vissa läkemedel. Det finns inte något avgörande från EG-domstolen eller någon rättsakt från EG som uttryckligen slår fast att EG-rätten skulle kräva samma sak även för bostadssektorn. Av Norbergs bok framgår för övrigt att den allmänna uppfattningen är att bostadsmarknaden faller utanför den gemensamma marknaden. Vad gäller den svenska lagstiftningen framgår av hyreslagen att, vid tvist om hyrans storlek, hyran ska fastställas till skäligt belopp. Enligt hyreslagen är hyran härvid inte att anse som skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. Vid prövningen ska främst beaktas hyran för lägenheter i hus som ägs och förvaltas av allmännyttiga bostadsföretag. Om det i en hyressättningstvist åberopas jämförelse med en lägenhet vars hyra kan anses underprissatt, kan denna lägenhet uteslutas som jämförelseobjekt. Så skedde i det omtalade S:t Eriksmålet, där såväl Hyresnämnden i Stockholm som Svea hovrätt fann att de allmännyttiga lägenheter som det åberopades jämförelse med var underprissatta och därför inte skulle beaktas. Som Carl-Erik Skårman nämnt har regeringen i propositionen Allmännyttiga bostadsföretag föreslagit att hyressättningsbestämmelsen i hyreslagen ska ändras. De grundläggande principerna för hur skälig hyra ska bestämmas föreslås dock inte ändrade. Ändringen innebär endast att det slås fast dels att kooperativa hyresrättsföreningar i hyreslagens mening inte ska anses vara allmännyttiga bostadsföretag, dels att samtliga kommunala bostadsföretag ska anses vara allmännyttiga bostadsföretag. De flesta kommunala bostadsföretag som härigenom blir att anses som allmännyttiga bostadsföretag har också tidigare varit det. De har förlorat denna status endast på grund av att de har amorterat äldre statliga lån eller ombildats från stiftelse till aktiebolag. I samband med lagstiftningsarbetet har frågan om bestämmelsernas förenlighet med EG:s regler övervägts. Vi har därvid gjort bedömningen att bestämmelserna är förenliga med EG:s regelverk. Inte heller Lagrådet, som granskat lagändringen, har haft några synpunkter i detta avseende. Carl-Erik Skårman har också frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att belysa de problem som orsakats av den bristande överensstämmelsen mellan EG-rätten och tillämpningen av den svenska hyreslagstiftningen samt vilka åtgärder jag kommer att vidta för att harmonisera bestämmelserna på bostadsmarknaden med EG-rätten. För egen del anser jag att den svenska hyreslagstiftningen är förenlig med EG-rätten.

Fru talman! Jag vill gärna tacka för svaret på min interpellation. Relationerna mellan propositionen om allmännyttan och EU-rätten behandlas, vill jag påpeka, på Visst är vi alla lite ovana vid att vi ska tillämpa EU:s rättsregler i det svenska samhället. Det gäller alla. Det gäller även de högsta myndigheterna i vårt samhälle. Statsrådet frågar sålunda vilka grunder jag har för att ifrågasätta det svenska hyressättningssystemets överensstämmelse med EG-rätten.

Detta har skrivits in i ovan nämnda council directive. Efter att ha gått igenom hela ärendet i det s.k. S:t Eriksmålet och hittat en lösning som inte drog in EU domstolen anger Svea hovrätt i sin dom: Utredningen i målet har emellertid fäst uppmärksamheten på möjliga konflikter mellan EG-rätten och bruksvärdessystemet. Utan att ta närmare ställning i denna fråga vill hovrätten peka på det lämpliga i att frågan beaktas när bruksvärdesreglerna görs till föremål för översyn. Någon möjlighet till den översynen låter sig inte göras på 8,2 rader. På de raderna görs bara gällande att det inte finns några konflikter i sammanhanget. Lagrådet menar att de i propositionen föreslagna reglerna om klassificering av vissa företag som allmännyttiga inte behövs i dagsläget, eftersom dessa regler inte innehåller något reellt. Men om det skulle komma att innehålla exempelvis ekonomiska fördelar att bli kommunalt allmännyttigt företag blir saken en annan. Några sådana privilegier föreslås inte att riksdagen ska lagstifta om i den nu aktuella propositionen, vilket måhända förklarar varför inte Lagrådet har något att erinra beträffande den föreslagna lagtexten. Till Lagrådet har uppenbarligen antytts vid föredragningen att det kan bli tal om särregler i framtiden genom ny lagstiftning för de kommunala bostadsföretagen. Det förvånar väl ingen om Lagrådet då kommer att ha synpunkter på samordningen med EG Till yttermera visso ger propositionen klara visioner om påtagliga privilegier som ska tilldelas de kommunala bostadsföretagen. I propositionens avsnitt 4.6, s. 56 räknas upp ett antal tänkbara stöd och fördelar som ska ges till de kommunala bostadsföretagen: finansiella rekonstruktioner, konkurrenskraftig upplåning, direkta statliga bidrag till respektive kommun, t.o.m. direkta bidrag till kommunala bostadsföretag, statligt övertagande osv. I den tidigare nämnda artikel 87 angående statligt stöd i Gemensamma regler om konkurrens, beskattning etc. står det: "Om inte annat föreskrivs i detta fördrag, är stöd som ges av medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller att hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den gemensamma marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna." Jag tycker mig höra ekot av en annan diskussion i öronen där regeringen just åberopat dessa bestämmelser. Det är ju de här principerna som åberopas i fallet med Continentals flyttning från Gislaved till Portugal. Jag är intresserad av att höra hur statsrådet ser på det.
Fru talman! Jag tyckte att jag uttryckte mig ganska klart i mitt svar, Carl-Erik Skårman. Regeringen har vid sina analyser i det här lagstiftningsärendet kommit fram till att lagstiftningen inte strider mot EG:s regler. Det är grunden för vår uppfattning. Regeringskansliet deltar fortlöpande i lagstiftningsarbetet inom EG. Vi följer också EG domstolens avgöranden. Vi har funnit att lagändringen är förenlig med EG:s regler bl.a. om fri konkurrens och icke-diskriminering. Jag konstaterade också i mitt svar att Lagrådet inte har haft några synpunkter i det här lagstiftningsärendet utifrån eventuella konflikter med EG-rätten. Moderaterna brukar ju sätta stor tilltro till Lagrådets värderingar i olika avseenden i andra sammanhang. Jag förstår inte varför Moderaterna just i det här ärendet tycker annorlunda. Än en gång: Det är regeringens uppfattning att lagstiftningsärendet väl är förenligt med EG-rätten. Traditionellt sett har bostadssektorn betraktats som en nationell fråga och inte som en fråga som ligger inom gemenskapen. Det är en uppfattning som också tar sig uttryck i att dessa frågor inte heller är föremål för behandling i något ministerråd. Det finns visserligen ett informellt ministerråd som träffas och utbyter erfarenheter, men det finns inget ministerråd som handlägger bostadsfrågor. Det är nationella frågor som inte är föremål för gemenskapens intressen.

Fru talman! Nej, jag har förstått att Lagrådet inte har tagit ställning till frågan om förenligheten med EG-rätten beroende på att det inte har föreslagits någon lagtext som direkt berör den frågan, utan det står i den s.k. brödtexten till lagförslaget, och det är den som kan vara kontroversiell. Jag har också hört ganska upprörda yttranden från regeringen när det gäller Continentals flyttning till Portugal. Regeringen har då åberopat de principer som finns i artikel 87 om statligt stöd angående konkurrensförhållanden och liknande som jag nyss läste upp. Hur de bestämmelserna ska kunna förenas med en vision om företagsprivilegier för kommunala bostadsföretag, som anges i propositionen, vet jag inte. Förr i tiden var bostadsmarknaden en sluten nationell marknad som inte berördes av EU-regler som grundades på internationell handel inom unionen. Men den tiden är förbi. Holländska, tyska, brittiska, danska fastighetsköpare blir allt vanligare på fastighetsmarknaden. Det kommer att bli en svår nöt för regeringen att knäcka när kravet på konkurrensneutralitet ställs på sin spets. Vore det inte bättre att inse att det inte är möjligt att skapa en skyddad verkstad för de kommunala bostadsföretagen? Låt dem känna på den stärkande vind som konkurrensen utgör - som vi talade om tidigare - till fromma för alla de som hyr sin bostad av dessa bolag. Och dessutom: Kvar står Svea hovrätts uppmaning att göra en genomgång av svensk hyreslagstiftning för att se om den verkligen är förenlig med EG-rätten.
Fru talman! Jag vet inte jag skulle sträcka mig så långt att jag instämmer i uppfattningen att också bostadssektorn ska prövas utifrån de ickediskrimingsprinciper som EG slog fast i ett direktiv om prisreglering av läkemedel - just det som professor Per Norberg hänger upp sin argumentation på. Jag betvivlar att det är riktigt, men även om jag skulle anta att vi skulle tillämpa samma regelverk på bostadssektorn och hyressättningssystemet skulle jag komma fram till att vår lagstiftning stämmer överens med bestämmelserna om realistiska priser, om att prisregleringen måste vara transparent, om rätt till rättslig prövning. Det är dessa tre kriterier som har satts upp i EG:s direktiv om prisreglering av läkemedel. Skulle jag tillämpa samma förhållande på bostadssektorn kommer jag fram till att den svenska lagstiftningen stämmer överens med EG:s direktiv. Vi har gjort en noggrann analys av detta, och jag ser ingen anledning att gå vidare. Den lagstiftning som vi har förelagt riksdagen stämmer också överens med EG-rätten, enligt vår uppfattning.
Fru talman! Det är bara att beklaga att den genomgång som ni har gjort inom departementet inte finns redovisad i propositionen. Där finns bara ett sammandrag på 8,2 rader om vad Allbo-kommittén tyckte om detta.

Fru talman! Carl-Erik Skårman och jag, Moderaterna och Socialdemokraterna, har olika uppfattningar om ansvaret för de kommunala bostadsbolag som har hamnat i ekonomisk kris till följd av regionalpolitiska bekymmer. Jag ser det som väldigt betydelsefullt att staten tar ett ansvar gentemot de kommuner som har hand om kommunala bostadsbolag som har hamnat i allvarlig ekonomisk kris. Stöder inte staten kommunerna i det läge som man har på flera håll i landet hamnar kommunerna i en ekonomisk situation där de inte kan svara för den grundläggande kvaliteten inom vården, skolan och omsorgen. Jag beklagar att Moderaterna inte kan inse det. Jag kan försäkra att det finns moderata partikamrater i dessa kommuner som tycker att det är bra att staten går in och tar ett ansvar så att kommunerna kan klara sina åtaganden inom centrala välfärdsområden. Men vi ju tillfälle att återkomma till den debatten under morgondagen.

Fru talman! Gunnel Wallin har frågat mig vilka långsiktiga åtgärder jag avser att vidta för att förbättra situationen på fängelserna. Gunnel Wallin syftar då på beläggningssituationen. Hon har även frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra personalförsörjningen inom kriminalvården. Som jag har framhållit i flera sammanhang den senaste tiden känner också jag oro över beläggningssituationen inom kriminalvården. Regeringen framhöll redan i budgetpropositionen för år 2001 vikten av att kriminalvården kan möta kommande volymökningar. Kriminalvården fick då också ett stort resurstillskott. Men volymökningarna har blivit större än man kunnat förutse. Det är min uppfattning att regering och riksdag har ett ansvar för att ge kriminalvården förutsättningar att hantera problemen. Den svåra situationen som uppkommit på landets häkten och anstalter hänger till stor del samman med ett stort antal verkställighetsfall, dvs. fall där personer med en lagakraftvunnen dom sitter kvar i häkte i avvaktan på placering i anstalt. Detta i sin tur beror på att det råder brist på framför allt slutna anstaltsplatser. Den enskilt mest verkningsfulla åtgärden för att förbättra situationen på kort sikt är att öppna nya platser inom häkte och anstalt. Kriminalvården ökade under förra året antalet anstaltsplatser med drygt 130 och antalet häktesplatser med 28. Ökningen hade varit större om inte kriminalvården samtidigt drabbats av mögelangrepp som medförde att man tvingades stänga ett antal platser. Fram t.o.m. år 2003 planeras en ökning av antalet anstaltsplatser med ca 280. Andra åtgärder som kriminalvården har vidtagit för att komma till rätta med problemen är att ändra sin placerarorganisation och slopa den gamla klassindelningen av anstalter. För att ytterligare förbättra möjligheterna att hantera volymökningarna på anstalter och häkten har regeringen gett Kriminalvårdsstyrelsen ett särskilt uppdrag i regleringsbrevet för år 2002. Bl.a. ska Kriminalvårdsstyrelsen analysera orsakerna till den uppkomna situationen med ett stort antal verkställighetsfall och redovisa resultaten av de åtgärder som man hittills har vidtagit. Vidare ska styrelsen göra en bedömning av om ytterligare åtgärder behöver vidtas, och i så fall vilka. Uppdraget ska redovisas den 1 juni En av kriminalvårdens viktigaste uppgifter är att förebygga återfall i brott. Detta sker genom att tiden i anstalt inriktas på åtgärder som ökar de dömdas förutsättningar att leva ett liv utan kriminalitet och droger. Jag tycker att kriminalvården har fångat det bra i devisen "Bättre ut". Det är emellertid viktigt att poängtera att kriminalvårdens insatser inte kan ses isolerade utan måste utgöra en del i en större helhet. Det innebär att de åtgärder som vidtas under verkställigheten måste kunna fullföljas och följas upp av samhället även efter verkställigheten. En viktig del i det återfallsförebyggande arbetet är den programverksamhet som bedrivs inom kriminalvården. Den är ett sätt att försöka få de dömda att vilja ändra sin livssituation. Det är viktigt att de brotts och missbruksrelaterade program som erbjuds håller en hög kvalitet, att de utförs med stor kompetens och att de svarar mot de dömdas behov. Kriminalvården håller nu på att införa nationella program. De är vetenskapligt prövade och utvärderas löpande. Det här är ett viktigt arbete som vi från Justitiedepartementets sida följer noga. Man måste komma ihåg att många av de dömda inte har fullföljt sin skolgång och att ännu fler saknar fast förankring på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att kriminalvården också kan erbjuda grundläggande teoretisk och praktisk utbildning samt meningsfull arbetsträning. En annan viktig del i det återfallsförebyggande arbetet är narkotikabekämpningen. Här har regeringen inledningsvis satsat 100 miljoner kronor på åtgärder inom kriminalvården. Målsättningen är bl.a. att man ska kunna identifiera alla narkotikamissbrukare och erbjuda dem adekvat vård. De särskilt motiverade ska kunna erbjudas vistelse i en narkotikafri miljö under verkställigheten av fängelsestraffet. Ett effektivt återfallsförebyggande arbete förutsätter en kompetent och engagerad personal. Detta är något som kriminalvården har. Men för att rekrytera och behålla bra personal är det givetvis viktigt att man erbjuds möjligheter till nödvändig kompetensutveckling. fr.o.m. i år genomgår alla nyanställda inom kriminalvården en grundutbildning på tre terminer där studier varvas med arbete. För redan anställda kommer vidareutbildningen att ske vart femte år. Genom denna kompetenshöjning kommer kriminalvårdens personal att vara ännu bättre rustad för sina arbetsuppgifter. Kriminalvårdslagstiftningen är ett viktigt verktyg som personalen har att arbeta med. Inom Justitiedepartementet arbetar vi just nu med direktiv till en utredning som ska se över det regelverk som finns i dag. Syftet är att skapa en ny modern kriminalvårdslag som kan svara mot morgondagens krav på en humant och effektivt bedriven kriminalvård.
Fru talman! I denna sena timme vill jag tacka justitieministern för svaret. Det var långt och utförligt. Men jag tycker att det handlar om en önskesituation och önskemål, för tittar man på hur det ser ut i verkligheten är det helt annorlunda. Justitieministern säger att han känner oro, och det är befogat med tanke på situationen på våra häkten och anstalter. Detta med mögelangreppen är ju något som har inträffat under senare tid och som har förvärrat det hela ytterligare. Ministern nämner det stora resurstillskottet. Kriminalvårdens resurstillskott år 2001 var absolut nödvändigt för att betala de skulder som man hade år 2000. Det var två magra år, både år 2000 och år 2001, för kriminalvården. Det har gett denna rekyleffekt, en rekyleffekt som i dag resulterar i de många problemen. Detta med platsbrist på både häkte och anstalt och att interner får avtjäna sina straff i häktet är inget nytt. Det har vi haft uppe till diskussion här vid ett flertal tillfällen. Till kriminalvården har det nu getts order om en beläggning upp till 110 %. Vi vet att den optimala situationen är en beläggning med ca 90 %. Såväl sjukrum som utbildningsutrymmen och besöksrum får tas i anspråk för att bereda plats. Det förekommer även dubbelplacering i cellerna. Det har skett en reducering av personal. De senast anställda med den kanske största kompetensen har fått sluta. Man har haft svårigheter med rehabiliteringen. Det är en hög återfallsprocent, många omplaceringar och transporter som kostar. Man har haft svårigheter att gruppera när det har varit så många intagna. Missbruket har ökat. Man har också tagit i anspråk de öppna anstalterna. Hur beaktas säkerhetsperspektivet här? Det tycker jag är viktigt att ha med sig. Ministern tog upp orsakerna till det ökade behovet av platser och sade att ett uppdrag har getts till Kriminalvårdsstyrelsen. Vi vet att många döms till andra påföljder än fängelse, så de upptar ju inga platser. Men det kan vara så att domstolarna dömer strängare enligt straffskalan, och det kan vara en orsak till att man behöver vara längre på anstalt. Om det beror på att vi har fått fler poliser, flera anhållna, bättre utredningar som leder till dom är frågor som man kan ställa. Men vad händer i och med den stora ökningen av antalet poliser som blir framöver? Och hur ser platsbehovet ut i framtiden? Detta måste vi ha i beaktande så att vi inte hamnar i samma situation framöver. Sedan vill jag ta upp arbetsmiljön för de anställda. Den är ohållbar. En god arbetsmiljö måste till för att underlätta rekryteringen. Vi kan inte säga att arbetsmiljön är god i dag.
Fru talman! Efter att ha läst ministerns svar säger jag, precis som Gunnel Wallin sade här innan, att det är fullt av önskemål om hur verkligheten borde vara. Men nu är inte verkligheten sådan. Dessa önskemål är bara önskemål än så länge. Jag skulle också gärna se att verkligheten vore så som ministern beskriver den i sitt svar. Jag ska fortsätta med att citera en mening ur ministerns svar. Det står så här, fru talman: "Det är min uppfattning att regering och riksdag har ett ansvar för att ge kriminalvården förutsättningar att hantera problemen." Det kan tyckas lite pinsamt att stå och märka ord här, men jag undrar: Vem skulle annars ha ansvaret? Ansvaret vill jag nog säga i mångt och mycket är regeringens och denna kammares majoritet. Jag, mitt parti och mina kollegor från den borgerliga sidan har gång på gång drivit de här frågorna och i debatter, frågor och interpellationer talat om hurdan verkligheten är. När det gäller Kriminalvårdsstyrelsen har man gång på gång i sina budgetäskanden talat om hurdan verkligheten är, också i beskrivningarna som man lämnar av hur året har varit. Ingen kan alltså komma och säga: Vi visste inget. Nu går SEKO ut och säger att nu handlar det om överbeläggningar på 10 %, att man ska ha 110 % beläggning. Det är självklart ingenting som är bra. Men om man måste göra detta räcker det ju inte att bara ragga upp väntrum, arrester och sjukrum att placera internerna i. Om det ska vara verklighet att vi har en bra och god kriminalvård, måste det faktiskt finnas personal, och allra helst utbildad personal. Eller är det ministerns tanke att den här personalen ska ta hand också om dessa 10 % och förutsättas göra ett bra jobb? Tyvärr är det så att förhållandena inom kriminalvården inte alls är bra. Som man bäddar får man ligga. De satsningar som ministern nämner var bara till för att sanera efter att man hade kört verksamheten på kredit. Det kommer att bli ännu mer fråga om förvaring. Och svårigheterna slutar inte med detta. Vi har haft en del upplopp, och en del av dessa har kommit till för att man inte har haft möjlighet att flytta på interner som man absolut skulle ha flyttat på. Det har inte ens med skohorn funnits ett hål att stoppa ned dem i. Man transporterar fångar och häktade kors och tvärs. Det är flera år sedan, jag tror att det var för ministerns företrädare, så det ska inte ministern klä skott för, som jag i interpellationer och frågor talade om att man från Trelleborg t.o.m. körde folk till Uppsala. Då kanske i och för sig kostnaderna hamnar hos polisen, eller det kanske blir advokatkostnader i stället när de ska fara kors och tvärs med transporterna. Detta är inte rimligt och riktigt. Det finns ett behov av 450 platser i kriminalvården. Jag tycker att ministern här i dag skulle ge ett klart besked till Kriminalvårdsstyrelsen och oss här i kammaren: Sätt i gång för fulla muggar att projektera den nya anstalten! Den kan inte täcka hela behovet, men vi kan inte vänta tills i morgon. Det skulle egentligen ha varit gjort i går.
Fru talman! Vad kan väl vara trevligare så här en sen tisdagskväll efter en hel dags underbart arbete än att få debattera dessa viktiga frågor med justitieministern? Jag har valt att lägga mig i den här debatten eftersom jag tycker att det är så viktigt med just kriminalvården. När man tittar på de inlägg som har varit tidigare kan man ju se att mina kolleger har uppmärksammat precis de frågeställningar som också jag tycker är otydliga i ministerns svar. Det är ju så att kriminalvården står vid ett vägskäl. Det har jag påpekat i flera debatter som jag har haft med justitieministern tidigare. Ska vi ha fängelser där vi bara låser in våra kriminella, ger dem mat genom en lucka och har beväpnad personal som går där och bevakar, eller ligger det något i orden som ministern faktiskt använder i svaret till Gunnel Wallin om att kriminalvårdens viktigaste uppgift är att förebygga brott? Ligger det något i det måste man visa detta på anslagssidan på ett helt annat sätt. Thomas Bodström säger i svaret att han känner oro över beläggningssituationen inom kriminalvården. Så pekar han än en gång på det stora resurstillskottet 2001. Men, säger han, volymökningarna blev större än vad man kunde förutse. Det är en skönmålning i historieskrivningen, och det vet justitieministern. Man avsatte 270 miljoner till kriminalvården för 2001, och det skulle räcka till 30 nya häktesplatser, 100 nya anstaltsplatser, utökad och bättre programverksamhet, förbättrad personalutbildning och mindre och säkrare avdelningar. Det sade justitieministern själv. Men det räckte inte, för två tredjedelar togs i anspråk av underskottet från föregående år. Pengarna räckte alltså inte. Det gick så långt att kriminalvården t.o.m. fick be om att få utökad kredit för att klara framtiden. Det är orsaken till dagens situation. Det är alltså ingen överraskning utan ett medvetet val av Socialdemokraterna och regeringen att inte avsätta mer resurser till kriminalvården utan låta dem arbeta på kredit. Vidare säger Bodström i svaret att hans uppfattning är "att regering och riksdag har ett ansvar för att ge kriminalvården förutsättningar att hantera problemen". Men kära nån! Har ministern ingen aning om hur arbetet går till här i riksdagen? Oppositionen vill ju ingenting hellre än att avsätta pengar till kriminalvården. Och vi, Kristdemokraterna, har faktiskt anslagit 337 miljoner utöver Socialdemokraterna. Det är alltså regeringen som har ansvaret och som har gjort bedömningen att kriminalvården inte behöver mer pengar. Inga skrivningar i världen kan förklara bort detta faktum. I debatt efter debatt har vi diskuterat det här, Thomas Bodström. Så säg inte att det handlar om alla de här fina åtgärderna som justitieministern så vackert har tecknat upp på tre A 4-sidor när vi vet hur det ser ut ute i verkligheten. Kriminalvården står inför ett vägskäl. Det gäller att välja, och oppositionen är villig att tillföra ytterligare resurser. Men är regeringen villig? Har regeringen bestämt sig för att kriminalvården nu ska få mer pengar? Eller är det fortfarande bara tomt prat och luft i de här orden?
Fru talman! Det blir ett kort svar från mig, och anledningen till det är att det just nu pågår en budgetdiskussion. Jag ska inte föregå den. Det här kommer att presenteras i april. Jag kan bara säga att ni har rätt i mycket av det ni säger. Det behövs ytterligare medel, precis som vi också har sagt tidigare. Det är också en alldeles riktig analys att transporter medför extra kostnader för advokater osv. Långsiktigt är det dessutom en fördyring om man har för hög beläggning. Det här projektet med nya anstalter pågår. Inget beslut har fattats men projektet pågår. Det är säkert också riktigt som Gunnel Wallin säger, att fler poliser rimligtvis också borde ge upphov till flera platser. Men det pågår som sagt budgetförhandlingar nu. Jag vill inte föregå dem. Jag kan bara hålla med om att det behövs ytterligare medel till kriminalvården, bl.a. för att det behövs flera platser och också för att man ska kunna fortsätta narkotikasatsningar och mycket annat. Men jag ber att få återkomma. Det är några veckor kvar. Sedan kommer regeringen att kunna presentera exakt hur mycket ytterligare som kommer att satsas på kriminalvården.
Fru talman! Det är ju enkelt att säga så. Men det tar ett tag innan pengarna kommer om det nu är utlovat pengar till kriminalvården i vårbudgeten. Just när det gäller det som jag tog upp med arbetsmiljön är det så att den väntar inte. Med tanke på hur rekryteringssituationen ser ut står man kanske där med pengarna men har ingen personal som är beredd att arbeta om man fortsätter att ha en sådan arbetsmiljösituation som just nu. Jag ställde också en fråga om säkerhetsperspektivet med tanke på placeringen av dem som man har placerat på öppna anstalter men som egentligen skulle vara på slutna anstalter. Jag tycker att det är viktigt, men det svarade inte ministern på. Det här med att minska återfallen tas upp. Då måste man faktiskt ha en rehabilitering. Ministern har i svaret tagit upp att man ska återgå till det normala samhällslivet. Då måste man t.ex. kunna läsa och skriva. Många som sitter på våra anstalter saknar de grundkompetenserna. Men i och med att man i dag tagit utbildningslokalerna i anspråk kan man inte ens bedriva utbildning. Man har i besparingssyfte tagit bort svenska för invandrare. Det har fått stryka på foten på ett antal ställen. Då kan man inte heller satsa på någon rehabilitering som är värd namnet. Sedan tas kompetenshöjningen hos personalen upp, att det är tre terminer. Men det är det faktiskt inte, för det är bara två terminer som de går. Den uppgiften har jag fått. Men det är i alla fall en start. Det är klart att det också kostar pengar. 70 miljoner kronor har man beräknat vikariekostnaden till, och det gäller att hitta vikarier som kan upprätthålla arbetet under den tid då man får kompetenshöjningen. De 100 miljoner kronor som satsats på narkotikaarbetet är en bra början, men det fordras mer pengar för att komma till rätta med det stora problemet. Kommer vi inte till rätta med missbrukssituationen på anstalterna är vi illa ute. Det är otroligt viktigt att vi även satsar på detta. Så jag ser verkligen fram emot mer pengar i vårbudgeten. En annan sak som jag har funderat på är hur situationen varierar, fluktuerar, på anstalterna. Under julen och semestern är det t.ex. låg beläggning, för man kan välja att skjuta upp. Jag tycker om att prata om effektivitet och tycker att man ska använda de platser som finns på ett effektivt sätt. Vem är det som ska bestämma om de ska användas även under den tiden? Jag tycker faktiskt inte att det är internerna som ska bestämma det.
Fru talman! Jag måste säga att jag tycker att det är befriande att höra justitieministern tala om att han har insett problemet och är beredd att återkomma till det i budgeten. Det är mer än man kan få hans partikolleger i utskottet att erkänna. De lever som om allting vore gott och väl. Jag utgår från att ministern mycket noga studerar Kriminalvårdens budgetunderlag för nästa år. Där står preciserat vad Kriminalvårdsstyrelsen behöver. Man har inte tagit i, utan man är ganska blygsam, luttrad av verkligheten. Jag har stora förhoppningar om att ministern ska komma tillbaka och ge signalerna att man nu ska satsa på Kriminalvårdsstyrelsen och att man ser det som en investering. För det är en investering om man får tillbaka ett antal människor till verkligheten. Jag kan inte låta bli några ytterligare frågor. Att man dröjer så länge med att göra något för att bygga ut fängelserna får en konspiratoriskt lagd människa som jag att fråga sig följande: Planerar ni möjligen nya förslag som ska möjliggöra att ännu fler av de fängelsedömda kan friges innan ens två tredjedelar av strafftiden är avslutad? Ruvar ministern på flera påföljder i frihet eftersom han inte kommer till skott när det gäller fler platser?
Fru talman! Justitieministern använder sitt välkända grepp att hålla med och säga att analysen är rätt. Det är ju fint, men hur länge ska det hålla? Nu gäller det att förhandla om mer pengar till kriminalvården, och behöver justitieministern hjälp så har han tre kamrater här som han kan kalla på så ska vi hjälpa till att förhandla om detta. Jag har bara en fråga och en kommentar till något som ministern sade i sitt svar och som oroade mig lite grann. Det gällde insatser för missbrukare. I svaret beskrev justitieministern en rad fina insatser för att motverka missbruk på anstalterna. Så sade han så här: De som är särskilt motiverade ska kunna erbjudas en vistelse i narkotikafri miljö under verkställigheten. Då blir jag lite orolig. Är inte vår målsättning är att alla anstalter ska vara narkotikafria? Vi vet att det inte är så i dag, men vår målsättning och ambition måste vara att alla anstalter ska vara narkotikafria. Kan vi inte få bort narkotikan har vi ingen chans att rehabilitera människor. Då är hela programmet och motivationsdelarna meningslösa. Här behövs resurser, ministern, för att vi ska kunna få bort narkotikan från anstalterna och för att vi ska kunna få fler häktesplatser. I augusti 2001 satt 2001 avtjänade 800 personer sin strafftid i häkte i stället för i fängelse. Det har blivit något väldigt snedvridet med svensk kriminalvård. Jag tror att det nu är hög tid att lyfta fram den här frågan och att tala om hur angeläget det är. Som sagt var, Thomas Bodström, hör av dig till Jeppe, Ragnwi och Gunnel så ska vi hjälpa dig att ta finansministern i hampan!

Fru talman! Ragnwi Marcelind har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra möjligheterna för polisen att utreda brott. Frågan är ställd mot bakgrund av en rapport från Brottsförebyggande rådet som visar att allt färre brott klaras upp av polisen. Det är en självklar grundprincip för en välfärdsstat att brott ska klaras upp. Det ska därför alltid vara utgångspunkten när polisen får in en anmälan om brott. Regeringen gör nu den största satsningen någonsin på polisen. Genom denna satsning förbättras även polisens förutsättningar att utreda brott. Vid sidan om de ekonomiska satsningarna arbetar polisen i två olika spår. Det ena spåret innebär att polisen ska bli bättre på att förebygga brott. Det gäller inte minst de typer av mängdbrott som är särskilt svåra att klara upp, t.ex. stölder och inbrott. Här har närpolisen en central roll. Närpolisen behöver förstärkas och det är ett av skälen till regeringens satsning på polisen. Utvecklingen av det andra spåret innebär att polisen ska bli bättre på att klara upp brott. Jag har med stort intresse läst Brottsförebyggande rådets rapport om brottsuppklaringen. Enligt rapporten är minskade utredningsresurser en förklaring till den försämrade brottsuppklaringen. Det gör regeringens satsning på polisen än mer angelägen. Regeringen har vidtagit flera andra åtgärder för att öka uppklaringen. Polisen och åklagarväsendet har i uppdrag att öka sin samverkan. Mycket har gjorts på senare år men det finns fortfarande saker kvar att göra. Jag följer noga utvecklingen av samarbetet och är beredd att ta initiativ till ytterligare åtgärder om jag finner att det är befogat. Regeringen tillsatte i december 2000 en beredning för rättsväsendets utveckling. En rad uppgifter har lagts på beredningen att överväga. Den ska bl.a. ägna sig åt att undersöka möjligheterna att förkorta genomströmningstiderna i brottmål och undersöka om polisens brottsutredande verksamhet ytterligare kan förbättras. Beredningen har lämnat två delbetänkanden som behandlar just dessa frågor. I det första delbetänkandet lämnade beredningen förslag på ett - vad de kallar för - huvudalternativ för ett snabbförfarande i brottmål. I det andra delbetänkandet behandlas frågan om att för i första hand en stor del av vardagsbrottsligheten använda ett förenklat utredningsförfarande i stället för förundersökning. Regeringen har i polisens regleringsbrev angett som återrapporteringskrav att de ska redovisa hur framgångsrik den brottsutredande verksamheten har varit. I årets regleringsbrev har regeringen ställt krav på redovisning av fler uppgifter än tidigare. Redovisningen kommer därför att ge oss än mer information om hur utvecklingsarbetet bör drivas vidare. Brottsuppklaring är en viktig fråga. Jag delar helt Ragnwi Marcelinds uppfattning i det fallet och jag kommer att fortsätta att följa och att driva utvecklingen av myndigheternas arbete på det här området.
Fru talman! Det är trevligt att justitieministern alltid säger att han delar min åsikt i allt jag frågar om. Men jag menar trots detta att Thomas Bodström inte tar den här frågan riktigt på allvar. Endast 26 % av de polisanmälda brotten klaras upp, och av bostadsinbrotten klaras bara 8 % upp. Då ska vi veta att när ett brott klaras upp innebär det inte nödvändigtvis att en skyldig person har dömts. Det som räknas är antalet brott där polis och åklagare har tagit ett beslut. Situationen är alltså kanske ännu värre än vad BRÅ:s statistik visar. I svaret säger ministern att det ska vara en självklarhet i en välfärdsstat att brott ska klaras upp. Så är det inte, enligt min mening. Det finns målsägare som gång på gång drabbas - även om det rör sig om mindre brott: bedrägerier, kontokortsbrott, förfalskningar, inbrott, stölder - och bara får ett brev från polisen med texten "ärendet avskrivet". Då urholkas förtroendet för rättsväsendet. Är ministern så lyhörd för vad vanligt folk tycker och tänker att han snappar upp detta, och vilka åtgärder är han i så fall beredd att vidta? Den 1 februari lämnades en anmälan in till Justitieombudsmannen av en kriminalinspektör i Stockholms län. Han ville att JO skulle utreda polisanmälningar om klart konstaterade brott som resulterat i beslut att inte inleda förundersökning. Han krävde att JO skulle göra en granskning. Efter denna anmälan har jag gjort en egen liten undersökning. Jag har hört mig för med poliser ute i landet för att få reda på hur det egentligen är. Det står helt klart att polisen själv är förtvivlad över att man inte hinner med. Man säger att avskrivningar sker i alltför stor utsträckning. Jag pratade med en polis i går. Han sade så här: Trycket blir för stort. Det kommer hela tiden in nya ärenden som kan ses som viktigare och allvarligare. Med det antal poliser och de resurser vi har räcker inte tiden till och ärenden avskrivs trots att det finns misstänkta. Kan ministern ta till sig detta och förstå hur allvarligt det här problemet egentligen är? Det inte bara urholkar den enskildes förtroende för rättsväsendet utan det naggar också polisens egen självkänsla och yrkesstolthet i kanten. Man vill inte skriva av ärenden som man vet skulle kunna leda till att någon åtalas, men tiden räcker inte till, och det finns viktigare ärenden. Polisen som jag samtalade med i går var ekobrottsutredare. Han sade att det inte var ovanligt med en ärendebalans på 600-700 dagar. På hans avdelning hade en fjärdedel av ekobrottsutredarna slutat, men samma arbete skulle fortfarande utföras. Det räcker inte längre. Det håller inte, bäste Thomas Bodström. Man kan inte gång på gång, i alla sammanhang, rabbla frasen att regeringen nu gör den största satsningen någonsin på polisen. Nu krävs åtgärder, och de måste vidtas omgående. Om inte är jag rädd för att polisen kommer att förlora sin yrkesheder och medborgarna tron på rättsstaten. Här handlar det om att se över hur avskrivningarna går till. Sker de lättvindigt? Polismännen talar samfällt om ett tryck de känner. De måste skynda sig att skriva av ärenden, därför att det finns annat som är viktigare och angelägnare. Vad har Thomas Bodström för syn på detta? Ser han tillräckligt allvarligt på detta, eller har han en annan uppfattning än jag har?
Fru talman! Det allvarliga är naturligtvis att det bakom alla de brott som inte klaras upp finns brottsoffer, vars trauma blir ännu värre när brottet inte klaras upp. I BRÅ:s rapport skriver man om olika perioder. Jag vet inte om det är en händelse, men en period, som börjar 1994, kallas för nedgångsperioden. Det hände många saker 1994. Jag vet inte om de är förknippade med nedgången. När det gäller rättsväsendet är det i alla fall en nedgångsperiod som inleds Statistik finns det mycket att hämta, och bakom den ligger mycket tragik. Jag ska bara nämna en siffra. I Stockholm avskrivs 78 % av de misshandelsfall där det finns en misstänkt gärningsman - detta i nådens år 2002. Man tar sig för pannan. Jag reagerar också på någonting som ministern har talat om fram och tillbaka i medierna och som fått mycket utrymme. Han skriver det också i svaret. Det gäller påståendet att regeringen nu gör den största satsningen någonsin på polisen. Upprepar man en halvsanning tillräckligt många gånger finns det vissa människor som tror på den. Visst var det mycket pengar, men vad fick vi för dem? Jo, polisens skuld sanerades nästan. Men någon nysatsning var det inte frågan om. Jag frågade polisstyrelsen hemma i Blekinge om man hade upplevt denna den största satsningen någonsin. Nej, det hade man inte gjort. Det enda som gör att vi har lite pengar över i budgeten är att det inte finns några poliser att anställa och att de vi har flyttar till Skåne, sade man. Det är trist att ha ett positivt budgetsaldo när det är på det sättet. Jag tycker att ministern ska förklara frasen "den största satsningen någonsin på polisen". Hur många fler poliser har det blivit i denna stora satsning? Ministern skriver också att en mycket viktig uppgift för polisen är att den ska bli bättre på att förebygga brott. Jag håller helt med. Vid de brott som inte begås finns det inget brottsoffer och ingen brottsling. Men trots allt har vi över en miljon anmälda brott, och hur duktiga polisen, familjen, skolan och samhället i övrigt än blir på att förebygga brott kommer vi ändå att ha ett antal brott. Interpellationen handlar faktiskt om de brott som begås. Oavsett om det begås tusen eller en miljon brott är det brott som begås, och då ska det finnas poliser som kan komma. Ministern skriver också vackert att han noga följer utvecklingen av samarbetet och är beredd att ta initiativ till ytterligare åtgärder om han finner att det är befogat. Hur få procent av alla brott ska klaras upp innan ministern finner det befogat? Finner ministern det befogat vid en uppklarningsgrad på 26 %, som i dag, eller är det vid 20 eller 10 %? Jag fann det befogat för länge sedan.
Fru talman! Vi står här varenda vecka. Jag tycker också att det är ganska tjatigt. Jag är medveten om att jag säger samma saker och får samma frågor. Men detta är demokratins högsäte, och jag får upprepa det jag sagt. Vi hade en polisutbildning. Nu har vi tre polisutbildningar. Man kan inte låtsas som att det inte är ett faktum. Tre polisutbildningar utbildar fler poliser än en polisutbildning. Det innebär 700-900 nya poliser årligen, när det har kommit i gång ordentligt. Detta är den största satsningen någonsin. Jag är ledsen att behöva upprepa det, men det är polisutbildningen i Växjö, polisutbildningen i Stockholm och polisutbildningen i Umeå som gör att det kommer att bli flera poliser. Det har vänt, och det kommer att visa sig ännu mera under året. Det är en del; det löser inte alla problem. Men man måste ändå börja medge att dessa polisutbildningar finns. Man får inte låtsas som ingenting och fråga vad regeringen gör. Detta måste ändå vara känt för både Kristdemokraterna och Moderaterna nu. Inte ska jag behöva upprepa det fler gånger. Men det räcker som sagt inte. Man måste göra fler saker för polisen. Vi har en viktig uppgift, och det är att renodla uppgifterna för polisen. Det arbetet pågår. I dag har poliserna alldeles för vittgående uppgifter, tycker jag. Jag tycker att polisen ska ägna sig åt att förebygga och utreda brott. I dag har de fler uppgifter än så, och det tycker jag att man ska ändra på. Det arbetet pågår. Det kommer också att frigöra resurser. Det gäller alltså inte bara antalet poliser. Utöver det måste vi ge ytterligare möjligheter för snabbare handläggning. Det arbetet pågår lokalt i flera delar av Sverige. Man tar hänsyn till de lokala förutsättningarna. Det är jättebra. Vi måste ge möjligheter till det. Det är därför det pågår flera olika arbeten. Det ska skapas ett regelverk för att underlätta för polis och åklagare ute i landet. Låt mig säga att regeringen gör det den kan göra. Man ökar resurserna. Jag tycker att det vore jättebra om Johnsson och Ragnwi Marcelind tog kontakt med sina partikolleger här i Stockholm, som har dragit ned så väsentligt och på ett sätt som innebär att brottsligheten ökar oerhört mycket. Det gäller bl.a. stöldbrott, som många gånger begås av personer med narkotikaberoende. Man har dragit ned antalet socialarbetare som sysslar med narkotikabrottslighet i Stockholm till nästan hälften. Tänk vilken skada detta gör, och tänk vilken nytta det kunde göra om vi fick den borgerliga majoriteten i Stockholm att arbeta bättre mot narkotikan. Narkotikakommissionen sade ju att vården är så viktig. Det går inte att arbeta på detta sätt och sedan försöka täcka över det och tro att det bara handlar om resurser till polisen. Ekonomin har som sagt varit dålig. Jag vill inte gå tillbaka till 1991 och 1994, men eftersom det togs upp vill jag säga att det är fantastiskt att man nämner vad som hände 1994. Vad hade just hänt 1994? Vad hade vi för ekonomi? Jag vill inte gå tillbaka tio år i tiden, men vilken ekonomi vi hade 1994 är ett faktum. Det är riktigt att det har gjorts besparingar på t.ex. polis och sjukvård för att få ekonomin i balans. Men nu gör vi denna satsning, för nu tillåter ekonomin det. Tänk om man kunde göra lika mycket kommunalt, och särskilt i kommuner med borgerlig majoritet. Det gäller i synnerhet Stockholm.
Fru talman! Nu tror jag nästan att jag exploderar. Det var den sämsta argumentation jag har hört från Thomas Bodström någonsin. Nu börjar han verkligen falla in i de socialistiska leden. Det är helt uppenbart. Jag kommer från en kommun som har varit socialistiskt styrd i över 70 år. Där har man tagit bort personer som bevakar ungdomsgårdar och personer som arbetar med narkotikafrågor. Narkotikaspanarna från polisen är borta. Man kan väl inte säga att det är Gävle kommuns socialdemokraters fel. Kan man det ska jag hälsa dem det på nästa kommunfullmäktigesammanträde. När det gäller att renodla polisens arbetsuppgifter skulle jag vilja understryka att det är bra att vi från oppositionen tjatar om våra frågor. I just den frågan gjordes det faktiskt ett tillkännagivande till regeringen på ett initiativ i en motion från bl.a. Kristdemokraterna om att man skulle se över vad polisen ska syssla med. Man kanske inte ska sucka så mycket över dessa debatter. De synpunkter som oppositionen hela tiden framför kanske leder till någonting. De kanske tränger in i hjärnorna hos dem som styr detta land. Jag ska återge ett samtal som jag hade häromdagen med en polis. Jag frågade honom lite grann om avskrivningarna. Jag berättade om den JO-anmälan som hade kommit från en avdelning hos polisen i Stockholms län. Då säger han så här till mig: Skulle alla polismyndigheter och områden anmäla det till JO varje gång man skriver av ett ärende trots att det finns en misstänkt skulle JO minsann få att göra, för det sker dagligen i alla olika polismyndigheter. Det var det här jag försökte lyfta fram med min interpellation, Thomas Bodström. Jag tycker att det är allvarligt att polisen på grund av det tryck man har på sig får avskriva ärenden alltför lättvindigt. Om detta kommer det också varningar från riksåklagaren, som har tagit upp att han oroar sig för att det avskrivs för mycket hos polisen. Vi vet att ärendemängden från polis till åklagare minskade med ca 17 000 år 1999 och med 24 000 år 2000. Vad berodde det på? Jo, det berodde på de här avskrivningarna. Samtidigt skriver rikspolischefen stolt i polisens tidning: Antalet ärenden i balans har på några år sjunkit från 192 000 till 136 000, och den siffran ska pressas ned ytterligare - inte för att det är ett självändamål, utan för att det höjer farten och kvaliteten. Den uppfattningen delar i alla fall inte jag, Thomas Bodström - att det skulle höja farten och kvaliteten att man skriver av så mycket som möjligt. Vi vet också att det finns en särskild patrull som åker runt i myndigheterna och skriver av ärenden. På konferenser uppmanas poliserna att skriva av så mycket som möjligt men att det ska ske gott, vad nu det innebär. Det här är en allvarlig fråga. Jag tror att det är angeläget att justitieministern verkligen tar de initiativ som är befogade för detta. Vi har tagit ett initiativ där vi i en motion krävt att de senaste årens avskrivningar inom polisen ska analyseras och utvärderas, men den motionen blev avslagen. Inte ett enda parti ville vara med och stödja detta. Jag kommer att driva den här frågan vidare så länge jag finns i den här riksdagen och följa detta med intresse. Jag önskar bara att det inte ska behöva gå så långt, som jag sade inledningsvis, att polisens egen hederskänsla inför sitt yrke ska bli naggad i kanten därför att man på grund av resursbrist tvingas avskriva ärenden i alltför stor utsträckning då allvarligare och mer angelägna saker pockar på. Jag skulle önska att det inte hade kommit prestige i den här frågan, justitieministern. Det viktigaste måste väl ändå vara att bevara rättssäkerheten och förtroendet för rättsväsendet i Sverige.
Fru talman! Om man ska gå tillbaka i historien kan jag bara nämna att om ministern studerar kurvan över hur det har gått för Sverige kan han se att den vände rakt uppåt 1993. Narkotikan är förstås väsentlig. I Thomas Bodströms och Socialdemokraternas värld talas det ofta om vård, och det är viktigt för dem som redan har halkat ned i detta träsk. Vi tycker också att det är viktigt med vård. Men allra viktigast är naturligtvis att ingen prövar narkotika. Droger bland våra unga i dag handlar inte om smutsiga kvartar och sprutor - det är partydroger, fest och stimulantia för att kunna vara häftig på fredags och lördagskvällen. Där har naturligtvis familj och skola en väldigt stor betydelse, men också att det finns unga, fräscha, nya poliser som kan vara ute och störa den här verksamheten. Vi har gjort en kartläggning av hur det fungerar i Sverige. I Stockholm är det hyfsat bra, i övriga landet väldigt dåligt. I Blekinge har vi fyra poliser som kan jobba på detta sätt. Det är en uppsjö av anmälningar och tips som man icke har en chans att ta tag i. Jag skulle vilja avsluta, innan jag tackar ministern för den här debatten, med ett förslag vi har när det gäller att komma till rätta med poliserna. Det är jättebra med de här tre polishögskolorna, och vi ser gärna att ministern snabbt kommer med förslag till en till. Vi har nämligen högre ambitioner när det gäller hur många poliser som behövs. Vi ligger t.o.m. på ett högre antal än vad Rikspolisstyrelsen anser att man behöver ha. Vårt förslag är att man under 2002 och 2003 anställer 500 extra civila utredare. Jag tror att civila utredare, med den kompetens de kan tillföra, skulle vara väldigt nyttiga. Frågan vi debatterar är ju om vi ska ligga på en så dålig uppklarningsprocent, och de skulle kunna göra att denna lyfte ordentligt till förmån för ett rättssäkrare och bättre Sverige.
Fru talman! Att jag sade att jag upprepar det här varje vecka berodde just på invändningen att det står i medierna osv. Ja, det är inte så konstigt eftersom jag får de här frågorna. Självklart tycker jag, som jag sade, att det är bra att de här frågorna diskuteras, även om jag tycker att det många gånger är lite väl lika frågor. Det finns så oerhört många andra frågor att diskutera än bara antalet poliser, där vi ju dessutom är överens. Ni vill att det ska bli fler poliser - vi ser till att det blir fler poliser. Det finns ju så många andra frågor, bl.a. hur man ska få upp uppklarningsprocenten och många andra tekniska och personella frågor. Vad ska man göra med glesbygdsproblematiken? Vad ska man göra åt att antalet äldre poliser blir större? Vi har flera andra saker att diskutera, och det blir en förenkling att bara tala om någonting där vi faktiskt har samma uppfattning. Det kanske också är därför som Ragnwi Marcelind stöter på att vi faktiskt ofta är överens, för det är vi. Det behövs fler poliser, och det kommer fler poliser. Men det som jag är oroad för är precis det som Jeppe Johnsson tar upp, nämligen vården av narkomaner. Det är det som jag tycker är så illa: Att man från borgerligt håll försöker tala om att det bara gäller antalet poliser, när man så väsentligt förstör för vården. Jag vet inte hur det är i Gävle, men om man i Gävle med socialdemokratiskt styre väsentligt försöker sänka skatten på bekostnad av narkotikavården tycker jag att det är förkastligt, även om det är socialdemokrater. Självklart är det lika förkastligt som när det är borgare. Men märk väl: Jag är fullt medveten om att man har tvungen att dra ned på olika håll. Det har man gjort i Stockholm och i andra delar också. Jag har inga synpunkter på att man gjorde det tidigare. Man var tvungen att göra det eftersom ekonomin inte tålde något annat, precis som man skar ned på alla andra områden. Men om man när ekonomin är i balans föredrar de här skattesänkningarna framför att ge vård åt dem som behöver det och ordentliga brottsförebyggande åtgärder till ungdomar och andra tycker jag att man gör alldeles felaktiga prioriteringar.
Fru talman! Men bästa Thomas Bodström! Det är inte jag som har dragit upp det här med antalet poliser gång på gång i den här debatten. Jag har försökt ställa konkreta frågor om huruvida avskrivningarna inom polisen är tillfredsställande, enligt justitieministern, och dem har jag inte fått ett enda tydligt svar på. Justitieministern försöker slingra sig undan genom att dra in Stockholm. Men ta då Göteborg och Malmö och se hur det ser ut där! Vilka är det som styr där, justitieministern? Ja, inte är det Kristdemokraterna och de borgerliga. Ändå kan man hela tiden älta detta och försöka sätta upp bilden av en lögn för att folk ska gå på det. Men jag tror faktiskt att svenskarna är smartare än så. Jag läste i dag att Ekobrottsmyndigheten säger så här när det gäller lagföringen: Antalet beslut att inte inleda och att lägga ned förundersökning har tillsammans ökat något under året. Enbart antalet beslut att inte inleda förundersökning har ökat kraftigt. Det var ju det min interpellation handlade om! Det har jag inte fått något svar på. Justitieministern säger dock i svaret att han är beredd att ta ytterligare initiativ om han finner det befogat. Då är min fråga: Är det inte befogat utifrån det jag har försökt att återge här i kväll? Eller är det så att mina ord inte är trovärdiga därför att jag kommer från oppositionen? Annars skulle jag önska att justitieministern tittade på de här siffrorna. De oroar i alla fall mig. Sedan får jag väl avsluta med att säga några vänliga ord. Jag tackar för den här debatten och tycker att det är väldigt trevligt när vi kan lyfta fram de här frågorna om och om igen. Jag gör det inte därför att jag tycker att det är så himla roligt att stå här klockan tio på kvällen och tala till en fullständigt tom kammare med en person på läktaren. Jag gör det därför att jag är angelägen om att vi ska ha ett system inom polisverksamheten i Sverige som både skapar förtroende hos samhällsmedborgarna och ger poliserna själva en möjlighet att arbeta utifrån det uppdrag de känner som sitt kall och som de är anlitade och anställda för.
Fru talman! Om nu Ragnwi Marcelind missade det i mitt svar får jag upprepa svaret på den konkreta frågan: Regeringen har i polisens regleringsbrev angett som återrapporteringskrav att de ska redovisa hur framgångsrik den brottsutredande verksamheten har varit. I årets regleringsbrev har regeringen ställt krav på redovisning av fler uppgifter än tidigare. Redovisningen kommer därför att ge oss än mer information om hur utvecklingsarbetet bör drivas vidare. Det här är alltså konkret. Vi är överens också på den punkten: Det behövs saker för att höja uppklaringsprocenten. Det behövs flera olika åtgärder från regering och riksdag, från poliserna själva och från de utredningar som nu pågår och som kommer att förbättra situationen för polisen och dess möjligheter att klara upp fler brott.

Fru talman! Inger Segelström har frågat mig om jag avser att initiera en fortsättning på arbetet mot prostitution som avser Internet och inomhusprostitution. Hillevi Larsson har frågat mig hur jag har försäkrat mig om att de öronmärkta medlen till prostitutionsarbete verkligen gått till det de var avsedda för, såväl på nationell som på regional nivå. Jag har valt att besvara interpellationerna i ett sammanhang. om förbud mot köp av sexuella tjänster höjde regeringen genom 1999 års budgetproposition polisväsendets ramanslag med 7 miljoner kronor. Därutöver förutsatte regeringen att polisen inom ramen för sin budget skulle avsätta de ytterligare medel som eventuellt kunde komma att behövas för en effektiv bekämpning av prostitutionen. De extra resurser som regeringen tilldelat polisväsendet med anledning av den nya lagstiftningen är det Rikspolisstyrelsens sak att fördela mellan polismyndigheterna. Det är sedan varje polismyndighets sak att utifrån de lokala förhållandena avgöra hur de nya resurserna bäst kan användas i kampen mot prostitutionen. Rikspolisstyrelsen följer sedan upp hur polismyndigheterna har förfogat över sina resurser och vilka resultat som har uppnåtts. Detta är naturligtvis något som jag med största intresse kontinuerligt följer. För att polisen ska vara effektiv i sitt brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete måste den noga följa hur brottsligheten utvecklas och anpassa sina arbetsmetoder därefter. Om prostitutionen söker sig nya vägar, t.ex. genom annonsering via Internet eller genom att den flyttar inomhus, måste polisen disponera om sina resurser för riktade åtgärder mot den nya form som brottsligheten tagit. Att polismyndigheten i Stockholms län försökt att kartlägga sexhandeln på Internet är ett exempel på att polisen arbetar efter den beskrivna modellen och tar problemet på stort allvar. Vid Rikskriminalpolisen, RKP, finns polisens särskilda IT-brottsrotel med specialistkompetens när det gäller att uppdaga IT-kriminalitet i alla dess former, däribland sexhandel. Roteln har det centrala ansvaret för Internetspaning beträffande alla brottstyper. Den bedriver spaning, kriminalunderrättelsetjänst, utredning, informationsverksamhet och utbildning. Vid behov bistår den polismyndigheterna i landet när dessa behöver stöd t.ex. vid spaning mot prostitution på Internet. Vid RKP arbetar också andra enheter med IT kriminalitet. Som exempel kan nämnas roteln för illegal invandring som särskilt uppmärksammar handeln med kvinnor och den enhet som bekämpar barnpornografi och sexuella övergrepp mot barn. RKP ansvarar dessutom för den s.k. kontaktmannaverksamheten som finns inom varje län. Kontaktmännen har till uppgift att från RKP ta emot och sprida information om förekommande brottslighet och lämpliga operativa metoder. En förutsättning för att nya tekniker ska kunna användas på bästa sätt är naturligtvis att användarna har tillfredsställande kunskaper om dem. Av det skälet bedrivs kontinuerligt utbildning i IT-kunskap vid flera av landets polismyndigheter. Vid RKP finns en specialistkompetensutbildning för dem som särskilt arbetar med IT-kriminalitet, däribland sexhandel via Internet. Dessutom bedriver RKP, Statens kriminaltekniska laboratorium och Polishögskolan gemensamt utbildning i bekämpning av IT-kriminalitet. Som framgått bekämpar polisen ständigt prostitutionen. Detta gäller naturligtvis inte enbart gatuprostitutionen utan även prostitutionen via Internet och inomhusprostitutionen. Polisen följer hur brottsligheten utvecklas och anpassar sina arbetsmetoder därefter. Vilka metoder som bör utvecklas och användas är emellertid i första hand en fråga för polisen. Självklart följer jag dock detta arbete och resultaten av det. Mot bakgrund av det jag nämnt avser jag inte att i dagsläget vidta några särskilda åtgärder beträffande prostitutionen på Internet eller inomhusprostitutionen.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Jag är nöjd med svaret när det gäller att hanteringen av pengarna äntligen klargörs. Men den debatten kommer Hillevi Larsson att ta. Däremot delar jag inte alls justitieministerns uppfattning i svaret om inomhus och Internetprostitutionen. Justitieministern skriver i svaret att om prostitutionen söker sig nya vägar via Internet och inomhus måste polisen disponera om sina resurser. Självklart. Men det är inte så att prostitutionen har sökt sig nya vägar. Man har ny teknik. All forskning och alla statliga utredningar har alltid slagit fast att två tredjedelar av prostitutionen är inomhus och en tredjedel på gatan. Vad gäller Stockholmspolisens försök att kartlägga Internet misslyckades man, och man bedriver inget sådant arbete i dag. Jag har beskrivit i interpellationen hur det har gått till och det har också beskrivits av Det är mycket möjligt att Rikskriminalpolisen och det arbete mot Internet och inomhusprostitutionen som justitieministern talar om finns, men det är det ingen som känner till. Jag har besökt både Malmöpolisen och socialtjänsten där och träffat och samtalat med polisen i Stockholm. Det måste vara en hemlig verksamhet som heller ingen känner till eller framför allt inte ser något resultat av. Den här uppfattningen finns också hos RKP själva. I förra veckan hade Metro ett stort reportage om sexslavhandeln och prostitutionen i Europa. Då sade Kajsa Wahlberg hos Rikskriminalen, en av Sveriges främsta experter inom polisen på sexslavhandel och prostitution: "Tyvärr finns det ingen samlad kompetens hos polis och åklagare kring den här verksamheten." Jag har artikeln här. Justitieministern skriver i svaret att användarna naturligtvis ska ha tillfredsställande kunskaper om den nya tekniken. Om justitieministern besöker prostitutionspolisen i Stockholm och Malmö kommer han att se att de inte har datorer eller program som de kan använda sina kunskaper på. Ska de blunda och låtsas skriva på datorer utan program? När justitieministern skriver att polisen ständigt bekämpar prostitution är det rätt. Det gäller det framgångsrika arbetet mot gatuprostitutionen. Men det är ett felaktigt påstående vad gäller inomhusprostitutionen. Det kan jag styrka genom uppgifter från polisen. En del av det är redovisat i interpellationen. S-kvinnorna och jag menar att justitieministern tar ett stort politiskt ansvar som förnekar att det finns problem och som tror att inomhusprostitutionen är ny. Framgången har ju varit just det vi var överens om att vi skulle starta med, etapp ett mot gatuprostitutionen och sedan en intensifiering av arbetet vad gäller inomhusprostitutionen. Justitieministern tar på sig ett mycket stort ansvar genom att säga att han är nöjd och inte tror att det behövs särskilda åtgärder för prostitutionen på Internet och inomhus. Eller är det en ny inriktning, dvs. centraliserad verksamhet, som föreslås, där prostitutionspolisen i storstäderna inte ska vara med? Har de ansvariga prostitutionspoliserna inte datorer eller program skulle jag vilja veta hur justitieministern tycker att de ska använda sina kunskaper i verksamheten. Är det inte slöseri med skattebetalarnas öronmärkta pengar att poliser som vill inte får möjlighet att göra ett bra jobb enligt den lag som riksdagen har beslutat om och som vi även politiskt har drivit? Första etappen: Kampen mot gatuprostitutionen och försvårandet för unga tjejer att debutera på gatan. Andra etappen: Den stora delen av prostitutionen, den som är två tredjedelar inomhus och på Internet, som vi nu skulle vara beredda att ta säger justitieministern att han inte är orolig över. Det ska poliserna jobba med som varken har datorer eller program.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Bakgrunden till min fråga är att det finns en oenighet i Malmö angående de öronmärkta pengarna för prostitutionsbekämpning. Konflikten gäller om det är öronmärkning eller ramökning. Här går åsikterna isär. För mig är inte det viktigaste vad det kallas, utan det viktiga för mig är att verksamheten fungerar, dvs. att kampen mot prostitution kan bedrivas i Malmö. Jag hoppas att regeringen undersöker lite närmare hur det egentligen står till med den här saken. Göteborg och Stockholm är exempel där det fungerar mycket bra, där pengarna går till prostitutionsbekämpning, men i Malmö finns konflikten. Jag kommer själv från Malmö och har besökt polisen och pratat med dem. Det verkar som om det inte alls fungerar. Det som är så tragiskt med att just Malmö har problem är ju att det är från Malmö den s.k. Malmömodellen kommer som går ut på samverkan mellan polis, socialtjänst och sjukvård. Det har visat sig att detta är den mest framgångsrika modell som hittills har tillämpats i kampen mot prostitution. Det blir en kunskapsbank för de här människorna så att de kan hjälpa varandra. Alla är väldigt insatta i det hela. Detta är nu i fara eftersom det inte fungerar. Allt mindre resurser går till prostitutionsbekämpning. Denna prostitutionsgrupp kallas inte ens längre Prostitutionsgruppen i Malmö utan nu kallas den för Närpolis D eller Vin & Sprit. Det beror på att man har andra arbetsuppgifter. Bl.a. ska man bekämpa handel med alkohol som säljs av polacker och utföra viss tillsyn av spelautomater. Allt mindre resurser går till prostitutionsbekämpning. Ytterligare ett hot är att man funderar på att lägga ut verksamheten på närpolisen. Det är människor som saknar kunskap och utbildning i frågorna och som har tusen andra arbetsuppgifter. Det riskerar att bli en utarmning. Enligt justitieministerns svar finns det 7 miljoner kronor som ska gå till prostitutionsbekämpning, varav 1,1 miljoner kronor hittills har fördelats till Malmö. Enligt justitieministerns svar är det möjligt med ytterligare anslag utöver de 7 miljonerna, om man upplever att det behövs mer pengar för att lyckas i kampen mot prostitutionen. Jag tänker inte begära av justitieministern en kommentar om just Malmös situation. Däremot skulle jag gärna vilja att justitieministern verkligen poängterar det som jag uppfattade i svaret - Thomas Bodström får gärna rätta mig om jag har fel - nämligen att de 7 miljoner kronorna inte utgjorde en vanlig ramökning utan att pengarna skulle gå till kampen mot prostitution oavsett vad den kallas. Jag vill gärna ha ett klargörande på den punkten. Jag vill även få ett svar på frågan om uppföljningen. Enligt svaret är det Rikspolisstyrelsen som fördelar ut pengar till polismyndigheter i landet. Det ligger också på Rikspolisstyrelsen att följa upp hur polismyndigheterna förfogar över pengarna och vilka resultat de får i kampen mot prostitution. Har det skett någon uppföljning från Rikspolisstyrelsens sida, och vad har man i så fall kommit fram till?
Fru talman! Arbetsmetoder, datorer och program är ingenting som jag - eller regeringen - ska lägga mig i. Polisen ska själv utveckla arbetsmetoderna, men vi ska ge möjligheterna. Vi ska inte lägga oss i detaljerna. Däremot är det viktigt att vi fortsätter den politiska diskussionen om fördelarna i denna lag som jag i alla möjliga sammanhang brukar ta fram, bl.a. internationellt. Lagen är fortfarande relativt ny. Jag är positiv till den. Den väcker intresse i andra länder. Även om det i vissa länder går i en motsatt riktning, tycker jag att det är viktigt att lyfta fram denna lag. Jag ska inte, och vill inte, lägga mig i detaljerna för polisens arbete. Jag ska ge ett konkret svar på Hillevi Larssons fråga om det är en ramhöjning eller öronmärkning: Det är en ramhöjning i anledning av att lagen infördes. Man tyckte då att det var rimligt att göra en ramhöjning med 7 miljoner kronor. Det är ett minimun. Det finns inte på något sätt någon öronmärkning av pengarna, ett tak osv. Det är polisen själv som avgör saken. När lagen infördes ansågs det rimligt att den skulle medföra en del merkostnader, precis som många andra lagar. Därför gjordes en ramhöjning på 7 miljoner kronor. Om det inte har klargjorts tidigare hoppas jag att det nu har klargjorts på det sätt jag har beskrivit detta. Jag tror inte att vi har någon annan uppfattning om saken. Det är viktigt att fortsätta bekämpa den s.k. inomhusprostitutionen. Det är helt riktigt att den inte är någon ny företeelse. Den har förekommit tidigare. Den är ganska vanlig i koppleriverksamhet med annonser osv. Den kan ha förändrats i och med lagen eller den ökade användningen av mobiltelefoner, men man ska vara försiktig med att dra slutsatser. Det är viktigt att följa upp om lagen har fått konsekvenser som innebär att polisen måste ändra sitt arbetssätt. Lagen ger ett starkt stöd för polisen och många andra att bekämpa prostitutionen.
Fru talman! Jag är helt övertygad om att vi är överens om själva lagen. Jag tycker också att det arbete som justitieministern har lagt ned på detta, framför allt att följa upp sexslavhandel, människohandel, trafficking, eller vad vi nu väljer att kalla detta, har varit bra. Steget från att bekämpa gatuprostitutionen till att börja jobba med det som vi är övertygad om är den stora delen fungerar inte i dag. Det har den alltid varit. Det finns ingen anledning att tro att inomhusprostitutionen skulle ha minskat bara för att gatuprostitutionen har gjort det. Det är inget som de prostituerade och f.d. prostituerade som ringer mig berättar om. Det är snarare tvärtom. Självklart ska justitieministern inte lägga sig i det lokala arbetet eller hur datorer och program ska se ut. Men de poliser som har varit så effektiva och har gjort ett så bra jobb med gatuprostitutionen säger att det skulle finnas möjligheter i dag att gå vidare inom den givna ramhöjningen eller de öronmärkta pengarna. Det är viktigt att vi lyssnar på det. De säger att det är dags att ta nästa steg. Nästa steg tas inte i dag. Varken prostitutionspolisen i Malmö eller i Stockholm jobbar med Internet eller inomhusprostitutionen. De utför enskilda jobb i större ärenden med större polisiärt intresse. Då kopplas större grupper in. Men det vanliga kartläggningsarbetet görs inte eftersom det inte finns några dataprogram. Det känns jättetrist att stå här och prata detaljer. Det är inte riksdagens uppdrag att göra det. Men vem ska påpeka när det inte fungerar? Av svaret från justitieministern framgår det att det på central nivå säkert fungerar bra, men det verkar inte finnas något samarbete mellan den nationella nivån och den lokala nivån som sköter detta och har kunskaperna. Det känns inte effektivt att de poliser som finns i prostitutionsverksamheten inte ska jobba med detta därför att de inte har vare sig datorer eller program. Jag tror inte att vi tar nästa steg, som har varit den politiska planeringen, om vi inte gör på det sättet. Justitieministern kommer inte ifrån att, precis som jag ställer frågor och känner att det är dags att gå vidare, ha beredskapen för vad som kommer att hända framöver med människohandeln när vi får den nya fantastiska lagen. Vi är lite efter. Det känns så tråkigt när vi har varit långt före vad gäller genomförandet av lagen. Jag är orolig över att man inte samarbetar, att det inte fungerar mellan den lokala nivån, den regionala nivån och den nationella nivån. Poliser som Kajsa Wahlberg har sagt att det fungerar inte. Det är justitieministerns uppgift, även om justitieministern inte ska ta fram dataprogram - fast de också behövs!
Fru talman! Det var ett klargörande svar att det är fråga om en ramökning. Jag uppfattade det ändå som att ramökningen kom till på grund av den nya lagen. Alltså borde de pengarna gå till bekämpning av prostitution, oavsett vad den kallas för. Därför vill jag ställa frågan om Rikspolisstyrelsens uppdrag att utvärdera hur pengarna har använts. Har det blivit någon sådan utvärdering, och vad är resultatet av den? Jag vill vidare betona att det är väldiga problem i Malmöpolisen. En liten sak som att köpa in två kikare, som är viktiga i spaningsarbetet, ställer till problem. De har så lite resurser att det extra anslaget på 1,1 miljoner - det är ju inte öronmärkta pengar - inte går till prostitutionsbekämpning. Till råga på allt har övertid förbjudits inom polisen i Malmö. Det resulterar i att tiden helt enkelt inte räcker till för prostitutionsbekämpning. Malmö har en speciell situation med billiga droger från kontinenten. Framför allt är det det billiga rökheroinet som ställer till problem. 95 % av de gatuprostituerade är heroinister. De börjar med det billiga rökheroinet. Det uppfattas inte som farligt. På två tre månader kan en ofta välanpassad, ung kvinna på grund av missbruket hamna på gatan. Medelåldern i Malmö har sjunkit och ligger nu på 20 år. Eftersom heroinet är så billigt försörjer de här unga kvinnorna ofta sina pojkvänners heroinmissbruk också. Det finns alltså ett dolt missbruk som man inte ser ute på gatan. Därför ser jag det som mycket allvarligt att prostitutionsbekämpningen i Malmö nu är i fara. De har haft problem hela tiden. De har jobbat på ett bra sätt trots de bristande resurserna, men nu börjar det bli allt större problem. Nu har de dessutom ålagts arbetsuppgifter att hantera spelautomater och bl.a. polacker som säljer sprit. Det är många eldsjälar som jobbar i dag, men på grund av övertidsförbudet blir det allt svårare att klara det. Samarbetet med socialtjänsten och sjukvården är också i fara. Det här är också en viktig fråga när det gäller bekämpningen av könssjukdomar och hiv. I dag finns det nästan inga fall av hiv, och polisen känner till varenda gatuprostituerad kvinna, hennes bakgrund och vilka sjukdomar hon har. Man har lyckats ringa in det och därmed minska smittspridningen. Det här är en fråga som inte bara angår de här kvinnorna och deras kunder, utan också deras familjer. Kvinnorna till de män som går till prostituerade riskerar också att bli smittade. Den här frågan är väldigt stor och får väldigt många förgreningar, som ringar på vattnet, om man inte lyckas bekämpa prostitutionen. Avslutningsvis ser jag det som väldigt angeläget, inte minst med tanke på att Göteborg och Stockholm har lyckats, att Malmö är en stad där man verkligen arbetar mer mot prostitutionen. Min huvudfråga nu är: Har det skett någon uppföljning från Rikspolisstyrelsen av hur de här pengarna, den extra ramökningen, används? Vad har man i så fall kommit fram till? Om man har kommit fram till något, vad är regeringens syn på det?
Fru talman! Som jag sade i mitt svar, vilket är det svar jag kan ge nu - det är möjligt att vi med hjälp av Rikspolisstyrelsen kan ge ett mer konkret svar - följer man upp hur polismyndigheterna har förfogat över sina resurser, och sedan ska det rapporteras tillbaka. Som ni säkert känner till ska det också rapporteras till regeringen. Jag kan inte här konkret säga vad det står i de rapporter som har lämnats mellan polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen. Men jag kan säga så mycket att det ska rapporteras tillbaka hur pengarna har förmedlats. Om det är en osäkerhet i Malmö är det särskilt intressant att se hur man har använt de här pengarna, för att klargöra eventuella missförstånd. Det är en fråga som jag gärna tar aktiv del i, och om jag kan bidra med någonting gör jag gärna det. När det gäller den andra frågan är det korrekt, som Inger Segelström säger, att det inte fungerar mellan den lokala, regionala och nationella nivån. Nu talas det om det andra steget, som jag också tycker är oerhört viktigt. Jag menar inte att vi ska vänta, men vi ska följa utvecklingen noga. Än så länge ser inte jag att regeringen har några möjligheter att gripa in i polisens arbetsmetoder, men låt oss följa frågan med största intresse. Vi har samma uppfattning om inriktningen av polisens arbete. Det här är en metodfråga, men det kanske kan underlättas av den stora satsning på poliser som görs i hela landet. De kommer ju sedan att fördelas ut i de olika länen. Det vore märkligt om inte de här sakerna också prioriterades, särskilt som det är så tydligt från regeringen och från sledamöterna i riksdagen att den här frågan drivs. Låt oss med gemensamma krafter fortsätta det andra steget och följa den här frågan såväl i Sverige som internationellt med det allra största intresse.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att vi är så överens om vad målet är. Jag tycker också att det känns bra att för en gångs skull få stå i den här talarstolen och prata utan att säga att det inte finns pengar. Jag tror inte att problemet egentligen är pengarna. Jag har inte mött någon, framför allt inte kommunalpolitiker men inte heller politiker på andra nivåer, som sedan lagen kom har tagit upp med mig att det är problem med pengarna. Det handlar om andra saker. Jag tror att det är en del av kunskapen. Jag tycker också att det vore bra om vi gemensamt försökte hitta någon lösning för det här, därför att det här är ändå någonting som vi känner behov av. Framför allt är det så positivt att polisen själv känner att de nu behärskar gatuprostitutionen. Man importerar inte kvinnor för att de ska gå på gatan eftersom man vet att polisen då tar dem. Däremot har vi problem med importen av kvinnor som utövar prostitution inomhus, via Internet och annat. Därför ligger vi lite före om vi tar tag i det här problemet. Det räcker nog inte att säga att vi ska följa frågan, utan vi måste försöka få det att fungera mellan dessa tre nivåer. Jag tror inte att det är fråga om något jättestort arbete, men det måste finnas en vilja till samarbete. Och det är inte pengarna som är problemet. Slutligen vill jag tacka justitieministern för debatten, och jag beklagar att Hillevi och jag håller justitieministern uppe när han borde vara hemma och natta sina barn. Tack för debatten!
Fru talman! Det senare kan jag instämma i, och jag kan tillägga att vi också gärna hade varit hemma och sovit om det inte varit en så angelägen fråga vi debatterat. Jag är tacksam över beskedet från justitieministern att regeringen tänker följa den här frågan och se vad Rikspolisstyrelsen har kommit fram till. Sedan får vi se vad det utmynnar i. Trots Malmöpolisens knappa resurser har de gjort ett fantastiskt arbete. Det gäller inte minst den s.k. Malmömodellen där socialtjänsten och sjukvården samarbetar. Resultatet har bl.a. blivit att den ickedrogrelaterade gatuprostitutionen är utplånad, och kvinnorna vågar numera vittna. Det är inte bara på grund av att endast den ena delen av sexhandeln är belagd med förbud, dvs. att det kvinnorna gör inte är förbjudet, utan det handlar också väldigt mycket om förtroende, alltså om mänskliga kontakter. De här kvinnorna har väldigt svårt att lita på människor, framför allt män. Men när de har lärt känna poliserna och märkt att de står på kvinnornas sida har de vågat vittna om alltifrån ofredande, hot, rån och misshandel till våldtäkt. Dessutom, vilket jag också nämnde tidigare, sker inte hiv-spridningen i Malmö via de prostituerade, såsom är fallet i t.ex. Stockholm. Många goda resultat har hittills uppnåtts i Malmö, och det vore tragiskt om kampen avbröts när polisens resurser nu tryter och sugs upp av andra arbetsuppgifter. Jag är därför tacksam över att regeringen intresserar sig för den här frågan, och jag hoppas på goda resultat.

Fru talman! När jag växte upp sjöng vi i skolan "Världen är så stor så stor, Lasse Lasse liten". Kanske kan det vara symbolen för de allmännyttiga bostäderna, som stod för en social service, bostäder där alla kunde bo, också de mindre bemedlade. Nu har Lasse blivit stor och världen blivit liten. Allmännyttan håller nu på att utvecklas till en stat i staten. Detta är sista minuten att vädja till riksdagen att inte fatta ett beslut om särskild lagstiftning för kommunala bolag. Ytterligare ett statligt ingrepp i den kommunala självstyrelsen är på gång. När den i dag bristfälliga konkurrenssituationen ytterligare försämras snurrar den onda cirkeln runt och den enskildes val av bostad hämmas ytterligare. Förslaget om en lag för allmännyttiga bostadsföretag är ett slag i luften. Det kommer inte att leda till nya bostäder. Det handlar om klåfingrighet och brist på respekt för den kommunala självstyrelsen. De kommunala bolagen är viktiga för den enskildes valfrihet när det gäller boende. Tillgången till bra och förhållandevis billiga hyresrätter är nödvändig för varje kommuns bostadsförsörjning. Många kommunala bolag tar dessutom ett aktivt ansvar för tryggheten i området och för hyresgästernas sociala välbefinnande. Det kommer också i framtiden att finnas behov av ett allmännyttigt bestånd i våra kommuner, men det ska alltid vara kommunen själv som avgör hur mycket eller hur lite av bostadsbeståndet som ska vara i det allmännas ägo. Kommunala bostadsbolag får heller inte ges förutsättningar att dominera på ett sådant sätt att mindre fastighetsägare blir undanträngda. Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen innebär inte att kommunen själv behöver äga och förvalta ett bostadsföretag för att t.ex. tillgodose sociala behov. Vi kristdemokrater vill dock starkt betona kommunernas ansvar för att tillgodose möjligheten till bostad för alla. Bostaden måste ses som en social rättighet. Detta säger Kristdemokraterna nej till. Lagen behövs inte. För tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till vår gemensamma borgerliga reservation, nr 1 under punkt 1. Ställningstaganden om de kommunalt ägda bostadsföretagen måste göras i kommunerna, mot bakgrund av förhållanden i det enskilda fallet och på det sätt den demokratiskt valda kommunmajoriteten, liksom majoriteten i företagets styrelse, finner lämpligt. Det är på den lokala nivån man bäst känner behoven och förutsättningarna. Fru talman! Vi hade i går en intressant debatt om bostäder i Falköpings kommun. Det är en kommun med bostadsöverskott. Denna kommun har ingen nytta av vad vi beslutar här och nu. Lagen bakbinder de kommuner som har bostadsöverskott. Det finns i dag ca 30 000 vakanser i Sverige och 200 kommuner i balans eller inne i en befolkningsminskning. Jag anser att kommunalt förtroendevalda måste erkännas som myndiga av riksdagen. Andra stödformer måste till så att kommunerna själva kan planera långsiktigt. Här vore det mycket bättre att ta bort fastighetsskatten eller överväga en sänkning av förvaltningsmomsen. Skatt på tomma lägenheter bör inte alls förekomma. Lagrådet har påpekat att det är otillfredsställande att tillskapa ett administrativt system för att godkänna företag när detta inte leder till några egentliga rättsverkningar. Kriteriet för vägran av tillstånd som anges i lagförslaget är otydligt. Det kommer att bli mycket av subjektiva bedömningar. Fru talman! Det enda vägskäl statsrådet Lars-Erik Lövdén tycks stanna upp vid är vänstersvängen att införa särskilda likvidationsregler för de allmännyttiga bostadsföretagen. Förslaget var helt oacceptabelt eftersom det skulle innebära en negativ särbehandling av alla privata fastighetsföretag. Ekonomiskt sunda företag skulle tvingas i konkurs helt i onödan. Det är inte sådana förslag som behövs för att hyresmarknaden ska fungera bättre. Nya bestämmelser måste självfallet behandla privata och kommunägda företag lika. Denna säger vi nej till. Det är som att leka med elden, att stifta lagar som man inte vet hur många andra fastigheter de bränner ned, fastigheter som inte kan överleva genom att påverkan på hyressättningen försnävas. Effekterna är inte analyserade. De i lag allmännyttiga bostadsföretag som kommunerna inte har bestämmande inflytande över kommer att förlora sin hyresledande roll. Kommunerna blir ensam beslutsmakt om hyrorna. Utrymmet för subjektiv hyressättning är för stort. Hyrorna måste sättas enligt normen. Det är enligt vår mening viktigt att bruksvärdesprincipen tolkas på det sätt den var avsedd att tolkas. Hyresnormeringens förenlighet med EG-rätten är inte klarlagd. Det kan inte vara förenligt med EG § 55. Om ett kommunalt bolag erhåller någon form av subventioner och dessutom är hyresnormerande snedvrids konkurrensen. Vad kommer statsrådet Lövdén att säga till de kommuner som direkt eller indirekt ger stöd till det egna företaget och därmed snedvrider konkurrensen? En korrekt prissättning är en nödvändig förutsättning för att man ska kunna använda ett allmännyttigt bostadsföretags lägenheter i en jämförelseprövning. För att undvika konkurrenssnedvridning måste kommunen i sina ägardirektiv göra klart att det kommunägda bolaget måste drivas affärsmässigt så att konkurrensen inte snedvrids. Varför har Lars-Erik Lövdén inte utrett överensstämmelsen med EG-rätten? Det mest stolliga i dagens beslut är att länsstyrelsen ska ge godkännande om aktier eller andelar i ett bostadsföretag har en sådan omfattning att kommunens eller ett kommunalt företags bestämmande inflytande över bostadsföretaget upphör eller vid överlåtelse av hela eller delar av ett kommunalt företags bestånd av bostadslägenheter. Vi riskerar att få subjektiva bedömningar. Fru talman! Det stora felet är att det saknas incitament att producera nya hyresrätter. Skatterna är alldeles för höga. Konkurrensen är obefintlig. De mindre byggherrarna kommer inte fram. Planeringen har lämnat mycket att önska. Jag har i januari 2001 tagit upp denna fråga med konkurrensminister Ulrica Messing. Vi kristdemokrater anser att Byggkostnadsforum inte skulle ha placerats inom Boverket utan hos Konkurrensverket. Vad som nu hänt är att en byggkommission tillsatts som inte ska redovisa något förslag förrän efter valet, den 15 oktober. Det svar jag fick från Ulrica Messing den 28 februari är att en utredning ska tillsättas före sommaren med uppgift att se över plan och bygglagen. Den förväntar vi oss en del av. Det är verkligen på tiden. Men den kommer först efter revisorernas kritiska skrivelse, beställd av bostadsutskottet, och riksdagsdebatten efter den. Vill inte Lars-Erik Lövdén ta denna debatt i valrörelsen? Betänkandet handlar också om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Vi kristdemokrater motsatte oss inrättandet av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, som trädde i kraft den 1 januari 2001. Vi tycker fortfarande att detta regelverk är en onödig inskränkning av den kommunala självstyrelsen. Stödet ska riktas till den enskilde. Socialtjänstlagen ska garantera bostaden som en rättighet åt den enskilde. Bostaden och uppväxtmiljön är ett av de fyra hjulen på vagnen med vård, skola och omsorg som blivit en följetong i svensk valpropaganda. Ändå kan man räkna den text och den debatt som gäller för bostadspolitiken i promille av debatten om man bortser från Stockholm. I ett särskilt yttrande till Allbokommitténs utredning tog jag upp att det är lämpligt att kommunerna i översiktsplaneringen också behandlar boendeplanering. Fru talman! Det förslag vi i dag beslutar om är en panikåtgärd från regeringens sida, som nu ett antal gånger lovat att upphäva stopplagstiftningen. Trots det upphävs den inte. Genom andra meningen i 3 den 30 juni 2003. En stopplag som sägs upphöra upphör alltså inte. Givetvis ska en stopplag upphävas till alla delar. Eller hur, Lars-Erik Lövdén? Kristdemokraterna anser också att det är fel att en myndighet ska köpa och sälja fastigheter. Allmännyttans kostnader för tomma lägenheter anges till 29 miljarder fram till år 2010. Vi ifrågasätter att det statliga bolaget Vasallen AB i stor utsträckning förvärvar kommunala bostadshus med syftet att utveckla eller avveckla. Vasallen kan agera på bostadsmarknaden med dumpade priser. Kommunerna förlorar kontrollen över de lokala bostadsmarknaderna. Konkurrenssituationen för privata värdar försämras. Vi ifrågasätter rimligheten i att det kommunala företaget får statligt riskkapital. Om staten ska ha en del lägenheter och kommunerna en del känns det som att vi är tillbaka till Fattigsverige och Frödings Äktenskapsfrågan. Men, Maja du, Maja du, var ska vi ta t? Jag är för fattig och du är för lat! Du går på roten och jag går på stat! Maja du! Jag får väl författa nästa vers. Jo, Maja du, Maja du, så ska vi ha t Länsstyrelsen ska tala om vem som ska ha t Blir vi ej överens, så får Boverket ta t! Maja du!

Fru talman! I det betänkande som vi nu diskuterar föreslås en ny lag för allmännyttiga bostadsföretag. Centerpartiet sade redan i den utredning som föregått ställningstagandet nej till en ny lag och nej till att favorisera en speciell boendeform i Sverige. Vi yrkar avslag på det även i dag. Jag yrkar bifall till reservation 1. Var och hur vi vill bo beror på våra olika önskemål och behov. De skiftar avsevärt människor emellan. De skiftar också över levnadscykeln. Därför är Centerpartiets mål att skapa tillgång till en mångfald av boendealternativ och även att göra det möjligt att välja bostadsort. Rätten till en god bostad till rimliga kostnader garanterar livskvalitet. Det är en del i välfärden. Därför måste det skapas rimliga boendekostnader och krav på ett hållbart ekologiskt tänkande i byggprocessen. Bostadspolitik och samhällsplanering bottnar direkt i de sociala aspekterna i människors vardag. Det handlar om möjligheten att finna en bostad då man t.ex. är ung och ska flytta hemifrån eller studera på en annan ort, upplevelsen ibland av segregation och utanförskap, känslan av trygghet i andra fall men dessvärre också av otrygghet i bostadsområdet. Bostadspolitik handlar inte bara om kronor och ören utan även om att utveckla den typ av samhälle som vi vill ha. Ett samhälle med neutralitet mellan olika boendeformer, mångfald i upplåtelseformerna, och möjligheten att få ett arbete på den plats där man önskar bo. Fru talman, ärade bostadsutskottskolleger och bostadsministern! Vi i bostadsutskottet borde samla oss kring en helhetssyn för människors boende i hela Sverige i stället för att som i detta betänkande ensidigt ta fram en boendeform och favorisera den. Det gagnar inte invånarna i vårt land. I regeringsformen har vi redan en rättighetslagstiftning. "Det ska särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö." Lagen finns där. Det gäller mer att se till att den efterlevs i stället för att forma en ny speciallag för allmännyttiga bostadsbolag. Kommunerna har ett tydligt ansvar för bostadsförsörjningen. Låt dem ta det ansvaret fullt ut. Varför litar inte Socialdemokraterna på kommunalpolitikerna i den frågan? Centerpartiet inser, som alla ni andra i denna kammare, att det i dag råder obalans mellan upplåtelseformerna. Det handlar om att äga eller hyra sin bostad, att bo i villa eller lägenhet. Fru talman! Det finns för få hyresrätter i de expansiva områdena i Sverige medan det på andra håll finns outnyttjade bostäder. Det råder man inte bot på med en ny lagstiftning som leder till att den s.k. allmännyttan får en särställning. Centerpartiet anser att det är väldigt viktigt att allmännyttiga bostadsföretag får möjlighet till samma villkor som andra upplåtelseformer. Centerpartiet anser att det ska råda lika villkor. Det ska finnas ett neutralitetstänkande från statens sida till de olika boendeformerna. Staten har sin del i boendepolitiken. Med denna särskilda lag som Socialdemokraterna nu driver igenom riskerar man att krama ihjäl sin skyddsling. Det är ett farligt grepp, bostadsministern, om man vill värna något. Centerpartiet anser att allmännyttiga bostadsbolag är en tillgång i mångfalden av boendeformer. De fyller en viktig funktion. De erbjuder en boendeform som garanterar att det finns hyreslägenheter till rimliga kostnader för den som inte vill eller inte har råd att äga sin bostad. Men allmännyttans normerande funktion när man fastställer hyran - det som kallas bruksvärdessystemet - passar inte in på dagens bostadsmarknad. Inga bostäder byggs om hyresnormerna tvingar fastighetsägaren att ta ut en hyra som inte täcker byggkostnaderna. Centerpartiet efterlyser därför en förändring mot större flexibilitet i det nuvarande bruksvärdssystemet. Låt även de privata bostadsföretagen bli en fullvärdig part i hyresförhandlingarna. Tillsammans med ett starkt besittningsskydd för hyresgästen handlar det om att reformera bruksvärdessystemet, inte om att införa marknadshyror. Fru talman! Ett av Centerpartiets centrala budskap är att den kommunala självstyrelsen ska stärkas i förhållande till staten. Demokrati betyder för Centerpartiet närhet till beslut, inte avstånd. Nu föreslår Socialdemokraterna att om kommunen önskar överlåta sitt bostadsbolag på ett sådant sätt så att kommunens bestämmande och inflytande över bolaget upphör måste det godkännas av regeringens förlängda arm länsstyrelsen. Kommunpolitikerna får alltså en förmyndare och måste ha tillståndsplikt av länsstyrelserna. Regeringens förslag om en ny lag för allmännyttan är återigen ett tydligt exempel på hur beslutsfattandet ska inskränkas och beslut ska fattas långt ifrån kommunmedborgarna. Det är inte underligt att statsministern får namnet Rikskommunalråd. Förslaget att regeringen via länsstyrelsen ska ha insyn i och kontroll över kommunpolitikernas lagstadgade rätt att fatta beslut på sina invånares vägnar avstyrks från vår sida. Det är mycket illavarslande beslut i ett demokratiskt modernt land, som Centerpartiet önskar att Sverige även ska få vara i fortsättningen. Man låter med detta förslag förstå att i hela landet, i alla kommuner, ska den vänsterstyrda politiken vara rådande. Detta är trots att, fru talman, man borde ha kunskap om att bostadssituationen i vårt land är helt olika. Det handlar inte bara om bostadspolitik i Stockholm, som några tycks tro. Bostadsmarknaden i vårt land är inte betjänt av centrala direktiv. Nej, det behövs i stället möjligheter till skräddarsydda lösningar som passar väl i varje enskild kommun. Fru talman! Samtidigt som regeringen vill hindra kommunerna att själva genomföra de förändringar för bostadsbolagen som de anser vara nödvändiga, föreslås att en ny myndighet ska inrättas med uppgift att ge fortsatt statligt stöd till omstrukturering av kommunala bostadsbolag. Vari ligger rimligheten att Socialdemokraterna först hindrar kommunerna att genomföra något för att i nästa ögonblick med hjälp av statliga medel hjälpa dem ur den ekonomiska knipa man själv har försatt dem i? Det är väl ändå en politisk kullerbytta? Centerpartiet yrkar avslag på även detta förslag. Sist, fru talman, finns det glädjande nog förslag som vi i Centerpartiet kan yrka bifall till, nämligen det förslag som har bäring på den kooperativa hyresrätten, som nu blir en permanent boendeform. En begäran från Centerpartiet kommer därmed att bifallas. Tack för det.

Fru talman! Folkpartiet står bakom alla reservationer i betänkandet utom två, dvs. nr 4 och nr 10. Men jag yrkar inte bifall till alla utan enbart till reservation 9. Jag ska inte heller gå in på alla reservationer eftersom de tidigare talarna har behandlat dem på ett utmärkt sätt. Många av reservationerna är gemensamma för samtliga fyra borgerliga partier, vilket visar att vi har en bra och gemensam politik på området. Vi delar uppfattningen att många av de förslag som regeringen har fört fram är orimliga. Den särskilda lagen om allmännyttiga bostadsföretag kan, enligt vår mening, inte på något sätt förbättra den brist på bostäder som i dag råder i storstadsregionerna och framför allt i Stockholm. Vi tycker att det är klåfingrigt av regeringen och ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen - som redan har framförts - att införa tillståndsplikt för försäljning av allmännyttiga bostadsföretag. Därför yrkar vi avslag på hela propositionen. Vi vet också att det förmodligen, tyvärr, inte kommer att bli något bifall, och därför har vi en del andra reservationer också. I reservation 5 framhåller vi att allmännyttans dominerande roll på bostadsmarknaden måste brytas. Vi vill i stället ha flera alternativ, ökad konkurrens, för att hyresmarknaden ska fungera bättre. Vi anser vidare att kommuner inte ska ägna sig åt att bedriva affärsverksamhet, varken i form av bostadsbolag eller i andra bolag. Invånarnas skattepengar måste i första hand användas till skola, vård och omsorg. Det är minsann svårt att i dag få dem att räcka till det. Därför tycker vi inte att pengarna ska riskeras i olika bolagsengagemang. I stället för att stoppa överföring av bostäder till de boende vill vi se över hur man kan öka en sådan överföring. Ett regeringsförslag som Folkpartiet har vänt sig mot mycket kraftfullt och tidigt är förslaget att avsätta 3 miljarder kronor för stöd till kommunala bostadsföretag i kris. Vi debatterade denna fråga i kammaren redan i december när regeringens tillväxtproposition behandlades. Jag och mitt parti har tagit mycket bestämt avstånd från det förslaget. Kommunala bostadsföretag som har gjort allt för att sköta sin verksamhet får givetvis inget stöd och behöver inget, medan de som har fört en låtgåpolitik, som byggt alldeles för stora bostadsbestånd utan ordentlig analys av behovet och sedan inte vidtagit motåtgärder i tid, får miljonbelopp. För mig förefaller detta oerhört osunt. I Lycksele, där jag bor, har vårt kommunala bolag en mycket duktig vd, och där finns kloka politiker som i tid har gjort omstruktureringar, t.ex. genom att bygga om till äldreboende och sälja fritidsbostäder till norrmän som gärna kommer över till vårt län både sommar och vinter. I en mängd andra kommuner har man inte vidtagit några åtgärder alls, i varje fall inte i tid. Jag är medveten om att det ibland kan ha varit svårt att förutse de stora utflyttningar som har skett och sker. Men det är också många bolag som har byggt långt in på 90-talet trots fastighetskrisen. Ska vi nu verkligen ge stöd till dessa, och hur slår det i så fall mot privatägda fastigheter? Regeringen föreslår bl.a. att det statliga bolaget Vasallen ska förvärva bostadshus i syfte att utveckla eller avveckla bostäderna. Det kan bl.a. ske genom att bostäder byggs om till lokaler för olika ändamål. Men de privata fastighetsägarna i dessa kommuner får inte ett öre till stöd, och de får en orimlig konkurrens från det allmänägda. Det är orättvist och osunt, och jag yrkar därför bestämt avslag på de föreslagna åtgärderna och därmed bifall till reservation nr 9.

Fru talman! Till skillnad mot de talare som har varit före mig stöder Miljöpartiet merparten av de förslag som finns i detta betänkande. Miljöpartiet vill bibehålla en mångfald av boendeformer, och just nu är det hyresrätten som hotas i vissa kommuner. Det finns ett överskott av bostäder i många kommuner, och det finns ett underskott av bostäder i alltfler kommuner - storstadskommuner och högskoleorter. Vi har fått dessa frågor belysta på flera sätt, bl.a. vid en hearing i bostadsutskottet tillsammans med företrädare från kommuner och bostadsföretag. Där var bl.a. en man som redogjorde för oss vad EG rätten hade för betydelse i sammanhanget. Då fick vi klart för oss att det är varken vi i Sveriges riksdag, politikerna i kommunerna eller ens kommuninvånarna, som jag tycker ska ha ett starkt inflytande, som har någonting att säga till om. Jag återkommer till det. Det är EG-rätten som bestämmer vilken hyresnivå vi ska ha i landet. Det sätt att hålla hyrorna nere som vi förespråkar, med ett hyresnormerande inslag för allmännyttan, skulle då vara konkurrenssnedvridande och felaktigt. Det innebär att EU har en prishöjande effekt på våra hyror som inte kan tilltala någon här - inte heller EU-anhängarna. Det är ett kraftigt åsidosättande av vårt nationella självstyre. Om hyror som flertalet kan betala inte täcker byggkostnaderna är det möjligtvis byggkostnaderna som är för höga. Detta torde vi återkomma till. Det kan inte vara något fel i att vi försöker hålla hyrorna nere. Jag deltog i den boendesociala beredningen och i Allbokommittén. Där fick vi tillfälle att besöka länder med social housing. Detta gjorde mig alltmer övertygad om finessen med den bostadspolitik vi har i det här landet. Det är bra att alla människor, även den som har lite högre inkomster, kan bo i allmännyttan och att man t.ex. inte åker ut från den typen av boende om man inte är socialbidragstagare. Det är någonting som vi alla kan ta del av - och gör i olika skeden av livet. Mångfalden i boendet är oerhört väsentlig. Det jag vill komma fram till, bl.a. att jag kritiserar EU för att lägga sig i våra hyror, är att jag tycker att hyresgästen och, för all del, kommuninvånarna ska ha ett starkt inflytande. Vi föreslår att inflytandet ska ges med hjälp av en särskild beslutsform, som innebär att det fattas två beslut med mellanliggande val innan det görs genomgripande förändringar i det kommunala ägandet. I 5 kap. kommunallagen stadgar 43 § att "om inte något annat är föreskrivet, bestäms utgången genom enkel majoritet". Det gäller alltså kommunfullmäktigebesluten. Detta att "om inte något annat är föreskrivet" måtte i rimlighetens namn innebära att man kan föreskriva annat. Det var det vi ville göra genom att föreslå att man för så här omfattande beslut ska fatta beslut två gånger, så att man får en viss fördröjning, att demokratin får fritt spelrum och att bostadsfrågorna kommer upp till debatt ordentligt. Detta har skett genom den s.k. stopplag som vi har haft. De har verkligen diskuterats. På många ställen har partier som är företrädda här i kammaren svängt i vissa kommuner och tyckt att det kanske gått lite för långt med utförsäljning. Risken finns alltså att framtida generationer och framtida politiska majoriteter i kommunfullmäktige blir bundna av försäljningsbeslut som har visat sig vara förhastade. Det är inte bara som att höja och sänka skatten - det kan man göra en gång om året. Att köpa och sälja sitt bostadsbestånd låter sig inte göra så lätt. En ordning med statlig prövning av kommunala beslut är inte det mest lämpliga, tycker vi, och vi har därför en reservation på den punkten. Det är reservation nr 4, som jag härmed yrkar bifall till. Allbokommittén tyckte inte heller att det var lämpligt utan förespråkade särskilda beslutsregler. Det rör alltså enskilda kommuninvånares hem, och då är deras åsikter särskilt betydelsefulla. De måste ha en reell möjlighet att påverka utgången av beslutet. De ska ha tid att skapa opinion och ta initiativ till folkomröstning. En beslutsform där man fattar två beslut i kommunfullmäktige vid två tillfällen med mellanliggande val skulle garantera att frågan lyfts fram i valrörelsen och inte göms undan i styrelserummen och kommer som en överraskning för berörda hyresgäster. Det är precis det som har hänt nu. Därmed, fru talman, yrkar jag alltså bifall till reservation nr 4 under punkt 8.
Fru talman! Helena Hillar Rosenqvist sade vid den utfrågning vi hade att Miljöpartiet har ett alldeles eget förslag om vilka som ska bestämma, nämligen kommuninvånarna via valet. Men nu faller Miljöpartiet platt och låter regeringen bygga en stat i staten, alltså stick i stäv mot vad Helena Hillar Rosenqvist har sagt tidigare. Jag har en anmärkning till. Helena Hillar Rosenqvist säger att EU bestämmer våra hyror. Det är inte alls fallet, utan snarare tvärtom. Lagrådet har inte ens fått pröva EG-rätten och förbudet mot konkurrensbegränsande avtal. Konkurrens kan både sänka hyror och höja hyror. Därför är det nyttigt med konkurrens. Hyrorna behöver inte alls stiga bara på grund av det, utan konkurrens kan också göra att hyrorna blir lägre. Jag förstår inte riktigt Helena Hillar Rosenqvists resonemang.
Fru talman! Det är alldeles utmärkt att Kristdemokraterna tycker att hyrorna ska vara lägre. Det är bara det att de åsikter som vi har hört hittills är att allmännyttan skulle ha en prispressande effekt och att de stackars fastighetsägare som bygger inte kan ta ut de hyror som skulle täcka byggkostnaderna. Det står självfallet vem som helst fritt att sätta lägre hyror än i allmännyttan. Det är utmärkt om man kan få den konkurrensen. Den bristande konkurrens som jag pekar på gäller byggkostnaderna, och det är där som jag ser felet. Kan man inte täcka byggkostnaderna med hyror som folk kan betala är det fel på byggkostnaderna, anser jag.
Fru talman! Jag fick inget svar på den fråga som jag ställde om hur Miljöpartiet kan falla så platt och låta regeringen bygga en stat i staten. Sedan gällde det allmännyttans hyresnormerande roll. Om bruksvärdesprincipen hade tolkats så som den var avsedd att tolkas har vi kristdemokrater inga problems alls. Men det finns faktiskt vissa kommuner där allmännyttan måste höja hyrorna. I min hemkommun Skövde säger man att man skulle kunna hyra ut billigare men att man inte kan slå ut de andra företagen eftersom allmännyttan har den hyresnormerande rollen. Det här skulle vi alltså kunna diskutera länge. Helena säger också att demokratin ska ha fritt spelrum. Men vad beslutar vi om i dag? Är det att öka spelrummet för demokratin?
Fru talman! Ja, om man med demokrati menar att de människor som närmast berörs av besluten ska ha ett rimligt inflytande över sin situation. Det är faktiskt deras hem vi diskuterar här. Sedan tycker jag inte att vi i riksdagen ska tala om för dem i Skövde hur de ska sköta sin allmännytta. Ulla-Britt Hagström beskyllde mig för att lägga mig platt. Det skulle faktiskt kunna vara så att vi kunde få med oss fler partier på lösningen att besluten ska fattas på kommunal nivå, eftersom inte heller vi tycker att en tillståndsplikt hos länsstyrelsen skulle rädda Sveriges bostadssituation. Att vi måste ha en lagstiftning som gäller för hela landet är självklart. Men det här betänkandet ger en klar vink om att den kommer att tillämpas väldigt olika i kommuner med bostadsbrist och i dem med ett överskott av bostäder. Länsstyrelserna kommer inte att tvinga kommuner med bostadsöverskott att ha kvar bostäderna. Dessa kommuner ska naturligtvis hjälpas på ett eller annat vis. Sammantaget tycker jag att de förslag som kommit fram är väldigt bra. Det har haft det goda med sig att hela debatten om allmännyttan och bostäderna, och den stopplag som kommer att upphöra den sista mars, kommit upp på en hög och konstruktiv nivå. Det har dessutom medfört att en del kommuner avstått från att sälja ut allmännyttan.
Fru talman! Jag noterar med visst intresse att här uppenbarligen föreligger en skillnad mellan regeringen och underlydande stödparti i riksdagsmajoriteten. Statsrådet Lövdén hävdar att det i de här avseendena inte finns några skillnader mellan EG-rätten och den svenska rätten, medan Helena Hillar Rosenqvist menar att vi i dessa frågor lyder under EG-rätten. Ännu mer intressant är att EU vill stoppa subventioner som kan snedvrida konkurrensen, på samma sätt som nu sker beträffande Continentals Gislavedsfabrik. EG-reglerna finns för att minska snedvridningen i konkurrensen. Vad har Helena Hillar Rosenqvist emot den, fru talman? SCB och Hyresgästföreningen har nämligen tagit fram siffror som visar att de kommunala företagen bygger för ca 19 000 kr per kvadratmeter i storstadsområden, i det här fallet Stockholm, medan de privata bygger för 13 000 kr, dvs. 49 % mindre. Håkan Olson, fastighetsekonom på Hyresgästföreningen säger: "De privata byggherrarna är bättre på att pressa kostnaderna. De anlitar nog oftare mindre företag på orten och är noggrannare i upphandlingen än allmännyttan. - Det faktum att allmännyttan i huvudsak anlitar de tre stora byggföretagen gör att man kan fråga sig om det inte förekommer prissamarbete." Vad finns det, fru talman, för skäl för Helena Hillar Rosenqvist att ytterligare vilja stötta de kommunala bostadsföretagen?
Fru talman! Jag tror att jag utvecklade det i mitt första anförande, och jag ska nu svara på frågor som Jag har ingen aning om vad Lars-Erik Lövdén har sagt om EG-rätten. Vi har förmodligen olika uppfattning om nyttan av att vara med i EU. Det jag tog upp på hearingen var att vi tydligen tror att vi ska bestämma via staten och kommunerna. Jag påstod faktiskt att jag var lite blåögd i den frågan, att det är kommuninvånarna som ska få bestämma. Nu får vi höra att det egentligen ska bestämmas i ett Jag frågade den tillkallade experten på området rent ut om jag hade missuppfattat detta med EG. Eller är det på det viset att realistiska priser inte är vad som är realistiskt för hyresgäster att betala? Är det helt enkelt så att detta skulle ha en prisdrivande effekt? Jag ska läsa upp vad som sades vid hearingen. Alla har kunnat ta del av protokollet från denna hearing. Och det som jag sade i detta sammanhang är alldeles rätt återgivet i protokollet. Experten sade: "Du har i grunden uppfattat mig rätt, men vi gör inte samma politiska värdering." Det är rätt intressant, eftersom detta är just politiska värderingar. Han säger vidare: "Vi har gått med i EG. Det centrala i EG är att skapa en gemensam marknad där företag från alla EG-länder får en chans att på lika villkor verka på varandras marknader." Det är väl intressant. Men varför fungerar det inte när det gäller byggkostnaderna? Vem har intresse av att byggkostnaderna hålls så höga?
Fru talman! Just det. Vem är det som har intresse av att byggkostnaderna hålls så höga? Varför ska vi behöva en hel proposition och ett riksdagsbeslut för att ytterligare skydda de kommunala bostadsföretagen mot konkurrens och ge de kommunala bostadsföretagen en hyresledande roll när det visar sig, som Hyresgästföreningen och SCB visar med sina siffror, att det kostar 49 % mer att bygga i allmännyttans regi i mer? Vad finns det då för skäl att ytterligare skydda de kommunala bostadsföretagen?
Fru talman! Det är ju i de kommunala bostadsföretagen där vi som har intresse av dessa frågor kan utöva ett minimum av politiskt inflytande. Jag brukar träffa de bostadspolitiker som är intresserade av dessa frågor ungefär en gång om året. De är väldigt intresserade av att höra att man ska utveckla boendeinflytandet. Såvitt jag vet är det endast i dessa former som det går att ha ett sådant ägarinflytande, annars är förhållandet mellan ägare och hyresgäster lite ensidigt. Vi kommer vid behandlingen av nästa betänkande att diskutera att man ska tillföra mångfalden i boendet ytterligare ett alternativ. Jag skulle vilja framhålla ett företag i Linköping som har visat att det går att bygga lite billigare. Detta företag är faktiskt inne även på marknaden här i Stockholm. Så det kanske fixar sig med konkurrensen på något vis. Men det är alldeles riktigt att det ska vara flera aktörer. Jag säger inte att allmännyttan har varit exemplarisk. Allmännyttan har naturligtvis varit offer för den här väldigt ensidiga byggmarknad som vi har haft. Självklart har den det. Men låt oss hoppas att man med gemensamma krafter ska komma till rätta med detta. Men det gör man inte genom att ha en ensidig privat fastighetsmarknad. Det visar sig nämligen enligt en av våra drakar att de privata hyresrätterna här i Stockholms kommun håller på att försvinna.

Fru talman! Bostadspolitiken berör oss alla, och boendet är en av de mest fundamentala byggklossarna i ett gott liv. Därför måste politiken lägga sig i, sätta ramar, styra och agera när det behövs. Det betänkande som vi nu behandlar handlar om detta. Vi socialdemokrater vill förstärka samhällets verktyg och insatser, medan de borgerliga säger nej och vill överlåta detta till marknadskrafterna som så kapitalt misslyckats under 90-talet att möta bostadsbehoven. Vi vill införa en ny särskild lagstiftning för allmännyttiga bostadsbolag, en lag som klarar ut vad som är allmännytta och vilka regler som ska gälla. Egentligen handlar det om att fylla ett tomrum som har funnits i lagstiftningen sedan 1993 då den borgerliga riksdagsmajoriteten i stort sett avskaffade bostadspolitiken och i den vevan avskaffade möjligheten för kommunala bolag att bli allmännyttiga. Nu handlar naturligtvis inte denna strid i grunden om huruvida denna lag ska finnas eller ej.

Det är en ekonomisk rensning som Moderaterna inlett i Stockholms innerstad när allmännyttiga hyresrätter omvandlas till bostadsrätter. På sikt blir det endast människor med mycket höga inkomster som kan bo i Stockholm. Är det verkligen en sådan stad som stockholmarna vill ha, och är det en sådan huvudstad som vi svenskar vill ha? Förutom att segregationen skapar spänningar och osäkerhet är en sådan politik direkt tillväxthämmande. Vem ska till slut köra tunnelbanorna, vem ska jobba i hemtjänsten, och vem ska arbeta i butikerna när boendekostnaderna överstiger löneinkomsterna? En dag kanske folket från förorterna tröttnar på att vänta på pendeltågen och hittar bättre utkomstmöjligheter på närmare håll. Då kommer ni nog att ångra att ni gjorde det omöjligt för vanligt folk att bo i Stockholm. Fru talman! Allmännyttan är en särdeles god svensk uppfinning. Kommunen eller med denna lag även någon annan som i första hand är intresserad av att lösa bostadsproblemen bygger bostäder, förvaltar dem enligt självkostnadsprincipen, ger hyresgästerna ett stort inflytande och bidrar till jämlikheten i boendet. I stället för vinstmaximering gäller att ägaren får ut ränta på insatt kapital. Bostadsbolaget fokuserar på ett bra boende i stället för höga vinster. De hyror som dessa bolag tar ut begränsar också vad privata fastighetsägare kan ta ut för sina fastigheter. Det är ett elegant system som ger hyreskontroll utan statlig inblandning enligt våra traditioner om fria förhandlingar i Sverige. Själv tycker jag att allmännyttan som idé är så bra att den skulle kunna användas på andra områden i samhället. Jag har väckt en motion som vi behandlade för några veckor sedan om just detta. Glädjande var att Centerpartiet och Folkpartiet stöttade min motion i en speciell reservation. Det är lite konstigt, men ska man nu förstå er på ett sådant sätt att ni vill ha allmännyttiga bolag i allmänhet men absolut inte för bostäder? Fru talman! När de borgerliga partierna nu går till storms mot att länsstyrelsen ska pröva större försäljningar av allmännyttiga bostäder eller bostadsbolag tar man till den kommunala självstyrelsen som argument. Det är riktigt att lagen innebär att kommunerna inte kommer att ha full förfoganderätt över sina bostäder. Men det anser vi vara en rimlig ordning. För det första är detta ett gemensamt kapital som allmännyttan representerar uppbyggt av alla landets skattebetalare, inte bara skattebetalare i den kommunen. Staten har alltså ett legitimt intresse i dessa bostäder. För det andra är vårt hyressättningssystem uppbyggt på att det finns allmännyttiga bostäder som jämförelseobjekt när hyresnämnderna ska pröva hyresnivån vid tvister. Om allmännyttan säljs ut i hela kommuner eller stora delar försvinner också grunden för hyresnämndernas prövning. Därför är det fullt rimligt att staten tillståndsprövar sådana utförsäljningar som hotar vår nationella lagstiftning kring hyressättningen. För det tredje är det enligt vår uppfattning en väldigt klok kommunal bostadspolitik att ha allmännyttiga bostadsbolag. Därför är det bra att det nu ställs stora krav på beslutsunderlag, konsekvensbeskrivningar och att hyresgästerna ska tillfrågas innan man säljer allmännyttan i stället för de kuppartade försäljningar i slutna styrelserum som vi sett exempel på under senare tid. Dessa krav på beslutsunderlag ger utrymme för lokal debatt och opinion att verka, ungefär som när den borgerliga majoriteten i Malmö 1994 ville sälja ut vårt kommunala bostadsbolag men tvingades dra tillbaka förslaget efter den proteststorm som man fick möta. Fru talman! Med den här lagen lägger vi en grund för en utveckling av allmännyttan på 2000-talet. Det handlar om klara regler, om att begränsa vinstuttaget och öppna för andra ägare samt om att lagfästa hyresgästernas rätt till inflytande. Nu fortsätter det med arbete i kommunerna för att formulera offensiva ägardirektiv i linje med lagens intentioner och använda allmännyttan i bostadspolitiken så att man kan leva upp till ansvaret för bostadsförsörjningen. Fru talman! I betänkandet behandlas också regeringens rapportering när det gäller det fortsatta arbetet med att hjälpa bostadsföretag där det finns många tomma bostäder. Det är beklämmande att de borgerliga, alldeles särskilt Centerpartiet, inte kan tänka sig att medverka här. Egentligen handlar det ju om ett gemensamt ansvar. De här kommunerna och deras bostadsbolag tog ett mycket stort ansvar när industriföretagen behövde mer arbetskraft och därmed fler bostäder. Syftet var inte att spekulera i nya bostäder. Inte heller var det fråga om en allmänt lättsinnig inställning till bostadsbyggandet, utan det var fråga om reella krav från vår exportindustri som ville expandera. Det fanns inga privata fastighetsägare som ställde upp. I det läget träder samhället in. På det sättet byggdes många av de här företagen och bostadsbestånden upp. Nu när omstruktureringen slår hårt mot många av de här kommunerna kan det inte vara rimligt att skattebetalarna i de kommunerna eller, ännu värre, de kvarvarande hyresgästerna ensamma ska ta den ekonomiska smällen. Det sker en omfattande omvandling av Sverige. Den ger hög tillväxt på vissa håll och orsakar kostnader på andra håll. Vi ska solidariskt använda den tillväxt som genereras för hela landets omvandling, och vi ska solidariskt dela de kostnader som omstruktureringen medför. Fru talman! Jag yrkar bifall till bostadsutskottets förslag i betänkandet.

Fru talman! Leif Jakobsson, som genom sitt parti varit med och styrt i åtta år, vill fortfarande skylla på borgerlig politik och på borgerliga misslyckanden. Men felet är ju att ni socialdemokrater har byggt upp ett subventionssystem som ni sedan plötsligt har tagit bort och där ni egentligen har genomfört mycket radikala förändringar. Sedan vill ni gå tillbaka. Ni vill göra som Karl XI och ta tillbaka till Kronan. Ni vill skapa statliga myndigheter. Vasallen ska sälja, köpa och utveckla och kommer kanske att dumpa priserna på marknaden, så frågan är vem det är som verkligen kommer att misslyckas med bostadspolitiken. Dessutom vill ni att länsstyrelsen ska bestämma, men ni har inte gett länsstyrelsen tillräckliga direktiv. Hur ska det egentligen se ut? Hur kommer de olika länsstyrelserna att agera? Kan Leif Jakobsson redogöra för vilka riktlinjer de nu har framför sig?
Fru talman! Först gäller det Kristdemokraternas agerande i den här frågan - och kanske inte bara i den här frågan. Det sägs mycket och det talas mycket om ansvar, men när det kommer till kritan hamnar ni gång på gång i den moderata buren. Nu står vi inför ett förslag som faktiskt handlar om att lägga en av de viktiga grundstenarna för en samhällelig bostadspolitik - detta för att vi faktiskt ska kunna leva upp till de krav som medborgarna har på bostäder. Jag har dock inte sett någonting från er som handlar om ett alternativ. I stället handlar det hela tiden bara om att säga nej. I den konkreta frågan om länsstyrelsen är det så att Lagrådets formulering vad gäller lagrådsremissen - vilka kriterier som länsstyrelsen skulle arbeta efter - ledde till att regeringen i sin proposition mycket klart preciserade vad som avses. Det handlar om att det ska finnas tillräckligt många allmännyttiga bostäder i en kommun, i ett område, med varierande standard, ålder och liknande för att bruksvärdessystemet ska kunna upprätthållas. Det är detta som tillståndsprövningen handlar om. Som vi konstaterade i utskottet innebär detta en ganska restriktiv hållning till utförsäljning i många kommuner.
Fru talman! Jag får inte riktigt svar på mina frågor. Vi kristdemokrater har aldrig sagt nej till allmännyttan. Vi värnar allmännyttan, men på lika villkor. Det behövs ingen särskild lagstiftning. Hur ska Leif Jakobsson klara att tolka bruksvärdessystemet rätt när allmännyttan inte förmår bygga nya bostäder? Vad ska man då jämföra mot? Vi står för subsidiaritet. Det handlar alltså om stödet till den enskilde, om att myndigförklara kommunpolitiker och om att sänka skatterna så att det går att bygga mer nya hyresrätter. Det här leder nämligen inte till nya hyresrätter, utan det leder till en krånglig lagstiftning som i stället förstör möjligheter för den enskilde och den enskildes val av boende.
Fru talman! Några direkta frågor från Ulla-Britt Hagström uppfattade jag nog inte, men låt mig säga så här. Den enskildes möjlighet att få en bostad är direkt avhängig att det finns bostadsföretag som producerar och förvaltar hyresbostäder. Nu tänker vi på människor som inte har ekonomiska möjligheter att själva köpa sin bostad. Jag undrar vad detta med att allmänt uttala att det är det egna partiets allmänna uppfattning att alla ska ha "rätt" och att det ska skrivas in i en lag är värt om det inte finns några bostäder. Mot den bakgrunden är det oerhört viktigt att politiken agerar också på det här området och ser till att det faktiskt byggs bostäder och att det finns hyresbostäder till rimliga kostnader. Det är precis vad som pågår i väldigt många av landets kommuner. Det är riktigt att vi i den här debatten blev lite Stockholmsfixerade. Det finns mycket goda exempel på allmännyttiga bostadsbolag runtom i landet som bygger nya hyresrätter, till rimliga kostnader, så det går om den politiska viljan finns.
Fru talman! Det påstås här att de kommunala bostadsföretagen gör det lättare för vanligt folk att bo i våra samhällen. Såvitt jag vet har socialdemokraterna i Malmö kritiserat sitt eget kommunala bostadsföretag för att de bygger så dyrt. Det är inte bara i Stockholm utan uppenbarligen också i landet i övrigt som de kommunala bostadsföretagen är dyra. Inte blir det lättare att bo för vanligt folk om man bygger dyrare än det behöver vara. Är det politiska inflytandet så viktigt att det är värt att betala ett högre pris för boendet? Är det verkligen värt det - med tanke på att det för den socialdemokratiska majoriteten var så lätt att sälja de kommunalägda bostäderna i Salem till en privat byggare? Vad är egentligen det innersta motivet till att Socialdemokraterna så hårt slåss för att till varje pris bevara de kommunala bostadsföretagen i kommunalt ägande?
Fru talman! När det gäller Carl-Erik Skårmans argumentation kring försäljningen av hyresrätter i Salems kommun var det väl så att kommunen först erbjöds att köpa men att man tackade nej till den möjligheten. De bostäder som man inte ville ha sålde Skårmans resonemang om att det allmänt sett skulle vara dyrare organisationsformer för att bygga i allmännyttig regi förvånar mig oerhört mycket. Jag kan inte förstå varifån det resonemanget kommer. Om man ska göra jämförelser måste man naturligtvis i så fall jämföra likvärdig standard. Problemet de senaste åren har varit att det har byggts så oerhört få vanliga hyresrätter, och det gör att produktionskostnadsjämförelser de senare åren är fullständigt omöjliga. Ofta handlar det om gräddhyllor eller specialbostäder och liknande som även allmännyttan har byggt. Därför tycker vi att det är rätt så irrelevant. Snarare är det väl så att ett allmännyttigt bostadsbolag, som har den långsiktiga självkostnadsprincipen att följa, borde vara garanten för att kunna bygga på det billigaste, eller i alla fall det prisvärdaste, sättet.
Fru talman! Varifrån kommer siffrorna på att det skulle vara dyrare att bygga i kommunal bostadsregi? De kommer ur Bofast, SABO-företagens egen tidning, där hyresgästföreningens representant uttalar sig och där det visar sig att det exempelvis i Stockholm kostar 13 000 kr per kvadratmeter att bygga i privat regi och 19 000 kr per kvadratmeter i de kommunala bostadsföretagens regi. Man uttalar från hyresgästföreningen t.o.m. antydningar om att det här kan finnas otillbörligt samarbete med producenter. Det är inte jag eller några moderater som har hittat på detta. Hur man mot den här bakgrunden kan säga att det gör det lättare för vanligt folk att bo om vi har kommunala bostadsföretag är för mig en gåta.
Fru talman! Om situationen är sådan i Stockholm och om det är jämförbara bostäder tycker jag att det är en signal till Stockholms kommunpolitiker att titta över hur man förestår sina bolag.
Fru talman! Leif Jakobsson har förstått att Centerpartiet slår vakt om de allmännyttiga bostadsbolagen. Jag tycker att det var väldigt bra att det har gått fram så tydligt. Jag önskar faktiskt att det skulle finnas en mycket bred politisk uppslutning kring de allmännyttiga bostadsbolagen. Det gör jag faktiskt. Men vad Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet dessvärre nu gör är att man cementerar en skiljelinje mellan det blocket å ena sidan och Moderaterna på den andra. Med det gör man faktiskt de allmännyttiga bostadsbolagen en otjänst, och det beklagar vi från
Fru talman! Jag vill nog påstå att det finns en betydligt bredare uppslutning kring de allmännyttiga bostadsbolagen än vad som kan dömas av debatten här i kammaren och av de reservationer som finns. Jag tänker på den dagliga kommunalpolitiken. Där har inte minst väldigt många centerpartister gjort förtjänstfulla insatser för att utveckla och värna allmännyttan. Därför tycker jag att det är så fruktansvärt tråkigt att Centerpartiet inte kan delta i det här som faktiskt handlar om att ordentligt klargöra vilka regler som gäller och vad som är allmännyttan.
Fru talman! Jag tror också att det finns en bred uppslutning. Historiskt hade de allmännyttiga bostadsbolagen en oerhört bra situationen och såg till att det fanns hyresrätter för människorna. Även i dag är det så. När vi hade den offentliga utfrågningen inför beslutet sade Bengt Owe Birgersson från SABO sade bl.a. att det inte borde behövas en sådan lagstiftning mot bakgrund av de bestämmelser som finns i kommunallagen, framför allt i stadganden om kommunal kompetens. Han pekade vidare på att det som skulle behöva förändras är bruksvärdessystemet. Det är vi med på också. Hyresgästernas riksförbund tycker också att det skulle vara väldigt bra om det fanns en politisk uppslutning. De pekar på det som är svårt med hyresrätterna, och det är att byggmarknaden inte fungerar. Vi hade den debatten i går kväll, så jag behöver inte upprepa den i dag, den går att läsa i snabbprotokollet. Fastighetsägarförbundet tycker inte heller att det är bra med den här lagen. Den behövs inte. De är inte heller så aviga till att de får konkurrens, de vill ha det. Men det här snedvrider ju konkurrensen och neutraliteten mellan de olika boendeformerna. Återigen: Socialdemokraterna gör allmännyttan en otjänst med att införa en speciallag.
Fru talman! Det finns ingenting i den här lagen som på något vis snedvrider konkurrensen. Den här lagen talar om vad som är och vad som kommer att bli villkoren för att man ska kalla sig för ett allmännyttigt bostadsbolag. Men här finns inga former av ekonomiska eller något annat konkurrenssnedvridande inslag. Det är snarare tvärtom på det viset att de allmännyttiga bostadsbolagen har en konkurrensnackdel i väldigt många frågor. Det är väl belyst från SABO att man har extra kostnader jämfört med privata fastighetsägare.
Fru talman! Leif Jakobsson talar här mest om Stockholm, men många av oss som bor i andra delar av landet vill att det ska vara den enskilda människan som bestämmer, inte staten. I t.ex. tillväxtpropositionen talar regeringen mycket om att flytta ned inflytande och makt till lokal och regional nivå. Men i dag talar Leif Jakobsson om att här ska man stärka samhällets verktyg. Han tycker att det här är ett väldigt elegant system, och han betonar att omstruktureringsstödet till kommunala bostadsföretag i kris är så väldigt bra. Leif Jakobsson sade också i en replik till Rigmor Stenmark att det här inte är fråga om någon snedvriden konkurrens. Men visst är det det. Hur ska de privata bolagen i de här kommunerna kunna kompensera sig när de inte får något stöd? Det är den fråga som jag vill ställa.
Fru talman! Jag talade om samhällets verktyg, och samhället är olika former av demokratiska institutioner. Vi här är en, och kommunerna är en annan. Vad det här handlar om är att se till att det finns en bra laglig plattform för kommunerna att agera med sina allmännyttiga bostadsbolag. Det handlar inte alls om att staten på något vis ska ha mer att säga till om i den aspekten. Däremot när utförsäljningar hotar att slå sönder vårt bruksvärdessystem och vårt hyressättningssystem, tycker vi att det är rimligt att staten via länsstyrelsen och Boverket kan pröva om en sådan utförsäljning skulle slå sönder hyressättningssystemet.
Fru talman! Det är bara att konstatera att vi har helt olika uppfattningar. Leif Jakobsson och hans parti tycker att det inte kanske bara är staten men i varje fall samhället som ska bestämma det mesta. I Folkpartiets värld är det den enskilda människan som bestämmer så mycket som det går, inte staten och kommunerna.
Fru talman! Då kan man fråga: Är det, i en kommun där kanske 20 % av befolkningen flyttar ut och en stor del av bostadsbolagens lägenheter står tomma, ett uttryck för den enskildes rätt att bestämma att få betala alla de kostnader som omstruktureringen faktiskt handlar om? Nej, då tycker vi att solidariteten är en bättre väg att gå. Därför säger vi också att vi solidariskt ska dela de kostnaderna i det här landet. Därför föreslår vi det här stödet.

Fru talman! Först lite kort om debatten. Det finns en del myter. En av myterna kom från Carl-Erik Skårman, när han i någon sorts ambition om att misstänkliggöra allmännyttan påstår att man i utflyttningsorter har byggt bostäder bara för att man i största allmänhet tyckte att det var roligt. Allmännyttan har haft en avgörande betydelse för den tillväxt som fanns i de här områdena och som tyvärr har vikit undan. Tomma lägenheter har uppstått som följd. Ingen annan var beredd att bygga en allmännytta, men allmännyttan tog det ansvaret. Carl-Erik Skårman påstår att allmännyttan har skapat bostadsbrist och att den aldrig har löst problemet med bostadsbristen. Med den bostadsbrist som fanns efter andra världskriget var allmännyttan fullständigt avgörande för att lösa problemen med bostadsbristen. Under 60 och 70-talet tog allmännyttan det största ansvaret för att komma till rätta med bostadsbristen. Allmännyttan är och har alltid varit en förutsättning för en social bostadspolitik där alla har rätt till en bostad. Vi har också i debatten hört flera partier - i varje fall Kristdemokraterna och Centern - uttala sig om fördelen med och vikten av en allmännytta. Samtidigt är man inte beredd att på någon som helst punkt stifta en lag som reglerar vad som är allmännytta. Ulla-Britt Hagström säger i sitt anförande att vi genom socialtjänstlagen vill se till att rätten till en bostad förverkligas för alla människor. Den motionen har vi lagt fram från Vänsterpartiet under alla år som jag har suttit i riksdagen, och säkert också långt innan jag kom in i denna kammare. Kristdemokraterna har vid varje tillfälle röstat emot ett sådant lagförslag. Fru talman! Vi från Vänsterpartiet hälsar med tillfredsställelse att vi äntligen får en tydlig definition av allmännyttiga bostadsföretag. Det lagförslag som föreligger och som vi har ställt oss bakom är i stora stycken en bra lagstiftning. Vi har länge krävt en lagstiftning som bl.a. med automatik definierar kommunalägda bostadsföretag som allmännyttiga med begränsningar i vinstuttag och med självkostnadsprincipen som styrande för verksamheten. Vi har också krävt ett tydligt regelverk för försäljning av allmännyttan där hyresgästerna ska ha ett avgörande inflytande. Det här förslaget är ett led i detta. Förslaget, som det nu föreligger, är för oss helt acceptabelt utan att det - som det alltid är i förhandlingar - helt tillfredsställer våra önskemål. Vi skulle t.ex. helst ha sett att regler om turordning och förköpsrätt för andra allmännyttiga bostadsföretag och hyresgäster hade presenterats samtidigt med det här betänkandet. Tyvärr har tiden inte medgett detta, men vi utgår ifrån att ett tydligt regelverk kring förköpsrätten kommer att utredas skyndsamt och leda fram till att hyresgästernas ställning ytterligare stärks. Likaså är jag fullständigt övertygad om att förslaget skulle ha tjänat på regler om sanktioner mot kommuner som bryter mot de allmänna principerna kring försäljning och vinstuttag. I de här fallen är stopplagstiftningen egentligen att föredra. Fru talman! I betänkandet framhålls att upprätthållandet av bruksvärdesprincipen och förhandlingssystemet är helt avgörande för behovet av en reglering av allmännyttan. Vi kan tänka oss att det finns andra skäl för en behovet av en stor och väl fungerande allmännytta, och jag förstod av Leif Jakobssons inlägg att även han är av den uppfattningen. Att det finns en demokratiskt styrd bostadssektor som dessutom är fri från spekulationer är ur en bostadssocial synvinkel oerhört betydelsefullt. För att kommunerna ska kunna leva upp till det som anges i regeringsformen 1 kap. 2 § - nämligen att det särskilt ska åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö - är en väl utvecklad allmännytta en nödvändighet. På lite längre sikt är det nödvändigt, tror vi, att det i alla kommuner finns en spekulationsfri bostadsmarknad som bygger på självkostnadsprincipen. Vi kommer att i de kommuner där det finns bostadsbrist och saknas allmännytta driva på för att bygga upp ett allmännyttigt bostadsbolag. Fru talman! Bostadspolitiken har varit en grundbult i välfärdens utveckling under 1900-talet. Den sociala bostadspolitiken har vuxit fram parallellt med industrisamhället och har varit en betydelsefull del av infrastrukturens utbyggnad. Under 1900-talets första decennier fanns det två parallella samhällsutvecklingar, industrisamhället och brukssamhället, och jag tror att det är nödvändigt med en historisk tillbakablick för att man ska förstå försvaret av allmännyttan. Gemensamt för båda dessa samhällssystem var arbetarnas underordning och kapitalets makt. Industrimagnater och brukspatroner byggde hyresbostäder för arbetarna för att hålla i gång sin verksamhet. För att frigöra sig från beroendet bildades redan under 1910-talet den första allmännyttiga bostadsstiftelsen med målsättningen att bygga hygieniska och rymliga bostäder till alla. Detta klarade marknaden själv inte av. För att ytterligare frigöra sig från beroendet av kapitalet startade de fackliga organisationerna under 1920-talet de första hyresgästorganisationerna. Kampen för ett värdigt boende ledde under dessa årtionden även fram till bildandet av de kooperativa bostadsföretagen, HSB, Riksbyggen och SKB. Alltsedan 1946, då de första kommunala allmännyttiga bostadsföretagen bildades, har det gemensamma ansvaret mellan kommun och stat utgjort ett fundament i den sociala bostadspolitiken. De statliga subventionerna och lånevillkoren var betydelsefulla för både byggandet av flerbostadshus och av egna hem. För att komma till rätta med den bostadsbrist som fanns medverkade kommunerna genom bildandet och uppbyggandet av allmännyttiga stiftelser, en välvillig markpolitik och en omfattande service för egnahemsbyggare. Den statliga och kommunala bostadspolitiken var tydligt inriktad på att med hjälp av allmännyttan, subventioner, utveckling av hyreslagen och bruksvärdessystemet skapa goda bostäder till rimliga kostnader, och den politiken har också varit ganska framgångsrik. Rätten till ett gott boende var en självklar del av byggandet av alla välfärdssamhällen. Under en ganska lång tid var denna politik inte särskilt ifrågasatt, och inte förrän under 1990-talet bröts den tidigare så framgångsrika politiken och ersattes av en återgång till en mer marknadsstyrd utveckling där både stat och kommun i långa stycken abdikerade från sitt bostadssociala ansvar. Följderna har blivit en ökad segregation, bostadsbrist och kraftigt ökade boendekostnader. Fru talman! För oss är det en politiska huvudfråga att återupprätta och utveckla den sociala bostadspolitiken, och i denna uppgift utgör de allmännyttiga bostadsföretagen en hörnsten. Därför ställer vi oss bakom betänkandet i dess helhet och kommer framgent att verka för en förstärkning av den lagstiftning som vi i eftermiddag kommer att rösta igenom här i kammaren. Fru talman! Bara lite kort om en del andra frågor som behandlas i betänkandet. I motion Bo12 föreslås att försäljning till annat allmännyttigt bostadsföretag borde omfattas av tillståndsplikt. Utgångspunkten för förslaget är det förfarande som Solna kommun har använt sig av när man, för att kringgå lagen om begränsad avkastning, sålt sitt kommunala bolag till en egen ägd kommunal stiftelse. På det viset har man automatiskt kunnat öka avkastningen till kommunen. Vi har i betänkandet ännu inte varit beredda att ställa oss bakom motionen, men vi från Vänsterpartiet tänker återkomma med en liknande motion, om det visar sig att fler kommuner använder sig av samma eller liknande metoder för att bryta mot lagstiftningens intentioner och försvåra upprätthållandet av bruksvärdet utifrån självkostnadsprincipen. I förhandlingarna med regeringen kommer vi också att ta upp en förändring av lagstiftningen på den här punkten. I betänkandet skrivs också in att kommunerna minst en gång per mandatperiod ska upprätta en bostadsförsörjningsprogram. Detta var precis det som vi krävde när lagen om bostadsförsörjning antogs. Vi ser detta som en framgång för det samarbete som vi har haft under denna mandatperiod, och jag är övertygad om att vi på sikt kommer att få framgång för vårt krav på att bostadsförsörjningsplanen ska ersättas med obligatoriska boendeplaneringsprogram. Fru talman! Avslutningsvis: Samtidigt som bostadsbristen växer i tillväxtorterna är behovet av stöd till kommuner med bostadsöverskott stort. Det är därför nödvändigt att, som vi föreslår i betänkandet, även under flera år framöver tillse att det finns ett ekonomiskt stöd för dessa kommuner för omstrukturering av de kommunala bostadsföretagen för att kostnaderna för de tomma lägenheterna inte ska urholka skola, vård, utbildning och annan kommunal service. På längre sikt är vi övertygade om att stödet ska riktas direkt till bostadsbolagen och inte som i dag knytas till den totala kommunala ekonomin. Jag vill också här passa på att tacka för ett gott samarbete mellan de partier som står bakom betänkandet, och jag utgår ifrån att erfarenheterna av detta samarbete kommer att leda fram till fler kloka och gemensamma beslut.